Herr talman! Jan Andersson talar om att man känner stor oro. Det är nog många som känner stor oro också inför de reformer som socialdemokraterna eventuellt tänker ta på sig ansvaret för. Jag var själv inte så positiv till ÄDEL reformen, som jag sade i mitt anförande. Jag har nu sett konsekvenserna, och jag tror att den var högst nödvändig. Det har följt många positiva komponenter i ÄDEL reformens spår. Vi har 6 500 nya lägeheter i gruppboende och sjukhem. Personaltätheten har inte gått ned, trots påståenden om detta. Betydligt fler anhöriga har fått ersättning som anhöriganställda. Åtskilliga frågor återstår att lösa; det håller jag med Jan Andersson om. Vi skall bl.a. lösa frågorna om rehabilitering och om läkarinsatser på sjukhemmen, vilket sagts här tidigare i dag, och inte minst frågan om avgifterna. Den frågan ligger inom kommunernas ansvarsområde. Socialministern har i särskild ordning anvisat 50 miljoner för att rehabilitering och läkarinsatser skall kunna ske på det sätt som var avsikten. Socialstyrelsen, Boverket och Statens bostadsfinansieringsinstitut plockat fram tre projekt som har fått utmärkelser på grund av att de kan erbjuda ett bra boende. Det är Rudskoga i Man måste erkänna att variationerna blir stora när 250 000 människor är beroende av äldrevård och äldreomsorg. Det gäller framför allt variationerna i taxeuttaget för äldreboendet. Där finns det väldigt stora skillnader. Det har framkommit i undersökningar som gjorts bl.a. på Gotland. Vi rikspolitiker har all anledning att trycka på hos våra företrädare ute i kommunerna så att de utjämnar taxorna. Om inte det sker tänker jag driva frågan om att regeringen skall återkomma. Det kan inte vara så att de äldre skall vara tvungna att lägga sitt sista öre på boendet. Men reformen var viktig och nödvändig, och den är bra.
Herr talman! Jag vet inte om Ulla Orring lyssnade till vad jag sade. Jag sade att jag tycker att ÄDEL reformen är bra i sig. Vi socialdemokrater står helt bakom ÄDEL-reformen som princip. Vi kan däremot inte bortse från de negativa konsekvenser som har kommit fram i utvärderingen. Det vore alldeles fel att tackla en utvärdering så. Vi skall ta vara på det positiva, och vi skall ta det negativa till oss. Det negativa är just att den medicinska vården har blivit sämre. Vi måste fråga oss varför det har blivit så och vad vi kan göra åt det. Det finns dessutom ett antal områden, t.ex. hjälpmedelsförsörjningen och rehabiliteringen, där det råder oklara gränsförhållanden. Så var det på en del andra områden under 80-talet, och därför genomförde vi ÄDEL-reformen. Vi måste ta till oss dessa signaler. Jag tillhör inte heller dem som säger att äldreomsorgen i Sverige generellt sett är dålig, för det är den inte. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige. Men de signaler som har kommit fram i massmedierna på senare tid är riktiga, och vi måste ta dem på allvar. Det finns också ställen där det inte bedrivs någon speciellt bra äldreomsorg. De äldres oro ökar. Det är bra att Ulla Orring nu finns med på tåget när det gäller en förändring av avgifterna. Det hade varit mycket bättre om ni hade lyssnat på oss i den debatt vi hade i december månad, då ni drev igenom beslutet mot vår vilja.
Herr talman! Vilka alternativ till ekonomisering av verksamheten erbjöd Socialdemokraterna? Det märks att det finns en oro. Jag vill hjärtligt gärna instämma i det MAS-sjuksköterskorna Landstingsvärlden. De skrev att det får vara slut med att skrämma de gamla om vilken äldrevård de går till mötes. Socialstyrelsen redovisar i sin rapport en undersökning av vad brukarna tycker. Man konstaterar att verksamheten naturligtvis är olika i våra 286 kommuner. Det är ganska självklart, eftersom kommunen nu har ansvaret för boendet och servicen. Socialstyrelsen konstaterar dock att de äldre och handikappade i dagsläget tycks ge en tämligen positiv bild av den tillgängliga vården, men att det är angeläget att även fortsättningsvis följa utvecklingen avseende inflytande, valfrihet, medbestämmande och integritet för brukarna. Socialstyrelsen följer upp utvärderingen med projekt just för den geriatriska vården. Vi har inte nått slutpunkten vad beträffar utvecklingen av en bättre äldreomsorg. Reformen är ett första avstamp. Vi skall naturligtvis försöka att rätta till det som går att rätta till. Det kommer självfallet alltid att finnas enstaka exempel på dålig omsorg när så många människor berörs.
Herr talman! Jag måste ändå säga att jag inte tycker att Ulla Orring tar signalerna om att det finns en oro för sämre vård och omsorg och att det faktiskt finns ställen med sämre vård och omsorg än tidigare på allvar. Det är inte så att äldreomsorgen har blivit bättre sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Det är inte så att valfriheten har ökat, utan det är precis tvärtom. Jag menar inte att vi har en dålig äldreomsorg i Sverige. Vi har en mycket bra äldreomsorg. Den s.k. Europabarometern visar att de äldre i Sverige har en stor tilltro till vår äldreomsorg -- framför allt till den offentliga vården. Den visar också att en stor del av de äldre känner en tilltagande oro över att vården blir sämre. Om vi inte tar de signalerna på allvar och försöker göra någonting åt situationen på de områden där det brister i vården och åt avgifterna, då kommer vi inte att lyckas. Jag blir en aning rädd, för jag tycker faktiskt att Ulla Orring bagatelliserar de problem som trots allt finns.
Herr talman! Ulla Orring har i huvudsak fört fram de synpunkter jag tänkte ta upp när jag begärde ordet med anledning av Jan Anderssons inlägg, men jag kan göra ett par kompletteringar. Jan Andersson beskrev med utgångspunkt från Socialstyrelsens rapport ÄDEL-reformen som huvudsakligen positiv. Jag gör samma läsning av rapporten. Jag kan i all blygsamhet påpeka att de två punkter som Jan Andersson nämnde som speciellt positiva tillfördes under behandlingen av propositionen efter förslag från Folkpartiet liberalerna. Med det vill jag på intet sätt förringa det goda arbete som lades ned i dåvarande Socialdepartementet under Bengt Lindqvists ledning i akt och mening att få ÄDEL-reformen till stånd. Jag har däremot svårt att känna igen beskrivningen att samma rapport skulle visa att den medicinska vården har blivit sämre. Jag tror att My Persson snuddade vid någonting liknande, men jag har inte kunnat hitta det i materialet. Möjligen har Jan Andersson läst att det finns brister i vården. Det är förstås så, vilket både Jan Andersson och jag har konstaterat, att utvärderingen är till för att se vad som är bra och vad som är dåligt. Det som är dåligt skall vi förstås åtgärda. Jag vågar nog säga att man få gånger tidigare i den svenska riksdagens historia beslutat om så omfattande utvärderingsåtgärder i samband med en stor reform som vi nu har gjort vad gäller ÄDEL-reformen. Jag tycker att det är ett bra sätt att arbeta. Det finns all anledning att besluta om utvärderingar på andra områden. Riksdagen har också beslutat att göra en utvärdering på husläkarområdet, vilket jag tycker är bra. Utan att ha en fullständig bild av hur avgiftshöjningarna har slagit på vissa håll kan jag ändå konstatera att de nya regler för kommunala bostadstillägg som trädde i kraft i våras har halverat den grupp äldre som har legat på eller under socialbidragsgränsen innan de fått särskilt kommunalt bostadstillägg. Om riksdagen fattar beslut i enlighet med den proposition jag nu har sänt över, räknar jag med en ytterligare halvering. Om det för något år sedan fanns ca 40 000 pensionärer i den situationen, kan det i början på nästa år finnas 10 000. På de ställen där vi lättast kan mäta det har det ägt rum en klar förbättring på den punkten. Jag kan inte annat än upprepa det jag sade till Birgitta Dahl för någon eller några timmar sedan: Det är märkligt att ''valfrihet'' bara är ett skällsord för socialdemokrater.
Herr talman! Valfrihet är inte alls ett skällsord. Jag talade faktiskt om valfriheten och det angelägna i att det blir en större valfrihet för de äldre i äldreomsorgen. Jag tycker faktiskt att Folkpartiet mest pratar och handlar väldigt litet. Jag tror inte, Bo Könberg, att de äldre inom äldreomsorgen uppfattar att valfriheten har ökat sedan Folkpartiet tog över Europabarometern att det finns en stor oro över det som håller på att hända. Det är inte så att äldreomsorgen generellt sett är dålig i dag. Men man har en större oro, och inte talar man om att valfriheten har ökat. När det gäller avgifterna har det visat sig att det som ÄDEL avgiftsutredningen spekulerade i, avgiftshöjningar på sjukhem och sänkningar på ålderdomshem, faktiskt blev värre än vad utredningen befarade. En mycket stor del av de äldre lever under den s.k. skäliga levnadsnivå som finns angiven i socialtjänstlagen. Det kan jag inte finna acceptabelt. Bygger man system som innebär att äldre lever under skälig levnadsnivå på grund av de sammantagna avgifterna för hemtjänst, hyra, sjukvård och annat är det något fel i systemet, och det måste man göra någonting åt. Vi pekade på detta redan tidigare. Jag tycker att regeringen skall ta det till sig så att vi kan skapa ett system där de äldre får en rimlig ekonomisk situation. Vi får inte nonchalera de signaler som finns.
Herr talman! Min avrundning av mitt senaste anförande där jag undrade varför valfrihet var ett skällsord bottnade egentligen i två saker. Det ena var, som jag nämnde tidigare i debatten, att jag hade läst Birgitta Dahls inlägg på Socialdemokraternas kongress. Det andra var när Jan Andersson tog upp frågan om att äldre inte har efterfrågat checkar, etc. Det kan ibland vara svårt att utforma mer av valfrihet inom ramen för den generella välfärdspolitiken. Men medan det för oss i Folkpartiet liberalerna är en av de stora och viktiga frågorna i välfärdspolitiken blir den bara för många socialdemokrater föremål för attacker och skällsord av olika slag. När det gäller den svenska sjukvården har valfriheten ökat kraftigt för medborgarna de senaste fyra fem åren. I det arbetet har det varit personer som representerar mitt parti och andra borgerliga partier som har varit pådrivande. Det har inte varit socialdemokrater. Inom äldreomsorgen finns det säkert mycket få äldre som efterfrågar just den tekniska lösningen för att åstadkomma en bättre valfrihet. Men att äldre människor lika väl som medelålders eller yngre önskar valfrihet och större kontroll över sitt liv är alldeles uppenbart. Låt oss då föra en konstruktiv debatt om metoderna och medlen i stället för att man varje gång det görs ett nytt försök att öka valfriheten kritiserar detta från socialdemokratiskt håll. Jag skulle tycka att det vore alldeles utmärkt om Socialdemokraterna, som ju är Sveriges största parti, engagerade sig för att förnya välfärden. Men det engagemang det visar är nästan genomgående, vilket ju även dagens debatt har visat, att kritisera alla försök att förnya.
Herr talman! Jag är fullt på det klara med att 90 talet inte är vad 70-talet var och vad 60-talet var när det gäller välfärdspolitiken. Vi måste hela tiden se över vårt välfärdssystem i syfte att förändra det efter tidens förutsättningar. Men jag kan inte ställa upp på att valfrihet skulle vara detsamma som administrativa system -- vilket servicecheckarna är, vilket skolpengen är och vilket barnomsorgspengen är. Dessutom bygger dessa system på -- i varje fall skolpengen och barnomsorgspengen -- att försöka göra individer lika, vilket de inte är. För mig måste verksamheten utformas efter de enskilda individernas behov. Individerna är olika, men skall ges så lika förutsättningar som möjligt. Det är skillnaden. Folkpartiet har använt slagord, som man använt också när det gäller det egna rummet i långvården. Ni har nu snart haft ansvaret under en mandatperiod. Tittar vi på utvärderingen ser vi att det hänt litet grand. Medan det har hänt mycket när det gäller äldreboendet och annat har det hänt väldigt litet när det gäller de egna rummen i långvården. Fortfarande finns det en undermålig bostadsstandard på många av våra sjukhem. ÄDEL-reformen tillsammans. Men när det gällde de ekonomiska medlen som följde med ÄDEL reformen hade vi med oss dem från början i förhandlingarna, men det hade däremot inte Folkpartiet. När det sedan gällde hur vi skulle fördela medlen tog vi hänsyn till en del av Folkpartiets synpunkter. Men ni hade inga pengar med i bagaget från början. Bo Könberg skall inte slå sig för bröstet och säga att de medel som nu har stimulerat en utbyggnad av gruppboende var någonting som Folkpartiet stod för och inte Vi utformade detta tillsammans. Det hade varit snyggare om Bo Könberg erkänt det.
Herr talman! Jag kan gärna erkänna att vi utformade det tillsammans, eftersom jag i mitt förra inlägg uppehöll mig en lång stund vid just detta. Jag vet inte vad Jan Andersson begär på den punkten. Det enda jag gjorde var att i all blygsamhet påminna om att det ekonomiska betalningsansvaret för kommunerna, vilket har varit en mycket bidragande orsak till den positiva del av reformen som Jan Andersson nämnde i sitt första inlägg, nämligen minskningen av antalet medicinskt färdigbehandlade på våra akutsjukhus, tillfördes efter vår motion. Det andra var att det ägde rum en omfördelning av medel från satsningar som nämndes i den ursprungliga propositionen. Det handlade om rätt betydande belopp som skulle gå till informationskampanjer bland de anställda. I stället satsades de på utbyggnad av olika gruppbostäder m.m. Om minnet sviker Jan Andersson hänvisar jag till propositionen, motionen och protokollet från socialutskottet den hösten. Herr talman! Det var inte detta som var det viktiga. Det viktiga var att Jan Andersson tyvärr bekräftade min bild av honom. För honom är det viktigare att angripa skolpengen, som har ökat valfriheten för föräldrar och barn, än att genomföra någon förändring på detta område. Varje förslag, med något undantag som jag kanske har glömt bort, som har förts fram på senare år för att öka valfriheten har vi från borgerligt håll fått genomföra under motstånd från

Herr talman! I vårt sociala trygghetssystem ingår förtidspensioner. Det är oroande att allt fler medborgare blir förtidspensionärer eller, som de själva kallar det, sjukpensionärer. Detta år exploderar formligen kostnaderna för denna reform. Prognoser tyder på att vi kan få 60 000 nya förtidspensionärer i år. Man kan ställa sig frågan varför vi har denna situation. Riksrevisionsverket har nyligen granskat tillämpningen av gällande regler och har framfört följande kritik. Föredragningspromemorior är ofullständiga. Läkarutlåtanden ger sällan en fullständig bild av diagnosen. Motivering till Socialförsäkringsnämndens beslut saknas i flertalet fall. Sammanfattningsvis anser RRV av det inte kunnat bedöma om besluten om förtidspension varit rimliga och riktiga. Vidare säger Riksförsäkringsverket, som är den myndighet som skall utöva tillsyn, att det är medvetet om frågorna och arbetar med dem. Jag har erfarit att verket under våren 1994 beräknar att göra en utvärdering som ger en detaljerad redovisning av förtidspensioneringen efter bl.a. nationalitet. En uppföljning behövs göras snarast, eftersom detta håller på att gå oss ur händerna. Kontrollen blir obefintlig. Det finns flera särintressen vid förtidspensionering. Vi har den blivande pensionären, som i åtskilliga fall aktivt verkar för att få en förmånlig pension. Vi har en arbetsgivare som tycker att det kan vara en bra lösning på ett problem på arbetsplatsen. Den anställde kanske inte orkar med det höga tempot eller upplevs som svår att samarbeta med. Vi har också fackföreningarnas intressen, som företräds av fackklubbarna. De kan också påverka en förtidspensionering. Dessutom har vi ett läkarintresse att se till att man har underlag för beslut enligt reglerna. Det har vid flera samtal kommit till min kännedom att det nog inte står riktigt rätt till med detta. Tidigare kunde man förtidspensionera sig av arbetsmarknadsskäl, men den möjligheten har ju tagits bort. Det tänkte jag inte ta upp. Däremot tänkte jag ta upp en annan sak. Är det så, statsrådet, att vissa läkare känner så stor press från sina patienter att den medicinska bedömningen blir slentrianmässig? Är det så att läkare gör utlåtanden på alltför lösa grunder? Är det så att vissa läkare genom grupptryck från särintressen förslår pension med diffus bakgrund? Är det så, vilket obekräftade rykten gör gällande, att förtidspension har kunnat köpas på ett eller annat sätt? En verksamhet med så allvarliga avarter måste snabbt följas upp och kontrolleras. Jag har varit i kontakt med försäkringskassan och fått besked att någon heltäckande uppföljning för att kontrollera att läkarkåren inte gör på det här sättet inte sker. Alla verkar lita på att alla gör så gott de kan, och då får vi denna situation. Mot bakgrund av det jag fått reda på saknar jag förtroende för det nuvarande förtidspensioneringssystemet. Jag vill att man skall ompröva alla förtidspensioner. Våra 395 000 förtidspensionärer är nämligen en blandad skara medborgare. En del är riktigt sjuka och arbetsoförmögna, en del är yngre missbrukare och en del är friska män och kvinnor. Den av regeringen tillsatta Lindbeckkommissionen har i sin rapport konstaterat att åldern för utträde ur arbetslivet sjunker. Skälet är dock inte att medborgarna använder sig av förtida uttag av ålderspension. Det är endast ungefär 3 % av 60--65 åringarna som gör det. Däremot väljer 34 % av den åldersgruppen förtidspensionering. Endast 21 % av den åldersgruppen arbetar i riktiga jobb. Som skäl anger Lindbeckkommissionen att förtidspensionen ger en ålderspension efter 65 års ålder som i princip motsvarar den som utgår om man arbetat kvar till normal pensionsålder. Inkomstreduktionen är lägre under åren fram till 65 år än vid förtida uttag, vilket vi alla känner till, hoppas jag. Incitamentet att förtidspensionera sig ökas av att ålderspensionen t.o.m. kan bli högre än om man fortsätter att arbeta. Resultatet är att vi har fått friska förtidspensionärer med upp till 163 000 kr i årspension, som de dessutom utdrygar med svartjobb. Detta är ohållbart, herr talman.

Herr talman! Låt mig säga allra först att jag lyssnade till Stefan Kihlbergs anförande. Jag tycker att det var ett mycket tragiskt anförande. Det var tragiskt för Stefan Kihlberg. Det är inte värt att kommentera i sak, eftersom det som sades är så långt ifrån verkligheten och så långt ifrån faktiska förhållanden, men jag tycker att inlägget var oerhört tragiskt för Stefan Kihlberg. Jag vill i första hand ta upp äldrevården, liksom många andra. Vi märker ju nu att samhällets besparingar slår allt hårdare mot äldrevården. Det är bra att massmedierna lyfter fram bristerna och missförhållandena i ljuset. De rapporter som kommer nu är illavarslande och oroväckande. Det är helt klart. Jag förstår att många gamla och anhöriga reagerar med sorg och upprördhet över förhållandena. Kritiken och ropen måste tas på största allvar, speciellt när de kommer från patienterna. Det är tydligt att många inte får den vård och service som de behöver, antingen på grund av nedskärningar i kommunerna eller på grund av avgiftshöjningar som man inte klarar av. Det finns också klara problem när det gäller rehabiliteringen av de gamla och även när det gäller sjukvårdande insatser. Vi märker att kontakten med läkare har minskat drastiskt. Andelen sjukhemspatienter med trycksår har mer än fördubblats på två år, säger man i massmedierna. På ett sjukhem ligger de gamla fortfarande i fyrabäddsrum med mycket hög månadsavgift. Vittnesmålen om bristerna är många. Situationen inom äldrevården är oacceptabel. Det finns mycket som är bra, som Jan Andersson och andra har påpekat, men Socialstyrelsens undersökning måste fördjupas. Jag tror inte att hela sanningen finns i den. Det finns uppenbara problem, och dessa måste vi ta itu med. De gamla har rätt till en god och värdig vård och service efter ett långt arbetsliv. Orsaken till det som nu sker står inte att finna i ÄDEL-reformen. Den innebär ju att kommunerna ges ett samlat och utvidgat ansvar för vården. Det var också en riktig reform. Jag tror att missförhållandena och bristerna i dag främst beror på att regeringen och borgerligt dominerade kommunerna av ideologiska skäl skär ner den offentliga sektorn och ställer vård och service under marknadens villkor. Sådana exempel ser vi bl.a. i Kristianstad. Resurserna slösas bort på dyra och långtgående avtal med privata vårdföretag. Sådana exempel finns också. Efter det som nu händer inom vård och omsorg ställer man sig frågan vad som menas i årets regeringsförklaring med att valfrihetsrevolutionen i välfärdspolitiken måste gå vidare. Vad menas med ett sådant uttalande? Vi vet ju att det inte står bra till inom äldreomsorgen. Läkaren och kds-riksdagsmannen Jerzy Einhorn, som gick in i politiken med kravet om större resurser till vården, är nu besviken över regeringens nerdragningar. Jag högaktar honom för att han öppet deklarerar detta i massmedierna. Han hoppas enligt massmedierna på en massiv folklig protest för att stoppa försämringarna inom sjukvården. Min fråga är då: Är regeringspartierna mottagliga för protester? Från socialdemokratiskt håll är vi kritiska till mycket av det som sker på välfärdsområdet. Vi säger nej till fortsatt privatisering. Det är nödvändigt att äldrevården prioriteras och ges resurser så att man kan garantera en bra vård och service på lika villkor. De äldre måste känna trygghet och verklig valfrihet i sin livssituation, och vården måste även i fortsättningen vara ett samhällsansvar. Jag lyssnade också med mycket stort intresse på inlägget från My Persson, som ser frågorna på ungefär samma sätt som jag. Hon efterlyser utvärdering, uppföljning och ytterligare åtgärder. Jag tycker att det är bra att detta framförs från det hållet. Jag till vill sist beträffande det regeringsförslag som är på gång om etableringsrätt för specialistläkare bara säga att jag ser också detta som ett sätt att bryta upp den offentliga vården och skingra dess resurser.
Herr talman! Börje Nilsson tycker att något är tragiskt för mig, utan att förklara vad han menar. Han lägger också till något om ''mycket långt ifrån verkligheten''. Jag kan försäkra Börje Nilsson att avståndet från verkligheten inte är problemet. Tragedin är socialdemokratisk, Börje Nilsson. Jag kan inte hitta något som är mera tragiskt och ärkekonservativt än dagens officiella socialdemokrati, som kunde få Hjalmar Branting och Per Albin Hansson att vrida sig i sina gravar. Observera att jag säger den officiella socialdemokratin, den som ibland kallas kongresstrumpeterna. Det finns naturligtvis enskilda socialdemokrater som förstått vad socialdemokratin en gång uppstod ur. Widar Andersson i denna kammare är ett exempel. Göran Johansson i Göteborg är en annan. Socialdemokraterna är armerade välfärdsfundamentalister. De tycker att Sverige är en välfärdsstat, med vad de kallar en generell välfärdspolitik. Vanligtvis gör de också tillägget: världens bästa. Att Sverige är världens fattigaste välfärdsstat tycks inte bekymra dem ett dugg. Tala om kontokortsvälfärd på kredit, där skulden skall betalas av våra barn och barnbarn! Tala inte om att ta ansvar! Det är en sann tragedi, Börje Nilsson. Man har försökt bygga upp den starka staten med institutionellt ansvar. I praktiken är detta bara ett sätt att köpa sig gott samvete på andras bekostnad, utan att man behöver engagera sig och personligen anstränga sig. Det är bekvämt att ha ett slags ställföreträdande ansvarstagande på ombudsmannanivå. Endast enskilda människor kan ta ansvar. Kollektivt ansvar går inte att identifiera eller utkräva. Det som socialdemokraterna kallar solidaritet har urartat och utvecklats till ett parasitsamhälle. Det tycker jag är tragiskt, Börje Nilsson. Många människor tycker att det är helt i sin ordning att parasitera på andra i stället för att ta ansvar för sig själva och sin situation. Det är i sanning en tragedi, Börje Nilsson. Den är socialdemokratisk, och det tycker t.o.m. jag är sorgligt.
Herr talman! Inlägg av det slag som Stefan Kihlberg höll i kammaren är egentligen inte mycket att kommentera. Jag tycker fortfarande att hans inlägg var beklämmande, och det är tragiskt att Stefan Kihlberg håller sådana anföranden i Sveriges riksdag. Han tecknade en verklig nidbild av Välfärdssverige, som var fullständigt felaktig. Stefan Kihlberg skall inte ta Hjalmar Brantings och Per Albin Hanssons namn i sin mun. Stefan Kihlberg står, som han uttryckte sig i dag, så långt ut till höger som man rimligtvis kan komma på den politiska skalan. Jag måste ta avstånd från sådana inlägg.
Herr talman! Börje Nilsson gör det lätt för sig. Först säger han att mitt inlägg inte är mycket att kommentera, men sedan gör han ändå ett försök, men med den ursäkten i förväg att det inte är mycket till kommentar. Börje Nilsson tycker att beskrivningen är så felaktig och så falsk att han t.o.m. undanber sig att jag apostroferar några gamla och av mig mycket högt respekterade socialdemokrater. Det smärtar naturligtvis Börje Nilsson att veta att jag faktiskt har röstat på hans parti -- och då gjorde jag det med stolthet. Men jag skulle inte drömma om att göra det i dag. Däremot lyssnar jag gärna på Widar Andersson och på Göran Johansson, som faktiskt har en ärlig ambition att leva upp till de ideal som en gång i tiden var socialdemokratins. De har frigjort sig från det populistiska tänkande och den fullständiga ansvarslöshet som präglar dagens officiella socialdemokrati, vilken bara trumpetar ut slagord och försöker slå blå dunster i människors ögon. Man försöker i alla sammanhang undvika att ta ansvar. Man har bara ett mål i sikte, att försöka komma i regeringsställning 1994. Det tycker jag i sanning är en tragedi.

Herr talman! Det finns en grupp människor i vårt land som i tysthet utför ett tungt och ansvarsfullt arbete, en grupp som ser som sin uppgift att utföra ett arbete som i regel tar hela deras tid och alla deras krafter i anspråk. Det är ett arbete fullt av kärlek och omsorg, och dessa människor är så upptagna av sina uppgifter att de varken har tid eller ork att kämpa för en drägligare tillvaro. De som jag talar om är anhörigvårdarna. Med anhörigvårdare menas var och en som har huvudansvaret för vård av person som eljest skulle vårdas genom samhällets försorg. Det är kanske inte många som vet -- för det låter nästan otroligt -- men i Sverige i dag är det inte samhället utan de anhöriga som svarar för två tredjedelar av äldreomsorgen. Dessa resultat har SPRI:s utredare forskaren Lennart Johansson kommit fram till. Det är många anhöriga som lägger ner oerhört mycket arbete på att vårda någon anhörig. Ofta är detta uppoffrande arbete oavlönat. Man vårdar kanske en gammal, sjuk eller handikappad mor eller far, en make eller maka eller annan anhörig. Herr talman! Jag har själv på mycket nära håll sett hur självuppoffrande dessa vårdande ofta är -- många gånger uppbundna varje timme på dagen, ja, t.o.m. hela dygnet, och den hemtjänst de kan få räcker inte till på långa vägar. Avlastning är det ofta inte alls tal om. Man hinner kanske inte med något annat, varken med några andra sociala kontakter eller långt mindre med sig själv. Dessa insatser har tyvärr många gånger inte från samhällets sida fått den uppmärksamhet som de förtjänar. SPRI:s utredare har räknat ut att detta arbete skulle motsvara en kostnad för samhället på ca 20 miljarder kronor. Det är ingen liten summa. Det finns i många kommuner ett anhörigbidrag eller hemsjukvårdsbidrag -- det benämns olika i skilda delar av landet -- som relateras till en vårdtyngdsmätning gjord av en hemvårdsassistent, en distriktssköterska, en läkare eller ett vårdlag. Även detta varierar från kommun till kommun och i olika delar av landet. Denna vårdtyngdsmätning kan vara mycket svår att göra. Ofta kryssar man på en blankett i olika arbetsmoment som utförs och som ger si eller så många poäng, i sin tur relaterade till en viss tariff. Men det förekommer oerhört mycket arbete runt omkring som inte kan mätas i en vårdtyngdsmätning och som kan vara mycket tidskrävande och psykiskt betungande. De belopp som figurerar och som utbetalas till anhörigvårdare kan variera mellan kommunerna och är i många fall inte på långt när relevanta. En del kommuner talar om och är på gång att införa en s.k. äldrepeng. Meningen med denna är att varje person som är berättigad till hemtjänst genom pengen skall kunna beställa den hjälp och service man vill ha, antingen genom kommunen, privata företag eller en anhörig. Vårdtagaren får t.ex. en check på en viss summa för varje hemtjänsttimme efter bedömt behov. Detta kan vara ett bra system. Herr talman! Vill man vårda den anhörige i hemmet skall man kunna göra detta och känna att man har stöd från samhället som ger rätt till skälig ersättning och kontinuerlig avlastning -- eller, med ett bättre ord, berättigad växelvård. De anhöriga orkar fortsätta när de känner att samhället ställer upp; det blir ett erkännande av deras arbete. Inte minst gäller det rätten till stöd i form av anhörigträffar och utbildning samt att de som är yrkesarbetande snabbt kan komma tillbaka till sitt arbete igen efter det att vården upphört. Vi vet att nettokostnaden för kommunerna för ett s.k. SMHI-boende -- service med helinackordering -- eller ''ålderdomshemsplats'', som vi har kallat det tidigare, ligger på 20 000-- Detta gäller då endast grundpension föreligger. I den takt som man minskar antalet vårdplatser inom slutenvården överlämnas ansvaret för vården alltmer till anhöriga. Skall denna utveckling fortsätta krävs att anhörigvårdarna får ett avsevärt mycket bättre stöd av samhället. Anhörigvårdarna känner sig många gånger övergivna av samhället, och stödåtgärderna är otillräckliga. Man känner inte alltid till vilka möjligheter man har att få hjälp av samhället, och man har inte heller någon som för ens talan. Herr talman! Vi i kds anser att anhörigvårdare är en glömd skara som arbetar i det tysta. Dessa är värdiga att lyftas fram i ljuset och värderas på ett sådant sätt att de känner att det arbete de gör är ovärderligt.

Herr talman! Vi kan i åratal debattera barnomsorgsgaranti, föräldraförsäkring och andra teknikaliteter i denna kammare. Många förslag är bra, och andra är mindre bra. Men ibland känns det som om vi glömmer en del av verkligheten. Sveriges ekonomi är usel, och det krävs besparingar på olika områden -- det är knappast någon som ifrågasätter det längre. Men får vi spara på kvalitet när det handlar om våra barn? Vad skulle barnen säga om våra familjepolitiska program om de fick en chans att komma till tals? Vårdnadsbidraget är en välkommen reform. Det kommer att ge större valfrihet för en stor del av föräldrarna under de värdefulla småbarnsåren. Den verkliga valfriheten kommer dock inte att finnas så länge vi har ett skattesystem som förhindrar att en familj kan leva på en lön, precis som många andra i Europa kan. Till dess är även barnomsorgsgarantin positiv för alla de föräldrar som av ekonomiska skäl måste arbeta. Men det är mycket viktigt att minnas att stora subventioner eller barnomsorg i kommunal regi inte är en garanti för kvalitet. Jag tror att alla barn säkert vill att både deras pappor och mammor drar ner på takten några år, men vi kan inte påverka detta genom lagstiftning. Det måste komma genom insikt, och självklart skall det vara allas och envars ensak. Det är mycket tråkigt att somliga politiker motverkar ett delat föräldraansvar, genom att sprida fördomsfulla åsikter. Märkligt nog talar få politiker om en mycket tråkig del av familjepolitiken, nämligen skilsmässorna. Glädjande nog fanns det några mycket intressanta rader på Svenska Dagbladets ledarsida i somras. Statistiken talar sitt eget tydliga språk. 1991. Hälften av dessa skilsmässor inträffar före barnets tvåårsdag. Vi kan tycka att det är förskräckligt och konstatera fakta. Vi kan också säga att det är föräldrarnas ansvar. Visst är det så. Men när påfrestningarna blir för stora och skilsmässan är ett faktum blir det här problemet trots allt samhällets ansvar. Vad kostar inte bidragsförskott, bostadsbidrag och en massa tråkiga sociala konsekvenser som uppstår i skuggan av en liten familjs tragedi. För alla inblandade är det nämligen en tragedi. Bakom varje siffra i den här statistiken döljer sig ett barn -- en liten människa som föddes med rätten till en trygg och kärleksfull uppväxt. Men vad beror då alla dessa skilsmässor i småbarnsfamiljer på? Det finns inte utrymme eller skäl att räkna upp alla orsaker här, men jag önskar att en större uppmärksamhet fästs vid detta. Det är ett allvarligt problem, även om det kan te sig litet när vi talar om de stora reformerna. Det är glädjande att se den proposition om familjerådgivning som ligger på riksdagens bord. I sin nuvarande form är familjerådgivningen otillräcklig. Enbart i Stockholm är det t.ex. tre fyra månaders väntetid. Om det är kris i en familj är detta fullständigt oacceptabelt. Det är mödra och barnavårdscentralerna som behöver förstärkas, med personal som kan stötta och hjälpa i ett tidigare skede. För många människor kan det kännas mycket svårt att vända sig till familjerådgivningen. Det kan kännas avlägset. Kanske är det så, att trots den hälsomässiga kontrollen av mor och barn är vi dåligt förberedda på den påfrestning som ett litet barn kan innebära. Vi talar inte särskilt mycket om de komplikationer som kan tillstöta. Det lyckligaste äktenskap kan krascha på grund av ett kolikbarn, amningsdepression och inte minst i dag på grund av arbetslöshet, som inte var planerad. Allt detta drabbar oskyldiga barn. Min vädjan till er som lyssnar är: Fundera på detta! Min förhoppning är att regeringen tillsätter en utredning som särskilt syftar till att förebygga en del av sådana här skilsmässor. Vid ett annat tillfälle kommer jag även att återkomma med ett mycket konkret förslag om hur mödra och barnavården kan förstärkas så att den förbättras. Kanske kommer det att kosta några kronor. Men jag tror att vi skulle finna att alla skulle tjäna på det i andra änden, både föräldrar, barn och samhälle, om man jämför den kostnaden med vad följderna av skilsmässorna i dag kostar. Vi politiker är anställda i samhällets och folkets tjänst. Men barnen, som är vår framtid, saknar förespråkare. De saknar ofta även skydd. Det räcker inte med vår nytillsatta Barnombudsman. Vi måste alla slå vakt om barnens bästa. Det minsta varje litet barn borde kunna få önska sig är en ärlig chans att få växa upp med två föräldrar som lever tillsammans, innan det börjar önska sig ett bra dagis.

Herr talman! ''Kasta inte ut barnet med badvattnet'', det är det genomgående budskapet när svensk hälso och sjukvård diskuteras, antingen på hemmaplan eller på internationellt plan. Men det finns ett undantag: Den borgerliga regeringen. För regeringen är det dogmerna och systemskiftet som är överordnat allt annat. Då väger det lätt vad såväl inhemska som utländska experter tycker om vad patienter och personal har för uppfattning. Vi socialdemokrater varnade i husläkardebatten för vad som skulle kunna inträffa. Vi varnade för följderna av fri etablering och ökad byråkrati. Men vi visste inte att våra farhågor skulle besannas så snart. Problemen är stora redan innan lagen har fått genomslag. De är så stora att flera huvudmän avser att söka dispens från lagen. Det är inte bara socialdemokratiska sjukvårdshuvudmän som tänker göra det, utan även borgerliga sådana. Frågan måste alltså ställas till statsrådet Bo Könberg: Varför är det på det sättet? Den fria etableringsrätten är det mest stötande i beslutet om husläkare. Den fria etableringsrätten kommer att betyda att landstingen inte kan leva upp till hälso och sjukvårdslagens bestämmelser om vård på lika villkor för hela befolkningen. Även här ökar alltså orättvisorna på grund av den borgerliga regeringens politik. Låt mig ta ett exempel. I Ljusnarsberg, den minsta kommunen i Örebro län, bor 6 500 människor. På vårdcentralen arbetar tre läkare. I den fria etableringrättens hägn har nu ytterligare två läkare anmält sitt intresse som husläkare. När dessa två läkare nu börjar skicka räkningar till landstinget kommer det att få till följd att vårdcentralens verksamhet och personal hotas. Människorna i Ljusnarsberg kommer att få betala ett högt pris för att den borgerliga regeringen ger läkarna fri dragningsrätt på sjukvårdspengarna. Så budskapet till människorna i Ljusnarsberg måste bli: Välj vårdcentralens och landstingets läkare om ni vill ha en fortsatt bra hälso och sjukvård. När man tänker tillbaka på husläkardebatten och vilka partier som står bakom beslutet i riksdagen, måste man konstatera att det är anmärkningsvärt att ett parti som Centern kan medverka till att avrusta sjukvården i glesbygden och att kds kan medverka till att gamla och sjuka får sämre förhållanden. Det är inte bara anmärkningsvärt, utan det visar också på att dessa båda partier inte fäster något avseende vid sina egna vallöften. Det visar vidare på de tomma och innehållslösa orden i kds tal om moral och etik i politiken. Kds gick till val på talet om mera resurser till sjukvården. I denna kammare har kds konsekvent röstat för mindre resurser till sjukvården. Låt oss slippa den formen av brist på moral i framtiden! Herr talman! Nu är det dags för nästa fas i den borgerliga regeringens systemskifte. Nu skall också övriga läkare få fri etableringsrätt. Marknadskrafterna skall släppas loss i hela sjukvården. Men det är ingen från regeringen som har talat om priset för systemskiftet, det pris människor nu får betala för den ideologiskt betingade högerpolitik som regeringen vill införa också på sjukvårdens område. Det är minst sagt häpnadsväckande att läsa lagrådsremissen ''Lag om läkarvårdsersättning'', häpnadsväckande därför att jag ändå trodde att det fanns något förnuftigt folk i regeringen. En fri etablering också för övriga specialister riskerar att rasera hela den svenska sjukvårdsmodellen. Sjukvårdshuvudmännen har ju bara att betala räkningen som läkaren skickar och sedan skära ner i den egna verksamheten för att klara ekonomin. Vilket resursslöseri! Vilket slöseri med de pengar som är bundna i lokaler! Vilket slöseri med de mänskliga resurser som personalen utgör! Och vem skall betala? Är det patienterna? Regeringen talar om valfrihet, men man talar inte om vem valfriheten gäller. I det här förslaget är det ju läkarna som får valfrihet, inte patienterna. Man måste fråga sig om det är en medveten politik för att öka klyftorna i samhället, om det beror på bristande kunskap hos de borgerliga politikerna eller om det kanske är både--och. Många internationella sjukvårdsexperter har besökt och besöker Sverige för att studera svensk sjukvård, för att ta med sig delar av vår modell till sina respektive hemländer och för att berätta om hur det ser ut på deras hemmaplan. Deras budskap är förbluffande samstämmigt. Man varnar oss för att släppa in marknaden i sjukvården. Man pekar på hur det ser ut i USA och Storbritannien. Marknadskrafterna leder till dyrare och mer orättvist fördelad sjukvård. Själv fick jag för någon månad sedan möjlighet att titta på vad som händer i Frankrike, med den sjukvård som där drivs i vinstsyfte. Det visar sig naturligtvis att man spräcker och spränger sjukvårdsbudgeten. I Frankrike har nu sjukvårdkostnadernas andel av BNP stigit till drygt 10 %. I Sverige ligger den som vi vet på ungefär 8,5 %, och i USA -- för att ta en ytterlighet -- ligger den på 14 %. Herr talman! Bevara svenska folket från marknadskrafter i sjukvården, och bevara svenska folket från en borgerlig sjukvårdspolitik!
Herr talman! Jag har några gånger tidigare under dagens debatt haft tillfälle att peka på Socialdemokraternas inställning till valfrihet, och beträffande Hans Karlssons inlägg kan jag i betydande delar hänvisa till den kritik jag tidigare har riktat mot andra socialdemokratiska debattörer. Ett sådant exempel är husläkardebatten. Husläkarlagen har som två utgångspunkter valfrihet för den enskilde och möjlighet att etablera sig för den som uppfyller lagens villkor för olika producenter. Däremellan finns det förstås ett samband, herr talman, ett samband som jag tror att Hans Karlsson aldrig har snuddat vid, nämligen att om flera producenter får möjlighet att etablera sig, ökar också konsumenternas valfrihet. I debatten om detta hävdades det länge att om man skulle införa ett system med husläkare i Sverige, skulle dessa slå sig ner endast i storstädernas innerstadskärnor, där utbudet alltså skulle öka, medan människorna i glesbygd inte skulle få chansen att träffa en läkare. Mot bakgrund av den agitationen är det ju närmast häpnadsväckande att i dag höra att Socialdemokraternas främste husläkarkritiker Hans Karlssons huvudsakliga argument är att det blir för många läkare i glesbygden. De stackars människorna i Ljusnarsberg har i dag, om jag har uppfattat det rätt, tre läkare att välja mellan. Jag vet inte om de får välja inom landstingsvården, men det tror jag. Dessa människor skulle nu plötsligt få tre läkare till att välja mellan. Det hemska som skulle drabba dem är att de får sex läkare att välja mellan i stället för tre. Det skulle vara en viss fördel om Hans Karlsson bestämde vilket av de olika argumenten han vill använda. Han behöver åtminstone inte bara med några månaders mellanrum i riksdagens kammare byta till rakt motsatt argument. I den lagrådsremiss som Hans Karlsson åberopar vill vi att man vidgar möjligheterna att välja mellan specialister anställda av landstinget och specialister som är privatföretagare. Jag har redan tidigare i dag, i en debatt med Karin Israelsson, kommenterat den avvägning som måste göras inom ramen för ett system som är tredjepartsfinansierat, dvs. att någon som inte är producent eller konsument står för kostnaderna. Jag tror att den avvägning som vi föreslår i lagrådsremissen kommer att visa sig vara god. Det är en avvägning mellan önskemålen om ökad möjlighet till valfrihet för medborgarna i vårt land och, förstås, önskemålen om totalkostnadskontroll. Hans Karlsson försöker, i likhet med vad någon annan socialdemokrat har gjort i dag, åberopa utländska experter inför varje förändring av svensk sjukvård. Han läser vad någon av dessa experter har skrivit på samma sätt som en viss potentat brukade läsa bibeln. När utländska experter studerade svensk sjukvård i slutet av 80-talet och i början av 90-talet påtalade de nästan genomgående ett antal brister -- förutom att tala om allt det som var bra. Det gällde bristande valfrihet för den enskilde, de långa operationsköerna och den svagt utvecklade primärvården utan ett familjeläkarsystem. Detta har vi från borgerligt håll åtgärdat. Det har inte skett med Hans Karlssons hjälp.
Herr talman! Jag kan villigt erkänna, Bo Könberg, att jag är förvånad över den utveckling som husläkarlagen har inneburit i Ljusnarsbergs kommun. Jag är förvånad, eftersom den inte gick att förutse. Icke desto mindre är det en mycket besvärlig situation. Detta kan innebära att ingen av dessa läkare får tillräckligt många namn för att fylla sin lista. Det är naturligtvis förödande för människorna i Ljusnarsberg om vårdcentralen måste läggas ned och man inte vet vilka läkare som kommer att få tillräckligt många namn på sina listor för att kunna vara kvar. Därför måste budskapet vara entydigt: Om ni vill bevara en bra sjukvård i Ljusnarsberg måste ni se till att välja landstingets läkare och vårdcentralen. Bo Könberg säger att Socialdemokraterna är emot varje förändring. Jag vill erinra om att det faktiskt hände ganska mycket när det gällde utbyggnaden av primärvården, framför allt under den senare delen av 80-talet. Vi såg till att vi fick fram tillräckligt många läkare för att kunna skapa kontinuitet. Denna kontinuitet var ju ett faktum på många håll redan innan husläkarbeslutet fattades. Det försöker nu Bo Könberg och andra folkpartister ta åt sig äran för. Jag skall avslutningsvis ta upp det senaste inslaget av marknadskrafternas härjningar på sjukvårdens område. Så här skriver sjukvårdsministern i ett pressmedelande: ''Regeringen avser att ge sådana förutsättningar att de totala offentliga utgifterna för privatpraktiserande läkare inte förändras. Förra året kostade de privatpraktiserande läkarna försäkringen ca 1 400 miljoner kronor.'' Då måste jag fråga: Vilken restriktion i det här förslaget gör att sjukvårdsministern kan säga att det blir en kostnadskontroll?
Herr talman! Hans Karlsson inledde sin senaste replik med att konstatera att han hade blivit förvånad över att det hade gått som det hade gått. Det hedrar honom. I åtminstone en glesbygdskommun hade tillgången på läkare ökat så kraftigt att det bekymrade Hans Karlsson. Det händer oss alla att vi ibland får anledning att göra den typen av konstaterande. Men det är inte alltid det sker i den politiska debatten. Därför har jag all anledning att ge Hans Karlsson en eloge. Det är alldeles klart att det har skett förändringar i svensk primärvård under 70 och 80-talen. När vi tog tag i husläkarfrågan var problemet att det stora flertalet i Sverige faktiskt inte hade tillgång till en egen läkare. Nu gör vi någonting åt det. Det kommer att innebära att alla svenskar som vill ha den här möjligheten kommer att få den inom ungefär två år. Det är första gången i svensk historia. Detta är mycket angeläget. Det är tråkigt att det har fått genomföras i strid med det största politiska partiet i vårt land. Hans Karlsson ställde en direkt fråga till mig med anledning av mitt pressmeddelande. Jag vill peka på att formuleringen egentligen avser kostnaden för den nuvarande omfattningen av privatläkarkåren. Därutöver har vi infört ett antal restriktioner i den lagrådsremiss som nu har sänts över. Den som vill jämföra det regelsystemet med det som fanns fram till 1984 i vårt land finner att det finns flera extra restriktioner. Det framgår att vi nu försöker åstadkomma ett taxesystem som maximerar kostnaden per läkare, att det bara är heltidspraktiker som kan vara med i systemet och att det till skillnad från hur det var förr i världen kommer att finnas möjlighet för de landsting som vill att ha en differentiering av taxan för olika läkare etc. Frågan är om inte detta kommer att räcka. Jag vill ge ett exempel på en lyckad konkurrens med den offentliga sektorn. Det handlar om City Akuten. City Akuten har stimulerat den offentliga vården. Under de tre fyra senaste åren har verksamheten minskat ganska kraftigt i omfattning. Förmodligen beror det på två saker. Det ena är att den stimulerade till angelägna förändringar i den offentliga sektorn -- vårdcentralerna blev bättre. Det andra är att det har varit differentiering av patientavgifterna. Jag tror inte att man skall ge upp, som Hans Karlsson gör. Jag tror inte att han är så ledsen över att ge upp inför möjligheten att få ökad konkurrens. Faktum är att Sverige förmodligen är det västland som har den allra lägsta andelen privata vårdgivare. Det handlar om en kostnad i storleksordningen ca 1,5 miljard av totala sjukvårdskostnader på kanske 125 miljarder. Hans Karlsson skulle kunna ta det litet mera lugnt.
Herr talman! Vi har inte sett förslaget i dess helhet ännu. Det som jag ändå har kommit fram till är att det kommer att motverka alla strävanden att rationalisera. Om man på en klinik eller på ett lasarett bestämmer sig för att minska antalet läkare finns det en uppenbar risk att dessa läkare i stället etablerar sig utanför lasarettet och på det sättet fortsätter att kosta pengar. Det innebär att sjukvården i framtiden inte kommer att ha särskilt stort intresse av att rationalisera. Det är en möjlig konsekvens. Det finns naturligtvis skilda meningar om varför det har blivit som det har blivit med City Akuten och om varför man har färre patienter nu än tidigare. En mening som har framkommit är att det beror på lågkonjunkturen. Människor har inte råd att betala de ökade avgifterna. Detta understöder ju den kritik som jag har riktat tidigare när jag har sagt att marknadskrafterna inte hör hemma inom sjukvården. När man behöver sjukvård är man inte alltid i det skicket att man klarar av att välja, kritiskt pröva olika alternativ och avgöra om det är rätt pris och kvalitet. Därför är mitt budskap fortfarande: Låt oss slippa marknadskrafterna i svensk sjukvård!
Herr talman! Det finns egentligen anledning att gå in på en litet mer utförlig diskussion om det senaste som Hans Karlsson anförde. Jag skall inte ge mig in på det utan bara konstatera vad vi i den borgerliga regeringen försöker göra. Inom ramen för en solidariskt finansierad svensk sjukvård, tillgänglig för alla människor oavsett inkomstnivå och status, försöker vi använda en del s.k. marknadsinslag i akt och mening att få ut mer valuta för skattepengarna. På senare år har vi inom svensk sjukvård, framför allt när det gäller operationer, med hjälp av inslag som ibland kallas ''köp-och-sälj'' fått ut avsevärt mycket mer än tidigare. Det leder till att äldre, handikappade och sjuka människor snabbare får bättre vård. Det är synd att avsvärja sig dessa möjligheter och låsa sig fast vid en gammal och stelbent sjukvårdsmodell, vilket jag ibland får intryck av att Hans Karlsson längtar efter att göra.

Herr talman! Först måste jag med beklagande konstatera att debattreglerna är som de är. Jag som företräder mitt parti i socialutskottet har alltså inte fått blanda mig i debatten tidigare. Om jag skulle vilja göra det får jag använda min dyrbara tid i detta anförande, sex minuter. Jag har valt att bara kommentera en enda sak som har sagts här i dag. Det gäller föregående talares inlägg om kommunen invånare. Jag vill bara säga att om det kommer dit två läkare som t.ex. är specialister, beror det på att folk vill ha litet alternativ. Man skall ju inte bara handla på Konsum. Man kan gå på ICA ibland. Själv handlar jag både på Konsum och ICA. Så är det faktiskt med de flesta socialdemokrater. Jag kan nämna ett flertal ledande gestalter som tycker om både att gå till vanliga sjukhus och till privatpraktiker. Den förra sjukvårdsministern Sigurdsen sade att hon gärna gick till en privatpraktiserande gynekolog. Det här är ingen ideologisk fråga. Jag tycker att båda alternativen skall finnas. Jag vill också beröra frågan om husläkarreformen. Jag tror fortfarande att det här var ett bra sätt att röra om i grytan så att man började tänka kostnadseffektivt. Såsom det har påpekats ett otal gånger, arbetar de distriktsläkare som vi har i dag för dåligt. De har för litet antal patienter. Det rör sig om åtta till tio patienter per dag. Läkarna skulle kunna jobba dubbelt så mycket. Om de blir privata så har de plötsligt dubbelt så många patienter. Man har undersökt det här i vissa områden. Det visar sig att patienterna är lika nöjda, om inte nöjdare, med de läkare som är privata som de som är landstingsanställda. Det blir inte fråga om sämre service. I Norrbottens län arbetar man med att införa husläkarreformen. Häromdagen fick jag i min hand material från landstinget, där man inbjöd läkare att om de var intresserade kontakta landstinget för vidare diskussioner. Det var alltså fråga om huruvida de ville bli husläkare, och det gällde privata läkare i Norrbotten. Det var ganska intressant att ta del av det här materialet. Jag fann en del intressanta saker som jag vill ta upp här. Landstinget påpekade med bestämdhet att om icke brandskydd, handikappanpassning och utrymningsmöjligheter -- vad det nu är -- är korrekta till hundra procent kan man glömma bort att man någonsin skall få ett husläkaravtal. Jag förstår naturligtvis att distriktsläkarmottagningarna och vårdcentralerna, som i vissa fall kostar 100 miljoner att bygga i Norrbotten, har breda dörrar och allt som tänkas kan i fråga om brandskydd, utrymning osv. Det är naturligtvis riktigt att man skall kontrollera det här. Jag skall bara påpeka att samma landsting, jag har exempel på det, minsann inte har handikappanpassning på toaletterna på sin folktandvårdsmottagning. De kan själva tumma på detta, men de kan ställa krav på andra. Det här visar hur stor risken är i framtiden. På sommaren 1961 låg jag på I19. Man skulle putsa sitt vapen efter skjutning. Jag frågade korpralen om min putsning inte var bra. Nej, sade han, du kan hålla på och putsa hela natten men jag kommer ändå alltid att hitta fel. Det beror på hur man bedömer det hela. Det är likadant med den fråga som vi nu diskuterar. Om man vill så kan man alltid hitta fel på brandskyddet, handikappanpassningen osv. Det beror naturligtvis på vilket syfte man har. Detta föranleder mig att föreslå att man skall inrätta en nämnd i varje län där man skulle kunna se över privatläkarnas ersättning i framtiden, hur de tillämpar läkartaxan och hur kvalitetskontrollen av privatläkarna sker så att systemet är konkurrensneutralt. Jag tycker att man inom varje landsting skall inrätta en nämnd med representanter för landstinget, privatläkare, husläkare, sjukgymnaster och med en oberoende jurist som ordförande som kan ta tag i de kniviga frågorna om hur man skall tillämpa husläkarreformen och privatläkartaxan. Det här kan man lösa i harmoni. I Norrbottens län tror jag att det i de allra flesta fall kommer att bli fråga om att distriktsläkarna blir husläkare. Jag vet inte vad det innebär praktiskt, men jag tror inte att förändringarna egentligen kommer att bli så stora. Läkarna kanske kommer att få arbeta litet mera, bli mera kostnadseffektiva och kanske styra sitt arbete litet mer. Jag tror inte att vårdcentralerna kommer att läggas ner. Jag tror att det är få som vill etablera sig som husläkare i glesbygden. Det är min kvalificerade gissning. Slutligen vill jag tala om tandvården. Tandvården fungerar i dag mycket bra i Sverige. I motsats till vad som gäller distriktsläkarvården har man fortfarande kvar tantiemet, prestationsersättningen. De privata tandläkarna jobbar naturligtvis hårt, men tandläkarna i landstinget jobbar också hårt. Det är ett tungt arbete. Det är inte så viktigt vem som äger verksamheten. Det viktiga är att man sätter fart på de som jobbar där och att de genom att inte ha en fast lön får ett incitament att göra bra ifrån sig. Regeringen har lagt fram ett nytt förslag. Jag måste säga att till en början var jag mycket positiv till förslaget. Gabriel Romanus har verkligen försökt att göra en utredning som skulle kunna tillfredsställa de olika parterna. Men det finns ett stort fel i det systemet. Ju mer man arbetar som tandläkare, desto mindre betalt får man. Om man har ''friska'' patienter där man inte behöver göra något, får man en bra inkomst. Gör man stora brokonstruktioner o.dyl. kommer man att förlora väldigt mycket. Jag tycker att sjukvårdsministern skall överväga att åtminstone pröva det här systemet i några landsting och utvärdera det innan man inför det helt. Jag tror att det finns ett massivt motstånd mot det här förslaget bland tandläkarkåren och även bland politiker, inte minst bland folkpartipolitiker.

Herr talman! I Sverige liksom i många andra länder pågår en översyn av hälso och sjukvården. Vi har också fattat viktiga beslut i form av husläkarpropositionen. Vi diskuterar nu utifrån en regeringsdeklaration en friare etablering för specialister. HSU 2000 och prioriteringsutredningen skall verka på lång sikt. De andra besluten gäller åtgärder av sådan karaktär att de betydligt snabbare kan sättas in i sjukvården. Varför vidtar vi den här översynen? I många fall finns ett missförstånd om att vi skall försämra sjukvården och att det är det som är målsättningen i samband med översynen, både när det gäller HSU 2000 och prioriteringsutredningen. Den uppfattningen kan man nästan få i den allmänna debatten. Det är, herr talman, precis tvärtom. Orsaken till att vi vill göra denna översyn är faktiskt att vi i stället på sikt skall kunna behålla en hög kvalitet i den svenska sjukvården inom ramen för de resurser som vi har möjlighet att avsätta. Samtidigt vet vi att det är en kamp om de gemensamma resurserna i stort. Från moderat håll vill jag klart slå fast vissa mål som är angelägna. De är inte speciellt exceptionella. Jag är övertygad om att många kan ställa sig bakom dem. Patienten måste ju alltid sättas främst. Vi skall ha en god hälso och sjukvård för alla med hög kvalitet. Vi skall också ha en ökad valfrihet i sjukvården. Vi måste få flera alternativa vårdgivare. Vi måste skilja på produktion, finansiering och kontroll. Vi måste också få en effektiv resursanvändning i sjukvården totalt sett. Det finns utan tvivel brister i den svenska sjukvården i dag. Jag vill understryka att vi har utomordentligt fin personal, läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Vi skall inte rikta kritik mot dem som arbetar i sjukvården. Enligt min och mitt partis uppfattning finns det däremot en rad systemfel i den svenska sjukvården. Vi har en monopoliserad sjukvård. Vi vet av erfarenhet att monopol som regel inte är särskilt bra. Vi ställer oss frågan hur vi använder resurserna. Det är svårt att veta. För närvarande har vi nämligen dålig uppföljning i sjukvården. Vi vet egentligen inte vad olika insatser kostar. Eftersom vi har ett monopolsystem, har det inte varit intressant att noga analysera kostnaderna i skilda sammanhang. Det är därför svårt att göra jämförelser. Jag menar att patienten har rätt att veta hur hans eller hennes pengar används i sjukvården. En normalfamilj avsätter mellan 25 000 och 30 000 kr per år som man lämnar i landstingsskatt. Den största delen av pengarna går till sjukvården. Samma sak gäller i fråga om kvalitet och kontroll i övrigt. I det här sammanhanget har vi väldigt många funktioner inom ramen för samma system. Vissa funktioner borde normalt skiljas åt, eftersom de olika funktionerna är viktiga var för sig. Vi ser problemen inte minst nu med den här monopoliseringen i samband med att vi skall införa husläkarsystemet och den friare etableringen. Hans Karlsson säger: Nu är det marknadskrafterna som skall råda. Vilka är då marknadskrafterna? Jo, marknadskrafterna i sjukvården är faktiskt patienterna. Det är Hans Karlsson och jag själv, det är pensionären Johansson, barnfamiljen Pettersson och metallarbetare Andersson. De är marknadskrafterna i sjukvården. Varför skall vi inte lita på dem? Varför skall dessa marknadskrafter inte få en ökad valfrihet, en ökad möjlighet att påverka sin egen situation? Under 1980-talet hamnade vi i en kösituation i den svenska sjukvården. Då hade vi dessa personifierade marknadskrafter i köerna. Tack vare att vi fick den borgerliga regeringen, som omedelbart fattade beslut om vårdgarantin, kunde vi få köerna avbetade ganska snabbt. Ett skäl till att köerna avbetades var det faktum att vi ökade valfriheten för patienten. Om man inte får vård i det egna landstinget inom en viss tid har man rätt att välja ett annat landsting. Detta i sin tur satte fart på landstingen, så att vi ganska snabbt klarade kökrisen. Om vi hade haft kvar den socialdemokratiska politiken och synen på personifierade marknadskrafter i sjukvården, då hade vi fortfarande haft dessa köer kvar. Det kallar jag inte särskilt mänskligt. Nu är det angeläget att sjukvårdshuvudmännen inte saboterar de beslut riksdagen har fattat när det gäller ökad valfrihet i vården. Från moderat håll menar vi att vi bäst kan uppnå dessa mål inom ramen för en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Vi kan då få etablering på lika villkor av olika huvudmän, vi kan på ett naturligt sätt skilja på finansiering och produktion, och patientens ställning stärks utifrån naturliga förutsättningar. Man kan välja den läkare och det sjukhus som man har störst förtroende för. I och med detta får vi en effektivare resursanvändning. Vi kan få en bättre kvalitet i sjukvården, därför att patienten själv inom ramen för sin förmåga också kan göra bedömningar av vad som är bra. Herr talman! Jag är personligen optimist när det gäller den svenska sjukvårdens framtid, under förutsättning att vi tar till vara den förändringsprocess som jag menar är nödvändig när det gäller att skapa alternativen, god resursanvändning, god kvalitet osv. Om vi däremot inte skulle vara beredda att vidta de åtgärderna ser jag ganska pessismistiskt på den svenska sjukvårdens framtid, och då framför allt på framtiden för varje patient i det här sammanhanget.
Herr talman! Vi socialdemokrater är vana vid att få veta att vi är orsaken till allt ont. På det temat talade Göte Jonsson om köerna i svensk sjukvård. Det tål att erinra om att det var under socialdemokratisk ledning som köerna började betas av. Huruvida systemskiftet innebär en förbättring eller försämring av sjukvården, Göte Jonsson, avhåller jag mig från att tycka någonting om. Däremot tror jag att moderaternas inställning till privatisering och marknadskrafter i sjukvården handlar om att det skall bli möjligt för somliga att tjäna pengar på sjukvård på ett annat sätt än hittills. En rad internationella experter pekar gång efter annan på att marknadskrafterna inte fungerar inom sjukvården, av det enkla skälet att de flesta som söker sjukvård inte är kapabla att göra en relevant bedömning av de olika alternativ som står till buds. Ofta är man kanske inte ens vid medvetande när man kommer till sjukvården. Det förefaller orimligt att på de grunderna kunna privatisera och marknadsstyra sjukvården. dyrare än i Sverige? USA är ju marknadskrafternas förlovade land. Varför står, trots denna höga kostnad, 35 till 40 miljoner amerikaner utan sjukvård? Det tycker jag är siffror som borde stämma även modernaterna till eftertanke.
Herr talman! Först detta med USA. Det är intressant för socialdemokraterna att diskutera USA:s sjukvårdspolitik. Nu är faktiskt USA på väg in i ett nytt system. Det liknar det system som vi moderater har förordat, nämligen en försäkring. Men amerikanarna går inte lika långt i trygghet som vi gör från moderat håll. Det är också intressant att notera att den ordförande som Hans Karlsson har, nämligen Ingvar Carlsson, har prisat den amerikanske presidenten för att han är beredd att gå in i ett sådant system som vi moderater förordar i Sverige, fast vi vill gå ännu längre när det gäller trygghet. Vi från moderat sida har aldrig försvarat det nuvarande amerikanska systemet. Vi vill ha ett system efter svenska förhållanden som tar hänsyn till den svenske patienten. Vad köerna på 1980-talet beträffar var det faktiskt så att vi från moderat sida motionerade i mitten av 1980-talet om en vårdgaranti enligt precis den modell som infördes 1991 av den borgerliga regeringen. Då sade socialdemokraterna nej. Vad de kom med var i stället en rikskö. Alla som stod i kö ute i de olika landstingen skulle placeras i en rikskö, och sedan skulle någon snäll tant eller farbror fördela patienterna på de lediga resurser som fanns i landet. Tack och lov lyckades vi avvärja detta. Annars hade köerna givetvis blivit ännu längre. Så fort vi fick den borgerliga regeringen fick vi vårdgarantin, som innebar en ökad valfrihet som ledde till att köerna försvann. Marknadskrafterna skall få tjäna pengar, säger Hans Karlsson. Det är inte målsättningen för moderat sjukvårdspolitik, utan målsättningen är patientens valfrihet och trygghet. Kan Hans Karlsson förklara för mig varför han inte kan ge patienten förtroendet att välja läkare, utan i stället menar att det skall vara sjukvårdshuvudmannen som skall ha det förtroendet? Från moderat sida har vi faktiskt ett större förtroende för den enskilda människan och hennes förmåga att själv bedöma vilken läkare han eller hon vill ha. När det gäller de internationella experterna vill jag, precis som statsrådet Könberg, understryka att man inte kan dra de slutsatser ni gör av deras uttalanden. De är inte riktiga. Vad tror ni internationella experter i Tyskland eller i andra länder där man har en fri sjukvård skulle säga om vi helt plötsligt skulle applicera det svenska monopolsystemet där? Vi skulle bli skickade tillbaka med första bästa färja. Det är inte den sjukvårdsmodellen man vill ha i de länderna. Att man sedan i t.ex. Tyskland har ett mycket generöst försäkringssystem med praktiskt taget inga patientavgifter, vilket gjort att man har fått ökade kostnader, det är en annan sak. Men då skall vi ha klart för oss att vi i Sverige har kanske världens högsta patientavgifter inom ramen för det system som Hans Karlsson eftersträvar. Det finns alltså inget försvar för det systemet ens från den utgångspunkten.
Herr talman! De budbärare som inte har det rätta budskapet skall vi inte lyssna på, enligt Göte Jonsson. Det tycker jag är ett talande besked ifrån moderaterna. Vi skall bara lyssna på dem som talar väl om det moderata systemet. Jag har fortfarande inte fått något bemötande av mina påståenden om att marknadskrafterna inte fungear inom sjukvården, därför att människor som söker sjukvård ofta inte är i den konditionen att de kan göra bedömningar och val utifrån samma slags premisser som när man byter bil eller väljer mellan ICA och Konsum. Det har inte Göte Jonsson gett något besked om. Däremot tror jag att Göte Jonsson drar litet för långtgående slutsatser av Ingvar Carlssons positiva uttalande om Clintons förväntade sjukvårdspolitik. Vi har inte sett slutprodukten ännu, och det handlar om att Ingvar Carlsson tycker att man är på rätt väg om man gör ett system som skall omfatta alla. Därmed inte sagt att det systemet skulle vara det bästa. Det är att dra alltför långtgående slutsatser av det uttalandet.
Herr talman! På den punkten delar jag Ingvar Carlssons uppfattning. Man är på rätt väg om man har en garanti och en sjukvård som omfattar alla. Det är detta vi från Moderata samlingspartiets sida vill ha. Det paradoxala är att på kötiden under 1980-talet hade vi i Sverige ett system som inte omfattade alla. Men tack vare, som jag sade tidigare, beslut som fattats har det blivit bättre på den punkten. Nu skall vi blicka in i framtiden. Vilken sjukvårdsinriktning, vilken organisation och finansieringsform skall vi ha? Vi vet att sjukvården skall konkurrera om resurser med väldigt många andra intressen. Då måste vi vara beredda att se till att vi får den bästa möjliga organisationen och finansieringsmodellen. Där menar vi moderater att försäkringsmodellen har klara fördelar. Jag vill klart tillbakavisa påståendet att jag skulle uppmana till att inte lyssna på internationella experter. Jag sitter i HSU 2000 och har fått lyssna på och läsa väldigt mycket av internationella experter. Men jag säger: Dra inte felaktiga slutsatser av internationella experter. När man påstår att alla internationella experter prisar det svenska systemet så är det fel. Det finns internationella experter som tycker att det svenska systemet är bra, därför att man bygger sina slutsatser också på ideologiska utgångspunkter. Jag respekterar det. Men säg inte att alla internationella experter tycker att det monopolistiska svenska systemet är bra, för det tycker de inte. Det är vad jag har sagt. Jag förstår inte Hans Karlssons misstro mot patienternas möjligheter att välja. Han säger att de är i så dålig kondition att de inte kan välja. För det första är det ändå så att de flesta patienter som kommer till läkaren, sjuksköterskan eller sjukgymnasten inte alls är i så dålig fysisk eller mental kondition att de inte kan välja. För det andra är det ofta så att man gör sitt val i ett tidigt skede. Man analyserar vilken läkare och vilket sjukhus man har förtroende för. Man kan på så vis långsiktigt planera sin sjukvård och därmed också sin trygghet. Det är ju det intressanta. Om man sedan blir akut sjuk så att man inte själv kan bestämma och bedöma, så får man förlita sig på att all sjukvård sköts inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet och står under tillsyn av Socialstyrelsen och andra myndigheter, som skall se till att varje patient får den vård han eller hon behöver. Så är det i dagens system, och så blir det också inom ramen för en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring med rätten att välja. Det faktum att ett fåtal patienter är i sådan kondition att de inte kan välja skall inte frånta den stora majoriteten rätten att välja och därmed också få en ökad trygghet och en bättre vård.

Herr talman! Det finns ett stort stöd bland befolkningen för att sätta vården och omsorgen i första rummet. Det vården och omsorgen behöver är ett ansikte. Det handlar om Stina och Karl. När vi är gamla och sjuka och helt beroende av läkares, sjuksköterskors och vårdpersonals kompetens måste vi kunna lita på att samhället har resurser att ta hand om oss. Vi kan inte säga att Sverige är ett välfärdsland om inte alla vid behov kan få adekvat vård och omsorg. Det handlar om människovärdet, som tillhör de mest grundläggande kraven inom välfärden. Välfärd är att känna trygghet när man är sjuk. Välfärd är respekt för livet och solidaritet med de svaga. Vård och omsorg skall därför vara de områden som vi prioriterar allra högst. Vi alla här i kammaren står inför 1990-talets kanske största utmaning, nämligen prioriteringar. Det är inte lätt. Men valet står mellan det som vi på inga villkor vill undvara och andra delar av välfärden. Om vi prioriterar det förra kanske vi successivt måste ge mindre resurser till det andra. Jag vill hävda att det finns pengar till vård och omsorg. Det gäller att våga välja i välfärden. Detta är svårt, allra helst som varje förändring som leder till minskat stöd upprör de berörda. Varje beslut som leder till sämre förhållanden för någon grupp är svåra att fatta. Detta är vi alla medvetna om. Men som politiker måste vi ha modet att våga ifrågasätta och kanske välja bort. Det finns inte hur mycket pengar som helst till vår välfärd. Vi har därför inte råd med allt vi skulle vilja ha råd med. I ekonomiskt kärva tider är det viktigare än någonsin att kunna omprioritera. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att kommuner och landsting kommer att få 4,2 miljarder kronor om de inte höjer skatten nästa år. Dessa pengar är välbehövliga och skall, enligt mitt förmenande, gå till den direkta vården och omsorgen. Jag beklagar, Hans Karlsson, och jag tyckte att det var ett svårt beslut att fatta, indragningen av 7,5 miljarder kronor från vård och omsorg. Men jag tycker att det vore klädsamt om socialdemokraterna tittade litet i backspegeln. Under de senaste tio åren med en socialdemokratisk regering har det skett indragningar med ungefär 35 miljarder kronor till kommuner och landsting. Vi kanske tillsammans skall vara litet sjysta i denna fråga. Om vi blickar litet längre fram i tiden, ser vi att vi måste omprioritera för att kunna erbjuda en människovärdig vård i framtiden. Inför denna problemställning är det viktigt att ha några siffror till hands. Vår statsskuld uppgår nu till 1 000 miljarder kronor. Vi betalar årligen en räntekostnad på 100 miljarder kronor. Varje timma lånar Sverige 29,45 miljoner kronor. Det blir ungefär 707 miljoner kronor per dygn. Vi menar att det inte är rimligt att vi skall utsätta våra barn och barnbarn för en så oerhört svår ekonomisk situation. Vi måste ta vårt ansvar tillsammans. Vi måste fråga oss hur vi, med dessa siffror färska i minnet, kan möta framtiden. Antalet äldre människor över 85 år ökar stadigt. Från 1973 till Ålderssjukdomarna har därmed kommit att ta mer resurser i anspråk än tidigare. 30 % av sjukvårdsresurserna går till omsorg under det sista levnadsåret. Samtidigt vet vi att antalet äldre väntas bli ännu fler. Antalet äldre ökar, men det skärs ned inom sjukvården och äldreomsorgen. Denna ekvation går inte ihop. Det finns för närvarande ingen överkapacitet inom vården -- trots att denna myt har anammats av många. Vi har minskat andelen av BNP som går till sjukvård, samtidigt som vi skurit ned i resurserna. Sverige är ett av de länder inom OECD som har lägst sjukvårdskostnader, samtidigt som behovet torde vara ett av de största med tanke på antalet äldre. Forskningen går framåt, och vi kan bota fler och fler sjukdomar. Allt fler människor som tidigare varit invalidiserade kan nu leva ett bra liv. För att ge dessa hjälp och stöd krävs givetvis resurser. Svensk sjukvård borde bli bättre på att utvärdera vad som görs. Vi borde kunna se att när en bättre behandlingsform uppnås detta oftast får till följd att antalet sjukskrivningsdagar minskar. På så sätt blir totalkostnaden mindre för samhället. Vårt rigida budgetsystem förhindrar utvecklingen inom vården. Varje post ses enskilt i stället för till dess effekter på helheten. Herr talman! Jag vill avsluta med att uppmana oss alla att på ett ärligt, ödmjukt sätt tillsammans försöka anta den största utmaningen inför 90-talet, nämligen omprioriteringar. Låt oss göra det tillsammans och inte bara konfronteras.
Herr talman! Jag delar en del av de synpunkter som Chatrine Pålsson hade om den besvärliga ekonomiska situationen och behovet av prioriteringar. När vi ser att många kommuner och landsting har svårt att klara av äldreomsorgen, naturligtvis på grund av de ekonomiska svårigheterna, tycker jag att det är konstigt att denna regering, som har dragit in ekonomiska resurser från kommunerna, samtidigt lägger fram förslag om ett vårdnadsbidrag som är beräknat att kosta 2 miljarder kronor. Vore det inte en bättre prioritering från denna regering, Chatrine Pålsson, att om man nu anser att det finns ett överskott på 2 miljarder kronor -- vilket jag starkt betvivlar -- låta de två miljarderna komma äldreomsorgen till del i stället för att införa ett orättvist vårdnadsbidrag?
Herr talman! Först vill jag påminna om att när det gäller prioriteringarna i våra kommuner och landsting får numera dessa en påse pengar. Alltså får de lokala politikerna göra prioriteringarna. Jag är övertygad om att det finns kommuner som borde prioritera äldreomsorgen på ett bättre sätt än vad som har skett. Det är skrattretande att höra Jan Andersson tala om jämförelser av vårdnadsbidraget och äldreomsorgen. Vi subventionerar varje kommunal dagisplats med ungefär 85 000 kr per år -- för de minsta barnen! Det är för mig obegripligt hur vi skall fortsätta att leva i den orättvisan att de som stannar hemma med sina barn får noll kronor. Jag är ganska övertygad om att det i framtiden kommer att innebära en vinst att införa vårdnadsbidraget. Vi börjar med en blygsam summa. Det är en viktig del av vår välfärd att kunna satsa på de allra minsta barnen.
Herr talman! Jag skall inte föra en lång barnomsorgsdebatt. Tiden medger inte det. Vi har olika uppfattningar. Min fråga är faktiskt relevant, Chatrine Pålsson. Regeringen ämnar ge 2 miljarder kronor till familjepolitiken för att införa ett vårdnadsbidrag. Det skulle vara fullt möjligt att utöka påsen till kommunerna med ytterligare 2 miljarder kronor. Det är en prioriteringsfråga. Jag frågade, Chatrine Pålsson, vilket är viktigast? Tydligt och klart anser regeringen att ett vårdnadsbidrag är viktigare än att ge ytterligare 2 miljarder kronor till kommunerna så att de kan bedriva en bra äldreomsorg. Det är tydligt och klart.
Herr talman! Både våra barn och våra äldre är viktiga grupper, Jan Andersson. Man kan inte sätta dessa grupper mot varandra. Vi måste satsa både på barnen och på de äldre. Som jag har uppfattat det tidigare är socialdemokraterna också måna om barnen. Vi vill bara prioritera de pengar vi har på ett litet annorlunda sätt.
Ordet går nu till siste anmälde talaren Jerzy Einhorn. Han har fått ordet efter det att han har blivit uppmanad att begära ordet i dagens debatt.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte har kunnat vara närvarande under hela debatten. Dessutom påbörjades denna del av debatten tidigare än väntat. Jag delar den oro och den kritik som flera har givit uttryck för här, bl.a. Hans Karlsson, om att medel har dragits in från sjukvården. Jag har för min del tidigare givit uttryck för min oro och kritik offentligt. Jag tror att de indragningar som görs från sjukvården kommer att leda till allvarliga konsekvenser. Det är litet historielöst att skylla allt på den senaste indragningen gjord av den sittande regeringen. Chatrine Pålsson nämnde tidigare, och jag upprepar det, att riksdagen har sedan 1982 i nästan full politisk enighet -- Vänsterpartiet har motsatt sig detta -- dragit in mycket pengar från sjukvården och omsorgen. Man är nu uppe i 40 miljarder kronor. Det finns inget annat land i världen som har dragit in så mycket pengar från sjukvården och omsorgen, och det finns ingen annan sektor inom välfärden från vilken vi har dragit in så mycket pengar. Vad vi har gjort, den totala indragningen, har lett till att vi har urholkat landstingens och kommunernas ekonomi. Man kan kritisera dem för att de inte tog konsekvenserna omedelbart. Jag tycker själv att det hedrar dem, eftersom konsekvenserna är så allvarliga. De tömde i stället sina fonder, bl.a. de som skulle täcka personalens pensioner, och de senarelade investeringar. Men man kan inte driva verksamheten på det sättet hur länge som helst. Kommunerna och landstingen har inte sedelpressar, som vi har här i riksdagen till vårt förfogande. De får inte heller gå i konkurs. Vad vi ser nu och vad vi tyvärr kommer att få se är resultatet av den ackumulerade indragningen under tio års tid, och vi har alla bidragit till den. Jag själv har också bidragit till den. Jag tror att det är viktigt att vi försöker blicka framåt. Jag tror att vi skall fortsätta att försöka förbättra strukturen hos vår sjukvård utan att förstöra det som är bra. Jag tror att vi skall sträva efter att använda de medel som finns inom sjukvården så effektivt som möjligt -- i dag är det väldigt svårt att skilja mellan effektiviseringar och kvalitetsförsämringar -- men jag själv är övertygad om att det inte räcker. Jag är övertygad om att om vi vill behålla bra sjukvård i Sverige så kan ingen trolla. Det hjälper inte med systemförändringar enbart. Vi kommer att behöva tillföra mera pengar till sjukvården. Problemet är när tillräckligt många här i kammaren inser detta. Och när vi gör det, blir frågan vilka möjligheter vi har att få de pengar som kommer att behöva tillföras sjukvården. Om gapet är tillräckligt stort mellan å ena sidan förväntningar och behov och å andra sidan de resurser som ställs till förfogande, kommer människor att förlora förtroendet för vår sjukvård. Om de gör det, kommer de på ett eller annat sätt att skaffa sig den vård de vill ha, och då händer något fruktansvärt: Vi kommer att få en ojämlik sjukvård i Sverige. Vi kommer då att rycka undan grunden för den solidariskt finansierade och solidariskt utnyttjade vården -- solidariskt finansierad efter förmåga, solidariskt utnyttjad efter behov. Att tillföra 4,2 miljarder till sjukvården under 1994 är ett bra steg, tycker jag. Jag skulle gärna se att man började diskutera om inte detta kan åtminstone permanentas för sjukvården. Om jag kunde uppleva det i riksdagen, skulle jag känna mig mycket lycklig!
Herr talman! Jag förmodar att många av riksdagsmännen som är kvar gärna skulle se att debatten avslutades, med tanke på tiden på kvällen. Men jag känner ändå ett visst behov av att kommentera ett par påståenden som har gjorts under debatten, ett av Chatrine Pålsson och ett annat av Jerzy Einhorn. Det är påståenden som relativt ofta görs och som jag tycker kan vara värda ett par kommentarer. Det är inte så, som Chatrine Pålsson sade i sitt inlägg, att Sveriges andel av bruttonationalprodukten som går till sjukvården är en av de lägsta bland OECD-länderna. Faktum är att vi befinner oss bland de 24 OECD-länderna på plats fem eller sex. Det som förmodligen Chatrine Pålsson tänker på är att om man försöker korrigera för den svenska åldersstrukturen, kvinnlig förvärvsfrekvens m.m., kan man kanske föra ett sådant resonemang som hon gör, men utgångsläget är inte detta. Till min gamle vän Jerzy Einhorn vill jag säga någonting som jag många gånger har velat säga, nämligen att det förstås blir ganska missvisande om man talar om att det dragits in 40 miljarder från svensk sjukvård sedan 1982. En och annan kan ju tro att med detta menas att svensk sjukvård skulle ha 40 miljarder mindre i resurser nu än 1982. Det menar förstås inte Jerzy Einhorn, utan han menar att jämfört med de skatteregler, förmånsregler etc. miljarder mer sammanlagt över de tio åren. Faktum är att svensk sjukvårds resurser är avsevärt mycket större nu än 1982, trots alla indragningar. De reala resurser som sätts in i sjukvården har egentligen under hela min livstid i alla fall, kanske längre, ökat fram till 1990/91. Det har varit en ökning låt oss säga från mitten av 40-talet, när det utgick ungefär 3 % av svensk BNP, till en nivå på 9 % eller något sådant av svensk BNP. Sedan har under den djupa recession vi nu befinner oss i resurserna minskat något realt, med ungefär 1 % i fjol. Så från den absoluta toppnivån, som vi uppnådde efter 45 års expansion, har vi minskat ungefär 1 %. Den som lyssnar på påståenden av typen att det har dragits in 40 miljarder och att inget annat land i världen har dragit in så mycket kan ju lätt få en helt annan bild än den verkliga. Sedan kan vi föra en diskussion om huruvida det behövs mera resurser till sjukvården i framtiden eller inte. Ofta anförs också i debatten att antalet personer över 80 år kommer att öka mycket kraftigt under 90-talet, med bortemot 100 000 personer. Det är sant. Vad som kan vara bra att veta är att det ökade något mer under det nyss genomgångna årtiondet. Så det finns ändå hopp, tror jag, om vi fortsätter att använda resurserna väl, att kunna klara av att ge en god sjukvård i vårt land även i framtiden.

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera Jerzy Einhorns inlägg här i dag. 1974 vikarierade jag som kirurg i Kiruna. Det var ganska intressant, om man jämför med dagens situation. Under tiden jag var där hade man ett möte med lasarettsdirektören, i vilket samtliga överläkare deltog. Vi levde då i överflödets tid. Lasarettsdirektören sade, när mötet var slut: Är det nu inte någon som har något ytterligare att önska sig? Han liksom frågade om vi inte kunde hitta på ytterligare utgifter, och det är ganska betecknande. Det var ett väldigt slöseri i Sverige, och det är klart att man har måst tänka på ekonomin på ett helt annat sätt sedan. Jag är övertygad om att Jerzy Einhorn har rätt delvis, när han säger att resurserna inte räcker till. Det gäller säkerligen hans eget område, och det gäller t.ex. inom åldringsvården, men jag är övertygad om att han också har fel i fråga om vissa områden inom medicinen, exempelvis kirurgi. Där är det slöseri, det vet jag själv. Operationssalarna utnyttjas dåligt. På många håll slutar man operera kl. 2 eller 3 på eftermiddagen, osv. osv. Här kan man verkligen rationalisera. Så jag är inte helt övertygad om att det generellt behöver tillföras mera pengar. Det slösas med pengar. I Norrbottens län planerar man nu -- hör och häpna! -- att bygga ett nytt sjukhus mellan två fina lasarett, de i Luleå och Boden. Man skall investera 1,2 miljarder i att bygga ett helt nytt sjukhus. Sådana här saker tror jag att vi mera skall ha ögonen på än att diskutera många andra ting, men det är klart att detta är landstingspolitik, och där kan vi inte ingripa. Generellt tror jag nämligen att det finns möjligheter att rationalisera på i varje fall vissa områden inom sjukvården.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Bo Könberg, min gamle vän, för inlägget. Om jag uttryckte mig oklart, så vill jag korrigera det och tacka för påpekandet. Vad vi har gjort -- alldeles riktigt som Bo Könberg har sagt -- är att vi har dragit in från landstingens resursutrymme 40 miljarder, kanske något mer, kanske något mindre. Vad jag ville säga och som jag hoppas att jag har sagt är att vi nu ser effekterna av detta. Vi har urholkat landstingens och kommunernas ekonomi, och de har försökt klara situationen på annat sätt. De måste nu spara pengar för att tillförsäkra personalen pensioner. De har senarelagt investeringar, något vi alla har varit med om att göra. Antalet äldre kommer att öka, och vi kommer nu att se konsekvenserna av dessa indragningar. Det som gläder mig, herr talman, är att debatten börjar gälla: Behövs det eller behövs det inte mera pengar till sjukvården? Jag hoppas att vi kommer att ha mer av den debatten. Med sjukvården menar jag den totala finansieringen av sjukvården, de medel som vårdens och omsorgens huvudmän disponerar för detta. Jag hoppas att vi kommer att ha mera av den debatten i kammaren.

Herr talman! I tisdags föll det sista hindret för Författningsdomstolens utslag. Det finns de som nu vill dödförklara Maastrichtavtalet redan på födelsedagen i den svenska debatten. Det kan vi läsa om i tidningarna. Men det finns också de som säger att de nu bara är att köra vidare och att gå på i ullstrumporna. I verkligheten handlar det dock, tror jag, om någonting annat. Jag tror att det har varit en lång och nyttig läroväg när det gäller frågan om inflytande och folklig förankring -- det som ju skall vara kärnan i det politiska samarbete som unionen skall syfta till. Jag tror alltså att det har varit en nyttig väg från Maastricht 1991 till Karlsruhe 1993. Vidare tror jag för min del att det på många sätt kanske är ett mognare EG som vi nu förhandlar med. De förhandlingarna kommer fr.o.m. nu att drivas i full skala. Också unionsfrågorna kommer ju nu att tas upp. Hittills har man, som vi vet, inte hunnit med så mycket i förhandlingarna. Det har handlat om s.k. sladdfrågor kring de fyra friheterna -- det som inte fanns med i EES-avtalet. Det har gällt bl.a. jaktfrågor, och nu är man en god bit på väg i Euratomfrågan som är en viktig fråga. Annars återstår de stora och viktiga frågorna: miljö, hälsa, säkerhet, regionalpolitik, jordbrukspolitik, alkoholpolitik, skatter och budgetfrågor. Jag har sagt det tidigare men vill upprepa det igen, nämligen att regeringens tidtabell är för stressad. Den förhandlare som för sig själv sätter snäva tidsgränser riskerar att komma i underläge i förhandlingarna inför motparten som inte har lika bråttom. Risken finns då att det går ut över förhandlingsresultatets kvalitet. Dessutom: Med en snabb förhandling och de ketchupeffekter som regeringen brukar tala om blir det svårt att klara den nödvändiga s.k. politiska pedagogiken i den dialog med svenska folket som måste till också under förhandlingarna. Det kan komma att behövas kompromisser, det är jag övertygad om, i den förhandlingen som i alla andra. Kommer de kompromisserna ''oväntat'', sista natten, uppfattas de lätt som svårförklarliga förluster för Sverige, även om de i själva verket kan vara rimliga och vettiga. Också kompromisser behöver förberedas i en dialog mellan regeringen via riksdagen och den svenska opinionen. Detta kräver ordentligt med tid -- mera tid, tror jag, än vad regeringen förutsätter. Det är viktigt, herr talman, att vi som är EG förespråkare inte bygger vår argumentering på rädsla -- dvs. att vi inte tränger in medborgarna i Sverige i ett hörn och säger att de måste med. I stället måste vi tala för möjligheterna för medborgarna i Sverige, för individen, att påverka, vara delaktig och delta i utformandet av ett gränslöst samarbete. Där måste jag tyvärr säga att Moderata samlingspartiets affischkampanj är direkt fördummande. Över huvud taget är Moderaternas agerande nu det största hotet mot ett svenskt EG medlemskap. Hellre inne än ute, säger Europa än att bli fast inne hos det konservativa Moderaterna gör nu en konfrontation i samband med datumet för EG-omröstningen. Jag tror att den här konfrontationen är ett desperat försök att undvika ett val som uteslutande handlar om den moderatledda regeringens egna misslyckanden. Jag tycker att det är mycket olyckligt att man på detta sätt, i stället för att inbjuda till verkliga diskussioner med partierna om villkoren för hur folkomröstningen bör föras, i det här skedet går ut i den typen av tämligen aggressiv polemik. Moderaternas försök att skylla det nyliberala systemskiftet på EG-anpassningen har skett i både regeringssammanhang och i kommunala sammanhang, lokalt och centralt. Det har skapat den s.k. Bildteffekten i EG-opinionen. När Moderaterna går ut i EG-frågan, sjunker ja-sidans opinionssiffror. Det är inte underligt om svenska folket är tveksamt till Moderaternas Europa. I det programförslag som man nyligen presenterat vill Moderaterna göra EG starkt för kapitalet och svagt för medborgarna. EG skall bry sig om marknaden men inte om människorna. Moderaternas vision om ett Systemskiftessverige i ett Nattväktareuropa kan inte vinna många anhängare. Vi socialdemokrater har på vår partikongress och i riksdagsgruppen lagt fram våra krav på hur vi vill att vi skall medverka i Europa. Det gäller då inte minst frågan om hur vi på den stora marknad som nu blir verklighet skall kunna se till att de anställda och konsumenterna, medborgarna, kan få ta del av marknadens frukter utan att hårt utsättas för den strukturomvandling som också är en del av marknaden. Det har varit så nationellt, och det kommer att vara så i ett europeiskt sammanhang, att politiken i hög grad handlar om att kunna hantera marknaden så att människorna, medborgarna -- de anställda och de arbetande konsumenterna -- kan få ut dess frukter och fördela resultatet av marknadens arbete på ett rättvis sätt. Det är politikens uppgifter, inte att skapa en nattväktarstat!

Herr talman! Många har sagt, och alla tycks vara eniga om detta, att Sveriges ansökan om medlemskap i den europeiska gemenskapen är den största politiska frågan för oss sedan andra världskriget. Ingen annan fråga kan få sådan betydelse för Sveriges långsiktiga utveckling. Av det skälet borde EG, enligt min uppfattning, diskuteras livligare ute i stugorna i stället för att den frågan, som det nu är, alltför ofta drunknar i det allmänna reklambruset. Jag tycker att den offentliga debatten i medierna alldeles för ofta handlar om fel frågor. T.ex. spenderar politiker tid på att försöka förklara att de svenska alkoholmonopolen inte är diskriminerande. Det är klart att de är -- alla monopol är diskriminerande per definition. Det vore mycket bättre att hävda att det är en svensk angelägenhet, rätt upp och ner, utan hymlande och konstrande. Samma sak gäller snuset och en del andra liknande frågor. Ute i Europa undrar man vad vi i Sverige sysslar med. Inte sjutton skall väl snus och alkoholmonopol avgöra Sveriges långsiktiga utveckling i ett europeiskt sammanhang. framgår att listan över det som av människorna i Sverige upplevs som de största hoten toppas av frågor som gäller allemansrätten, välfärden, den svenska naturen osv. Men det här är ju frågor som inte ingår i förhandlingarna! Jag tar detta som en intäkt för att informationen inte har trängt fram. Jag har under sommaren och hösten deltagit i många informationsträffar om EG. Jag är övertygad om att alla de andra riksdagspartiernas representanter också har gjort det. En sak har slagit mig -- och jag tror att det är så med er också: Generellt anser svenska folket att man har fått alldeles för litet, eller över huvud taget ingen, information. Den broschyr som skickats ut till hushållen -- det är den broschyr som jag här har i min hand -- har passerat utan någon som helst uppmärksamhet. De flesta som jag har ställt frågor till har inte ens sett den. Broschyren är bra så till vida att den är neutral till sin uppläggning. Dessutom är den inte propagandistisk. Men den är alldeles för trist. Det är ingen som ser den. De flesta anser inte heller att de får tillräcklig information genom pressen. Det som skrivs är huvudsakligen till för den intellektuella eliten. Ofta skrivs det på ett språk som av gräsrötterna uppfattas som fikonspråk. I etermedierna förekommer endast nyheter, som antingen är för tunga eller också bara gäller rent spektakulära frågor. Herr talman! Jag anser alltså att det som behövs är en informationskampanj som uppmärksammas och som folk förstår. Direktreklam till hushållen är kanske bra. Men då måste den utformas annorlunda, så att den får uppmärksamhet. Jag har ett exempel på sådan reklam från Byggnadsarbetareförbundet. Det är en oerhört stark broschyr i den bemärkelsen att den syns. Dessutom är den gjord som en intressant och skojfrisk tecknad serie. Jag tror att sådant har större genomslagskraft än en torr ledardebatt i Men det är inte säkert att direktreklam är det allra bästa sättet. I stället skulle man kanske försöka använda informationspengarna till att utnyttja etermedierna. Man kunde försöka engagera attraktiva artister eller kända politiker i t.ex. frågesportprogram. Framför allt måste det vara roligt och spännande, så att folk bryr sig och vill titta på programmen. På annat sätt når vi inte alla dem som sitter och äter popcorn och tittar på fotboll i TV. Framför allt måste det hela upplevas som neutralt. Det får inte vara fråga om propaganda från det ena eller det andra hållet. Det tror jag är väldigt viktigt. Detta är bara en idé. Det finns mängd saker att göra. Men jag anser att det är nu som något måste göras. Det tar ju tid att vända opinionen. Herr talman! Jag vill även beröra folkomröstningen och tidpunkten för denna. Som vi i Ny demokrati ser saken finns det egentligen bara ett enda starkt skäl för att lägga folkomröstningen på valdagen. Då blir nämligen valdeltagandet garanterat högt. Detta gynnar ja-sidan, eftersom det traditionellt är lättare att engagera nej-sägarna. Det har vi sett i t.ex. kärnkraftsfrågan och frågan om Öresundsbron. Däremot finns det flera skäl som talar emot nämnda tidpunkt. Ett skäl är att det måste föreligga ett förhandlingsresultat som man har haft rimlig tid på sig att bedöma och diskutera. Men med den information som kommer från Bryssel är det högst tveksamt om detta är möjligt med tanke på den nuvarande takten. Ett annat skäl är att EG-frågan är så stor och så viktig att den inte bör blandas in i den kortsiktiga politiska debatten. EG är ju en principiell förändring som under lång tid framåt kommer att påverka oss. Jag ansluter mig därför till uppfattningen att EG-frågan inte skall kollras bort bland kortsiktiga ekonomiska problem i Sverige. EG-frågan har mycket större betydelse och måste därför behandlas på motsvarande sätt. Däremot har jag litet förståelse för att vissa politiker inte vill lägga folkomröstningen på valdagen, därför att de då tvingas ta ställning i den här känsliga frågan.

Herr talman! Häromdagen kom en pensionerad skogsarbetare fram till mig på gatan och ville tala om den europeiska unionen. Han berättade att han under två års tid hade gått på alla studiecirklar som fanns i hans hemstad för att bli klar över vad EG/EU-projektet går ut på och varför det drivs. Nu vet jag, sade han, det blir ett nej till medlemskap. Det är klart att det är bra med samarbete mellan länder. Men detta med att försöka bygga en union av detta slag går aldrig. Och vart tar demokratin vägen? Hans åsikt delas i dag av många i Europa. Det material som den här ganska vanlige Svensson sakta men säkert gnagt sig igenom har varit det studiematerial som till allra största delen producerats av unionsanhängare. Den alltmer stärkta nej-opinionen är, menar jag, ett resultat av de studier som staten stimulerat och delvis finansierat och som i huvudsak ja-sidan producerat. När man sedan går ut och angriper nej-opinionen och beskyller den för okunnighet, vulgaritet och främlingsrädsla eller säger att nej-opinionen bara ser till snuset, ripjakten och Systembolaget känner sig dessa opinionsbildare som min samtalspartner kränkta. De blir ännu mer övertygade om att de har rätt, och de känner oro för att folkomröstningsresultatet inte följs. Det är alltså bra att vi nu får en debatt om hur folkomröstningen skall gå till. I vårt parti har vi länge varit klara över vår linje: Endast två alternativ skall förekomma, dvs. ja eller nej till medlemskap. Riksdagspartierna skall försäkra att omröstningsresultatet skall följas. Omröstningen skall hållas skild från riksdagsvalet 1994. Jag ser fram emot fler besked på denna punkt. Om vi inte får klara besked på dessa punkter hamnar vi kanske ändå i en situation där det blir en beslutande folkomröstning. Under sommaren och hösten har det faktiskt inträffat händelser som enligt min mening stärker våra argument för att Sveriges alliansfrihet syftande till neutralitet i krig fortfarande måste vara en central säkerhetspolitisk strategi. I Ryssland framträder nu militären på scenen igen. Flera östeuropeiska stater, Baltikum och Finland söker militära förbindelser och stöd västerut på grund av oron för sin östlige granne. I Ryssland växer oviljan mot att NATO utvidgas ända ut mot Om Sverige i detta läge börjar förbereda sig för ett inträde i den västeuropeiska unionen bidrar vi sannolikt till att ökad osäkerhet skapas i Norden och dess närområde. Det som står i EG:s avi om Sverige är att EG bör söka bindande försäkringar om att Sverige är berett att uppfylla sin förpliktelser på det försvarspolitiska området. Då är det den europeiska unionens försvarspolitik som avses. Det är detta som vi ofta får frågor om när vi samtalar med våra vänner ute i EG-parlamenten. Det händer att vi som goda européer uppmanas att fara hem och övertyga riksdagen om att den skall överge sin säkerhetspolitiska doktrin. I regeringsförklaringen undviker man i år, liksom i fjol, att nämna ordet neutralitet. På den vägen är det. Utrikesministerns artikel i DN den 1 oktober måste ses som ett försök att bereda mark för ett svenskt medlemskap i den västeuropeiska unionen. Analytikerna i utrikesministerns närhet inser säkert svårigheten att förena unionsmedlemskapet med alliansfrihetens princip. Fortfarande är alliansfriheten ett av våra skäl att säga nej till unionen. Det är fullständigt oacceptabelt att inte i grunden reda ut denna fråga innan folkomröstningen. Bara känslan av att landets politiker försöker att lägga locket på om försvarspolitikens roll i unionen väcker misstankar om att det är falska förespeglingar på gång igen. Vi vet hur det var 1990. Då hette det att det aldrig skulle bli något försvarssamarbete när vi sökte medlemskap. När det gäller de långsiktiga säkerhetsproblemen, som har sin grund i nord--syd-konflikten, har knappast läget förändrats. Den europeiska unionens politik fortsätter som tidigare. I FN fortsätter man att ha attityden att frågan om den nya ekonomiska världsordningen skall bort från FN:s agenda, och man uttalar sitt stöd för att FN skall omformas enligt Världsbankens modell. Det skulle naturligtvis kraftigt stärka de rika ländernas makt i EG. Jag förstår att den socialdemokratiska kongressen har våndor på den här punkten. Enligt uppgifter i pressen säger man också att Sverige skall föra sin egen utrikespolitik i EG. Men hur skall det gå till? Ni kunde lika gärna ha begärt att Sverige skall föra sin egen handelspolitik eller jordbrukspolitik. Det är en av hörnstenarna i Maastrichtfördraget att man skall ha en gemensam utrikespolitik. Jag skall också säga ett par ord om EMU-projektet, som nu utdöms av många radikala humanister i den europeiska debatten och som karakteriseras som ett försök att grundlagsfästa monetarismen. I augusti föll det verktyg i bitar som skulle användas för att skapa EMU. Likväl skall tidsschemat och principerna följas. I januari 1994 skall den andra fasen inledas och konvergenspolitiken intensifieras. Om man inte lyckas nå tillräcklig konvergens och fatta ett beslut om låsningen av valutorna på en regeringskonferens senast den 31 december 1996 skall den tredje fasen ändå inledas den 1 januari 1999 och ecun upprättas som sjävständig valuta. Det vore, herr talman, alldeles orimligt att ansluta sig till dessa principer när man inte ens vet om detta med enhetlig valuta någonsin kommer att fungera.

Herr talman! Den tyska Författningsdomstolen gav i tisdags sitt klartecken till Tysklands ratificering av Maastrichtfördraget. Därmed är detta fördrag godkänt av alla de tolv EG-länderna efter en -- det skall genast sägas -- lång, mödosam och, tror jag, i grunden nyttig process. Med detta har också en viktig milstolpe passerats. Det europeiska samarbetet fördjupas på en rad områden som även för svensk del är av stor betydelse. Med godkännandet av Maastrichtfördraget ligger vägen också öppen för våra egna förhandlingar på dessa områden. Fördjupning och utvidgning går hand i hand. Jag menar att utslaget från den tyska Författningsdomstolen ger ett starkt och välgrundat stöd för den europeiska unionen som ett samarbete mellan fria och självständiga stater. Det är stater som inser att det rent nationella handlingsutrymmet på allt fler områden avsevärt har minskat och att många av de stora frågorna bara kan lösas i bred samverkan. Detta gäller inte minst unionens förmåga och möjligheter att verka för sin ursprungliga idé, att stärka fred och stabilitet. Den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken ger unionen möjlighet till detta. En uppenbar lärdom från dagens europeiska konflikter är att vi behöver mer samarbete, inte mindre, för att effektivt kunna säkra fred och stabilitet. Om detta råder bred enighet. Inte minst intressant är Författningsdomstolens slutsats att det är de nationella parlamenten som är suveräna när det gäller att besluta om viktiga områden som skall omfattas av samarbetet och i vilken takt detta samarbete skall utvecklas. En central del i utslaget är också uppfattningen att EG visserligen genom unionsfördraget blir den europeiska unionen EU, men att unionen inte är en förbundsstat utan ett statsförbund. Det är medlemsstaterna som tillsammans bildar denna sammanslutning. Deras olika identiteter respekteras. Detta är helt i linje med vad vi från regeringens sida hela tiden har hävdat i EG-debatten. Det är glädjande att vi nu har fått ett väl underbyggt juridiskt stöd för den uppfattningen också från EG Herr talman! Jag kan med tillfredsställelse konstatera att medlemskapsförhandlingarna nu har tagit ordentlig fart. Vi kan spåra en genuin politisk vilja från EG-ländernas sida, inte minst från det belgiska ordförandeskapet, att snarast få med kandidatländerna från EFTA-kretsen. Låt mig redogöra för vad som hittills har skett i förhandlingarna. Efter en trög start har tempot ökat påtagligt, och förhandlingsarbetet bedrivs nu på en mycket bred front. Sverige har lagt fram positionspapper om samtliga förhandlingsfrågor som täcks av Romfördraget och enhetsakten. EES-avtalet har underlättat arbetet. Det har lagt en värdefull grund till mer än hälften av de sakfrågor som nu förhandlas. Detta avtal kan med stor sannolikhet träda i kraft vid årsskiftet. Till dags dato har 11 av sammanlagt 29 kapitel i medlemskapsförhandlingarna kunnat prickas av som i princip oproblematiska. Ytterligare ett antal områden är på det hela taget oproblematiska, men det finns vissa mycket klart avgränsade reservationer. Nästa ministermöte äger sannolikt rum i början av november. Vi hoppas att flera av de då återstående förhandlingsfrågorna skall kunna lösas eller i varje fall föras avsevärt framåt. Detta gäller frihandelsavtalet med de baltiska länderna. Det gäller tekopolitiken, hälsa, miljö och säkerhet, veterinära frågor och växtskyddsfrågor samt snuset. Vidare bör förhandlingarna om fisket, jordbrukspolitiken och regionalpolitiken då ha kommit ett stycke framåt. Möjligen kan vi då också skönja en lösning av frågan om alkoholmonopolet. Maastrichtfördragets godkännande banar också vägen för våra egna förhandlingar om medlemskap i den europeiska unionen, och förhandlingarna kommer inom kort att utvidgas även till dessa områden. Därefter skulle endast budgetfrågorna och vår medverkan i gemenskapens institutioner kvarstå. Såväl regeringen som EG-länderna har en klar målsättning, nämligen att Sverige skall kunna bli medlem i gemenskapen den 1 januari 1995. Med detta gemensamma mål i sikte strävar vi nu på båda sidor efter att hålla takten uppe i förhandlingarna. Regeringen ser fortfarande goda möjligheter att avsluta förhandlingarna i början av nästa år. Tidsplanen är dock, och det förtjänar att understrykas, underordnad vår strävan att åstadkomma bästa möjliga resultat för Sverige. När förhandlingsresultatet föreligger kommer detta att föreläggas riksdagen och svenska folket i folkomröstning för godkännande. Mats Hellström ägnade sig i sitt anförande nästan uteslutande åt att diskutera tidsplanen. Jag vet inte varför Mats Hellström har denna fixering just vid tidsplanen. Speglar den osäkerhet och oro som kommer fram där socialdemokraternas obeslutsamhet i hela EG-frågan?

Mats Hellströms diskussion kan bara tolkas som ett utslag av obeslutsamhet. När han inte med ett ord berör sakfrågorna, när han ägnar tidtabellen massor av uppmärksamhet och när han gör utfall mot statsministern och mitt eget parti och dessutom behandlar tidtabellen med negativa förtecken, kan jag inte undgå att misstänka att Mats Hellström skyller sitt eget partis misslyckande på andra partier. Att som socialdemokraterna inte ta ställning har också sitt pris. Det är ett pris i form av minskande stöd. Jag skall ärligt säga att det oroar mig, för det riskerar att reducera en nationell ödesfråga till en höger--vänster-fråga. Herr talman! Mot detta vill jag ställa att förhandlingarna med EG sker under stor partipolitisk enighet. Alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet står bakom de svenska förhandlingspositionerna. Regeringen ser det som en styrka att Sverige uppträder enigt i förhandlingarna. Vi har därför lagt ned ett stort arbete på att löpande stämma av förhandlingspunkterna med alla partier i riksdagen. Riksdagens EG-delegation spelar givetvis här en central roll. Enigheten i förhandlingarna är viktig, men det räcker inte. Ett svenskt medlemskap kan bara förverkligas om svenska folket ställer sig bakom det framförhandlade avtalet i den kommande folkomröstningen. För detta krävs engagemang, och det redan nu under förhandlingsfasen. Regeringen har som ett av de mest angelägna målen under denna mandatperiod ställt upp att fullt ut föra in Sverige i det europeiska samarbetet genom medlemskap i EG/EU. Det verkar vi för med all kraft. Men det fordras ett engagemang på en mycket bredare front för att säkra ett ja i den kommande folkomröstningen. Förhandlingsresultatet är självfallet viktigt. Därför lägger vi också ned stor möda på det. Men sakfrågorna står i fokus. Herr talman! Det är inte överraskande att uppmärksamheten i Sverige i första hand inriktas på de problem som är förenade med en anpassning till gemenskapens nuvarande regelverk. De pågående medlemskapsförhandlingarna syftar till att lösa dessa frågor. Därmed kommer förhandlingsfrågorna i fokus. Men vad händer om Sverige inte blir medlem, om Sverige hamnar vid sidan om? Hur skall vi då säkra jobben? Hur skall vi då klara välfärden? Hur skall vi då möta de växande miljöhoten? Hur skall vi då stoppa knarket? Hur skall vi då hantera de växande flyktingströmmarna? Hur skall vi då säkra vårt inflytande i Europa? Hur skall vi då värna om vår egen säkerhet och medverka i arbetet på att göra Europa till ett tryggt hem för framtida generationer? Ett EG-nej har också sitt pris, skrev Aftonbladet häromdagen och konstaterade att utanförskapet inte betyder att vi slipper undan några problem, men att vi däremot avsäger oss möjligheten till inflytande, att utanförskapet, tvärt emot vad som oftast sägs, innebär en ännu större anpassning till omvärlden än ett medlemskap. Jag instämmer gärna i detta. Sverige står inför ett vägval. I ett förändrat Europa kan vi inte ensamma stå kvar vid det gamla. Det alternativet existerar helt enkelt inte. Vi har att välja mellan att vara med och forma vår egen och Europas framtid eller att ställa oss vid sidan om de avgörande besluten och ändå ofrånkomligen påverkas av dem. I denna ödesfråga krävs engagemang -- nu.
Herr talman! Jag tror att man lyssnar på det man vill lyssna på och inte på annat. Europaministern lyssnade tydligen inte på att jag talade både om hur vi som EG-förespråkare bör tala, vilken typ av argumentering vi bör ha och inte ha, och om vad vår partikongress och vår riksdagsgrupp har tagit fram för att visa vilket socialdemokratins bidrag i det nya Europa bör vara. Det är något som inte stämmer med regeringens uppläggning. Det är skälet till att jag återkommer även till frågan om tidtabellen. Det framgår av det Europaministern säger att om tidtabellen skall hålla skall man vara färdig med förhandlingarna ungefär i februari. Då är det verkligen mycket hög tid för regeringen -- om man vill ha ett samarbete med partierna i riksdagen -- att inbjuda partierna i riksdagen till en diskussion om hur folkomröstningskampanjen skall föras; villkoren för den, tidpunkten för den och formerna för den. Skall man följa Europaministerns tidtabell är det ganska bråttom med de frågorna. Jag tycker att det är litet märkligt att det enda vi har fått se är att Europaministerns parti gått ut i någon sorts kampanj med en kontroversiell uppläggning av folkomröstningsfrågan, i stället för att vi som partier i riksdagen får någon form av inbjudan av regeringen att diskutera de här frågorna. Jag är övertygad om att folkomröstningskampanjen, vare sig dess resultat blir ja eller nej, skall föras på ett sådant sätt att medborgarna efteråt skall kunna säga sig att man hade något verkligt att ta ställnig till, att man kunde ta ställning utifrån en bra grund. Partierna i riksdagen behöver samarbeta kring de frågorna. Det samarbetet väntar vi fortfarande på. Det är ganska bråttom, om Europaministerns tidtabell är realistisk.
Herr talman! För det första: Mats Hellströn talade i sitt anförande om hur man borde argumentera i EG-frågan. Om Mats Hellströms anförande var ett exempel på hur han tänker argumentera i dessa frågor, tror jag att chansen för ett ja i folkomröstningen är mycket liten. För det andra angående förhandlingarna och folkomröstningen: Nu står sakfrågorna i fokus. Vi vet inte när förhandlingarna kan avslutas. Det viktiga är att uppnå ett bra förhandlingsresultat. När förhandlingarna närmar sig ett slut, kan vi bättre överblicka när folkomröstningen skall hållas. Herr talman! Med detta vill jag också ha sagt att tidpunkten för folkomröstningen först kan avgöras när förhandlingarna har avslutats. Ett taktiserande dessförinnan kring dessa frågor motverkar nog bara sitt syfte. När förhandlingarna närmar sig sitt slut avser regeringen och statsministern att inbjuda de övriga partiledarna till diskussioner. Då skall formerna för folkomröstningen och tidpunkten fastställas och de frågor som skall ställas formuleras. Var sak har sin tid. Folkomröstningen och tidpunkten för denna kan fastställas först när förhandlingarna har avslutats. Herr talman! Intill dess avser vi på samma sätt som hittills att mycket nära samarbeta med alla i riksdagen företrädda partier och med riksdagens EG-delegationer i syfte att så långt det någonsin är möjligt hålla alla informerade om hur förhandlingarna utvecklas, om var vi står och om vilka kompromisser som finns i sikte. Inte minst inriktas ansträngningarna på att med största möjliga öppenhet löpande informera svenska folket om hur förhandlingsarbetet utvecklas -- allt detta med sikte på att så långt det någonsin är möjligt förankra det kommande förhandlingsresultatet i den svenska folkopinionen.
Herr talman! Innebörden av det som Europaministern nu säger är att han tar avstånd från det utspel som hans parti har gjort när det gäller datum för folkomröstningen och på vilket sätt som denna skall ske. Det tycker jag är bra.

Herr talman! Jag vet helt enkelt inte vad Mats Hellström syftar på i sin senare fråga. Jag utgår ifrån att han återkommer till denna. Inte minst Göran Lennmarker kommer här säkert att få tillfälle att svara på den frågan. När det gäller tidpunkten för folkomröstningen tar jag inte avstånd från några uttalanden i debatten som har gjorts av Moderata samlingspartiet eller av något annat parti. Det är regeringens uppfattning att tidpunkten för folkomröstningen kan fastställas först när förhandlingarna närmar sig sitt slutskede. Det är det besked som regeringen för dagen kan lämna i den här frågan, och det är det enda besked som med säkerhet kan lämnas. Att fastställa tidpunkten för folkomröstningen innan förhandlingarna har avslutats vore som att spänna vagnen för hästen.
Herr talman! Också jag håller med om att beslutet i den tyska Författningsdomstolen är ett fall framåt, enligt den preliminära bedömning som man kan göra. Kampen för ett demokratiskt samarbete i Europa kommer att gå vidare. Ett nej vid den svenska folkomröstningen kan i det sammanhaget bli ett fall framåt. Principerna för folkomröstningen kan ju diskuteras utan att man diskuterar tidpunkten. Principerna måste enligt vår mening vara ett ja eller ett nej till medlemskap. Folkomröstningen skall ske när förhandlingsresultatet är klart. Partierna måste garantera att folkomröstningsresultatet följs. Tidpunkten får naturligtvis bestämmas senare. EMU, som ni på ja-sidan tydligen oreserverat stöder. I debattartiklar och inlägg säger man att Sverige har ett starkt egenintresse att bli medlem i EMU, samtidigt som den internationella kritiken mot detta projekt är förödande. Låt oss tänka oss följande situation. Kanadensisk, amerikansk och brasiliansk skogsindustri gör en exportoffensiv till Europa, som på några månader knäcker svensk skogsindustri. Därmed förlorar vi exportintäkter i storleksordningen 50--60 miljarder. I det läget kan inte den svenska kronan devalveras, eftersom hela Europa har en gemensam valuta. Då är frågan: Har Europaunionen sådana regionalpolitiska eller industripolitiska resurser att de kan sättas in för att man skall kunna finna nya industriella lösningar för norra Europa, särskilt för Sverige och Finland? Bedömer utrikeshandelsministern det som realistiskt att lita till sådana resurser?
Herr talman! När det gäller frågan om vad som händer om svensk skogsindustris konkurrenskraft försämras, vill jag säga att om försämringen är konjunkturellt betingad skall den inte mötas med devalveringar. Är försämringen däremot strukturellt betingad är det självklart att en växelkursjustering skulle kunna aktualiseras som ett medel. Men hela politiken måste inriktas på att undvika framtida växelkursjusteringar och på att åstadkomma en sådan konvergens, en sådan likformighet att det blir en bättre valutastabilitet. I avvaktan på detta kan ingen valutaunion skapas. Det är min bestämda uppfattning. Såvitt jag har uppfattat situationen är alla partier eniga om att folkomröstningen skall vara avgörande. Det innebär att ett ja -- det må vara med 50,1 % övervikt -- är ett ja till medlemskap. Det innebär också att ett nej -- det må vara med 50,1 % övervikt -- är ett nej till medlemskap.
Herr talman! Den fråga som jag ställde hängde ju ihop med strukturella förändringar, som förutsätter att man centralt i Europa har sådan resurser och en sådan beredskap att man kan gå in med stöd vid en industriell kris i Sverige. På den frågan svarade inte Jag tackar naturligtvis för svaret på min fråga om folkomröstningen. Jag skulle vilja ha ett besked om huruvida det skall vara enbart två alternativ -- ett klart ja eller ett klart nej -- eller om man kan förvänta sig fler alternativ på ja-sidan.
Herr talman! Det vore enligt min mening fel att diskutera enskilda frågor när regeringen har förutskickat att den, då man har nått slutskedet i förhandlingarna, kommer att ta initiativ till partiöverläggningar kring formerna, innehållet och tidpunkten för folkomröstningen. Det vore att föregripa en diskussion som skall föras över en bred front mellan alla i riksdagen ingående partier.

Herr talman! Jag noterade med intresse att statsrådet Dinkelspiel delar min uppfattning om att det finns ett behov av information till svenska folket. Statsrådet sade också att en del av de frågor som i dag oroar folk väldigt mycket inte längre kommer att ha någon bärighet när EES-avtalet träder i kraft, eftersom dessa frågor då redan är så att säga i drift, om statsrådet förstår vad jag menar. Jag undrar då: Delar statsrådet min syn på att det är nödvändigt att få ut information till den stora övervägande delen av befolkningen som inte läser ledarsidorna, som inte tar del av svårförståeliga debatter och som också kanske i stor utsträckning inte är intresserad av den tråkiga direktreklam i brevlådan som druknar i det allmänna bruset? I så fall skulle jag vilja höra en kort redogörelse om vad Europaministern avser att göra. Om vi i vårt parti med den kraft och de männsikor som finns hos oss på ett konstruktivt sätt kan kan bidra till att nå människor med information, ställer vi väldigt gärna upp. Vidare skulle jag vilja höra vad Moderaternas uppfattning är när det gäller vid vilken tidpunkt som det måste föreligga ett färdigt förhandlingsresultat för att en folkomröstning skall kunna äga rum i samband med valdagen. Vilken är Europaministerns uppfattning?
Herr talman! Jag har i grunden samma uppfattning som Christer Windén när det gäller informationen. Det kommer att behövas mycket information på en bred front från många informationsgivare för att man skall kunna möta det stora behovet. Överallt där jag talar om EG-frågorna möter jag en mycket stor osäkerhet. Den kanske vanligaste kommentaren är: Jag vill veta mera. Så långt det är möjligt skall vi försöka tillmötesgå de önskemål om information som finns. Sekretariatet för Europainformation bedriver en bred informationsverksamhet. Broschyren är bara en utgångspunkt för detta. Den anvisar olika informationsvägar. Det finns en databank som alla folkbibliotek i Sverige är uppknutna till, och där kan man söka svar på ett stort antal frågor. Det finns en telefonsluss, dit man kan ringa och ställa olika frågor kring EG. Det utges en rad faktablad och faktaskrifter. Inför EES-avtalets ikraftträdande förbereder sekretariatet -- såvitt jag har förstått -- ytterligare information om avtalet. Jag tror också att själva avtalets tillämpning i sig kommer att öka kunskaperna om och förståelsen för EG. Jag tar gärna emot konkreta, praktiska synpunkter på hur informationsverksamheten kan förbättras. Det som möjligen görs bra kan säkert göras bättre, och det vill jag på alla sätt medverka till. När det gäller hur lång tid som bör förflyta mellan förhandlingarnas avslutande och tidpunkten för folkomröstningen, är detta naturligtvis svårt att exakt precisera. Enligt min uppfattning krävs det 4--6 månader för att man på erforderligt sätt skall kunna förbereda opinionen. Enligt mitt sätt att se är detta ett minimum.

Herr talman! Den här typen av skrämselargumentation för vad som händer om man inte blir medlem i unionen bedrevs i Norge 1972. Som vi vet röstade norrmännen nej, och de kommer sannolikt att rösta nej den här gången också. Vi kan ju jämföra Sveriges och Norges ekonomi i dag. Norge är starkt beroende av sin oljeexport, och man är beroende av sin fiskeexport, inte minst till Europa. Det här är alltså inte några väldigt enkla problem. Jag skulle ännu en gång vilja ställa ett par frågor till Lennmarker. Moderata ministrar är nu ute och säger att neutraliteten är borta och passé, och andra vill diskutera hur vi skall ställa oss till WEU. Det måste väl ändå vara så att riksdagens beslut, som säger att vi skall ha alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig i vårt närområde, ligger fast? Dessutom undrar jag: Är det inte ett alldeles oavvisligt krav att vi innan folkomröstningen äger rum så långt som möjligt skall klargöra för svenska folket vad ett medlemskap betyder för ett eventuellt försvarssamarbete?

Herr talman! Det är självklart att om vi får ett nej i folkomröstningen, ligger frihandelsavtalet -- eller eventuellt ESS-avtalet -- kvar. Vi kommer att fungera med de avtalen. EES-avtalet ger oss en klar möjlighet att gå ur, om det skulle köra ihop sig. Sedan får vi naturligtvis också bedöma vad som händer i Norge. Det är ju också en av våra stora handelspartner. EES-avtalet kommer självfallet sedan att få prövas steg för steg. När problemen uppstår får vi se vad vi kan göra åt dem. Om problemen hopar sig får vi ta itu med någon typ av omförhandlingar av EES avtalet. Men problemen får lösas först när de uppträder. Vi vet inte heller vilka länder som i så fall kommer att stå i EES-positionen. Det är bra att Göran Lennmarker slår fast att det är riksdagens hållning beträffande villkoren inför förhandlingarna som gäller i fråga om försvarspolitiken. Men vore det ändå inte bra om man kunde köra debatten om vad ett fullt medlemskap innebär för ett eventuellt försvarspolitiskt samarbete i Europa ordentligt i botten?

Herr talman! Det är inte särskilt seriöst av Göran Lennmarker att hävda att socialdemokratin skulle vara passiv i EG-frågan. Inom arbetarrörelsen har vi ett stort och unikt folkbildningsarbete som pågår. Vi socialdemokrater är inte rädda för att debattera. Vi har valt en uppläggning som kanske är litet okonventionell. Den innebär att vi har en öppen diskussion inom partiet, med ja och nejkommittéer. Jag tror att den typen av debatt är av värde för slutresultatet, vilket resultatet än blir. Vi tror nämligen att svenska folket är för klokt för att låta sig skrämmas till ett EG-medlemskap, och vi är inte rädda för en diskussion kring argumenten i vårt parti. Det borde andra partier kunna ha respekt för. Den uppläggning som socialdemokraterna har valt kan leda till, som jag bedömer det, ett grundat resultat i folkomröstningen. Både i vår riksdagsgrupp och under vår partikongress nyligen har vi dessutom i mycket stor enighet tagit fram de frågor som vi anser skall vara socialdemokratins bidrag i det nya Europa. Det finns angivet i den skrift som vi i januari lade fram såsom underlag för diskussionerna med regeringen om bl.a. förhandlingsuppläggningen. Vi tar där upp socialdemokratins speciella bidrag. I mitt huvudanförande berörde jag delvis det. Det finns också många andra frågor som berörs, exempelvis den sociala dimensionen, miljöfrågorna, generositeten och människor utanför Europa, osv. Jag konstaterar att det finns en mycket tydlig skillnad mellan vårt programförslag och det programförslag som Moderata samlingspartiet nu diskuterar, som är nattväktaren Europa. Det må det vara. Det är Moderaternas ideologi. Förslaget handlar om de bestående löneskillnadernas Europa. Jag respekterar moderaternas ideologi. Men låt oss när programmet är utformat debattera de mycket olika europeiska visioner som Moderaterna och Socialdemokraterna har.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

En av de frågor som gör många inom den svenska fackföreningsrörelsen mest oroliga är det generalangrepp som man valt att göra mot den svenska fackföreningsrörelsen. Det gäller hur Sverige skall klara av ett EG-medlemskap, om den svenska arbetsrätten rustas ned. Det vet Göran Lennmarker också. Inom stora delar av fackföreningsrörelsen är man övertygad om att det med den svenska arbetsrätten väl går att hantera de frågor som kan uppkomma på den inre marknaden. Men rustas arbetsrätten ned kan svenska anställda och fackföreningar komma i reella svårigheter när det gäller att väl kunna utvecklas på den inre marknaden. Herr talman! I detta sena skede av försöken att rusta ned arbetsrätten uppmanar jag moderaterna att lägga de här förslagen ordentligt på hyllan. Det är det bästa ni kan göra för ett ja i en svensk medlemskapsomröstning.

Herr talman! Det är verkligen roligt att förhandlingarna om svenskt medlemskap i det europeiska förbundet nu är i full gång och börjar ge synbara resultat. Jag är nämligen helt övertygad om att mycket av den oro många i Sverige känner inför svensk medverkan i ett Europaförbund kommer att försvinna efter hand som resultatet av förhandlingarna kommer på bordet. Då går det inte längre för nej-sidan att så oro och tvivel med hjälp av glidande formuleringar, halvsanningar och rena lögner. Tänk bara på vad som sades om vad Euroatomfördraget skulle tvinga Sverige till. Fördraget, sade nej-sidan, skulle hindra oss i Sverige från att själva bestämma om vi skall avveckla kärnkraften eller utveckla den. Det kan de inte säga längre! När förhandlingarna på den här punkten realiter nu är klara, vet vi att inga andra än vi själva bestämmer om den svenska kärnkraftens framtid. Vi utvecklar eller avvecklar precis som vi själva vill! Och tänk vilket nummer nej-sidan gjorde av kärnkraftsavfallet. Som medlem i EG, sade man, skall vi tvingas ta emot kärnkraftsavfall från andra EG-länder. EG kunde bestämma att göra Sverige till lager för radioaktivt avfall från hela Europa! Det var lögn när det sades, men det dög som argument för att skrämma upp många svenskar. Nu vet vi att Sverige inte har någon som helst skyldighet att ta emot andra länders atomsopor. Vi städar efter oss. De andra får städa efter sig. Det har vi nu svart på vitt på! Jag är övertygad om att vi får se samma sak på andra områden efter hand som förhandlingarna gör framsteg. Svenska snusare kommer att ha sin prilla kvar, och vi som ibland vill ha något starkare än pilsner får ställa våra steg till Systemet, precis som vi alltid gjort. Den svenska allemansrätten och offentlighetsprincipen kommer inte att rubbas av vårt inträde i ett europeiskt förbund. Däremot kommer vi sannolikt att få mera resurser än nu för att föra en aktiv regionalpolitik. Men viktigare än svaret på dessa frågor -- hur viktiga de än är -- är ändå skälen för att vi behöver och vill vara med i Europaförbundet. Det är de skälen vi nu måste lyfta fram. För mig handlar det då främst om några få, men grundläggande, saker. En sådan är om Sveriges säkerhet som nation, våra möjligheter att möta hot från omvärlden och trygga vår egen och kommande generationers fred, blir större om vi samverkar nära med andra demokratier i Europa eller om vi isolerar oss. För egen del och på goda grunder är jag helt övertygad om att min och andra svenskars säkerhet ökar genom svensk samverkan med andra demokratier. En annan fråga gäller vårt välstånd. Kan vi försvara det på en öppen marknad i konkurrens med länder där arbetslönerna är en bråkdel av vad de är i Sverige? Kan vi höja vår utbildningsnivå, öka våra kunskaper och ligga i täten när det gäller forskning och utveckling? Klarar vi det behöver det inte gå någon nöd på oss. Men gör vi det bäst på vår egen kant, eller gör vi det bättre i nära samverkan med välutvecklade demokratier i vår närhet? Blir vi starkare som nation om vi ställs utanför det nätverk av kontakter och samarbete som nu, och det i snabb takt, växer fram mellan forskare, företagare och vanligt folk i Europa -- eller bör vi delta fullt ut i denna process? För mig är svaret självklart: Vi måste, och vi vill, vara med! Vilket ansvar har vi för Europas framtid? Skall vi vara med i arbetet att trygga demokratin och bygga upp fungerande ekonomier i Östeuropa -- eller skall vi lämna den uppgiften åt länderna i det europeiska förbundet? Och bör vi vara med i arbetet på att röja undan de enorma miljöskadorna i öst och komma till rätta med de gränsöverskridande hoten mot miljön i Europa och i världen? Självfallet bör vi vara med! Det är av dessa och liknande skäl, och inte av svaret på frågan hur det blir med snuset, som jag säger ja till svenskt medlemskap i det europeiska förbundet. Det är också det budskapet Folkpartiet liberalerna liksom jag själv vill föra ut till svenska folket. Herr talman! Den tyska författningsdomstolens besked om Maastrichtfördraget var en viktig milstolpe i den europeiska integrationsprocessen. Domstolens besked öppnar dörren så att fördraget nu kan träda i kraft. Men det drar också upp gränser för hur långt integrationen kan drivas. Särskilt viktigt är att författningsdomstolen understryker nödvändigheten av att stärka den demokratiska kontrollen inom det europeiska förbundet och den roll som de nationella parlamenten spelar i det sammanhanget. En stark demokratisk förankring av den europeiska beslutsprocessen är något som vi i Sverige helhjärtat ställer oss bakom. Det är därför värdefullt att det inom riksdagen redan under förhandlingsskedet förs en fortlöpande dialog på bred bas. Här spelar riksdagens EG-delegation en viktig roll som samtalspartner och rådgivare till regeringen. Delegationen ser som sin uppgift att inte bara hålla sig informerad om gången i medlemsförhandlingarna utan också -- och det är viktigt -- att som folkvalda företrädare för sina partier ge regeringen sin syn på hur förhandlingarna bör drivas och vilka resultat som i första hand bör eftersträvas. Min uppfattning är att regeringen lyssnar noga på delegationen och att den därigenom har ett reellt inflytande. Delegationen söker också skaffa sig ett brett underlag för sina överväganden och har bl.a. genom resor i Sverige försökt informera sig om vad man i olika delar av landet anser vara särskilt väsentligt. Delegationen har vidare i olika former utvecklat ett gott samarbete med Europaparlamentet och etablerat kontakter med Europautskott i flertalet europeiska förbundsländer. Vi gör detta därför att vi vet att parlamenten i de länderna i slutomgången kommer att vara avgörande för Sveriges möjligheter att bli medlem. Alla måste ge sitt godkännande. Skulle något enda av dem säga nej hjälper det inte hur bra det än går i den svenska folkomröstningen.

Herr talman! Det är bra att man gör framsteg när det gäller förhandlingarna om kärnkraften och Euratom. Huvudlinjen är tydligen att de delar av fördraget som ännu inte tillämpas i andra länder i Europa inte heller skall tillämpas i Sverige. Men om man skulle besluta att tillämpa dem i andra länder skall de också tillämpas i Sverige. Det är inte bara nej-sidan som har känt oro för kärnkraftsavfallet. I en stor cirkelledarutbildning i mitt hemlän bjöd man in Ivo Dubois, som var ambassadör för EG i Sverige, för att få veta hur han såg på de här frågorna. Han sade: Ni är duktiga och anser att ni har löst avfallsfrågan, och ni har stora vidder -- varför skulle ni inte kunna ta emot kärnkraftsavfall? Det var hans attityd. Det är bra att man har nått resultat och kanske klarar detta, men folk tar naturligtvis intryck av attityden inom EG. Jag skulle vilja ställa en fråga till Hadar Cars, som jag känner som en person som månar om yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati. Fortfarande är överläggningarna och omröstningsresultaten i ministerrådet i huvudsak hemliga. Förhandlingarna är sekretessbelagda om något land begär det. Hur skall vi då i allmänna val i Sverige kunna ta ställning till vilka politiska ställningstaganden ministrar i ministerrådet har gjort, om vi inte kan få full klarhet i hur de har röstat i samtliga frågor? Det är en demokratisk fråga. Det sägs att vi -- Sverige, riksdagen och regeringen -- skall få inflytande i EG. Men i kommissionen, centralbanksstyrelsen och domstolen sitter internationella tjänstemän, som skall vara oberoende av regeringar och parlament. Vad menar man då med att vi får inflytande?
Herr talman! Det är helt uppenbart mycket olyckligt att man i ministerrådet i det europeiska förbundet ännu inte har kunnat fatta beslut av innebörden att allt vad man där bestämmer också blir offentligt. Jag är starkt kritisk mot förbundet på den punkten. Jag är däremot positiv till att utvecklingen går åt rätt håll, att de ändå har tagit steg i rätt riktning. Man jag vill gärna se att de tar snabbare steg åt samma håll. Jag vet att vi, den dag Sverige är medlem, i hög grad kommer att medverka till att så sker. Bengt Hurtig skall nu lyssna på mig när det gäller Euratom. Det är viktigt att vi klarar ut det här en gång för alla. Det är nu, enligt vad jag förstår av förhandlingarna, fullständigt klart att Sverige som nation själv bestämmer helt om och när vi skall avveckla kärnkraften, eller för den delen om vi vill bygga ut den. Ingen annan än vi själva fattar de besluten. Det är också fullständigt klart att ingen annan kan tvinga oss att ta emot atomavfall från något annat land. Vi bestämmer själva över vårt avfall, och vi kan sätta helt stopp för import av avfall från andra länder. Den lögnpropaganda som Nej till EG har bedrivit på det här området bör nu vara slut. Om den fortsätter är det ett brott mot de demokratiska spelreglerna; man skall inte fara med falskt vittnesbörd, inte mot sin nästa och inte mot någon annan.
Herr talman! Jag säger att det är bra om vi har fått ett klart förhandlingsresultat på den här punkten, men jag pekar också på de attityder som kan finnas inom EG. Men är nu Hadar Cars beredd att kräva att svenska ministrars uppfattningar och röstningar i ministerrådet skall kunna vara offentliga i Sverige?
Herr talman! Ja, definitivt, absolut. Det skulle vara en skandal om svenska ministrar som deltar i ministerrådets överläggningar -- vilket jag hoppas skall ske ganska snart -- inte talar om hur de har ställt sig och röstat. Därigenom får vi också god anledning att tro att även andras röstningar kommer att bli offentliga. Jag vill gärna se att de bidrar till detta, inte bara för sin egen del, utan också för hela ministerrådets del. Det skall självfallet inte vara så att de beslut som en församling fattar om lagar och regler -- det är det som ministerrådet gör -- som skall tillämpas inom det europeiska förbundet skall vara hemliga. Det är orimligt.
Herr talman! Sista delen av Hadar Cars anförande handlade om EG-delegationen och dess uppgifter. Det var intressant att höra. Jag skulle vilja fråga Hadar Cars, som är ordförande i delegationen -- det jobbet anser jag för övrigt att han sköter med stor ackuratess: Anser Hadar Cars att det är möjligt att EG-delegationen även kan fungera som ett slags informationsgivare till allmänheten? Finns det någon möjlighet för delegationen att hjälpa till och sprida kunskaper i faktafrågor som gäller EG ungefär på det sätt som skedde i mitt replikskifte med Europaministern?
Herr talman! Delegationens huvuduppgift är att vara samrådsorgan med regeringen. Det är en uppgift som vi försöker sköta så gott vi kan. Det har vi gjort -- inte utan viss framgång, tycker jag. Delegationen har också gjort resor i Sverige, besökt länsstyrelser och bett dem ordna breda kontaktytor för samråd mellan å ena sidan personer, organisationer och intressegrupper i länen och å andra sidan de företrädare för EG delegationen som har besökt länsstyrelsen. Det har också fungerat mycket bra. Vi har fått många goda synpunkter, och vi har genom de besöken fått lyssna på den oro och de förhoppningar som finns ute i landet. Min tanke -- jag är säker på att den delas av presidiet och andra i EG-delegationen -- är att vi när förhandlingarna är färdiga skall återvända, redovisa vad som har uppnåtts vid förhandlingarna och föra en diskussion och ett samtal med dem som vi har mött tidigare. Sedan är det en annan sak att nästan alla som ingår i delegationen -- och det gäller också Christer frågorna, och de debatterna för vi då på olika plan, kanske inte i första hand som medlemmar av delegationen utan som våra partiers företrädare i Europafrågorna. På det sättet kanske vi gör den allra största insatsen för att föra ut information om de mycket viktiga förhandlingar som Sverige nu för och om hur betydelsefullt det är för Sverige att bli medlem av det europeiska förbundet.
Herr talman! Tre kommentarer med anledning av det föregående replikskiftet. För det första: Jag vill bekräfta att det resultat vi har nått i förhandlingarna rörande Euratom gör det kristallklart att Sverige ensamt bestämmer om en eventuell framtida avveckling av kärnkraften, att Sverige ensamt bestämmer hur vi vill hantera kärnavfall -- det må vara svenskt eller inte -- och att Sverige ensamt bestämmer, om vi vill ta emot utländskt kärnavfall eller inte. Det är Sverige suveränt som kan säga nej till detta. För det andra: Ministerrådet är EG:s högsta beslutande organ, Bengt Hurtig, och där sitter inga anonyma internationella tjänstemän -- där sitter folkvalda representanter för de olika medlemsländerna. Vilka ställningstaganden de har gjort bör -- det skulle jag gärna se -- offentliggöras till alla delar. Det kommer vi från regeringens sida att verka för, och jag hoppas att vi skall komma dithän. För det tredje: I avvaktan på detta kan jag försäkra att den nuvarande regeringen i alla frågor där beslut har fattats i EG:s ministerråd kommer att offentligt redovisa hur regeringen och Sverige har ställt sig på varje enskild punkt.

Herr talman! När man ser ut över Europa i dag ser man ett antal gengångaraktiga likheter med situationen i Europa efter första världskriget och före andra världskriget. Vi ser ett Ryssland i djup kris. Vi ser en Balkanhalvö som sönderslits av krig. Vi ser ett Västeuropa plågat av arbetslöshet och ekonomiska problem och med skrämmande prov på en växande rasism och växande motsättningar mellan extremistiska grupper. Det här är en bild som manar till eftertanke och som är ägnad att skapa en hel del förstämning. Men det finns samtidigt en väldigt viktig skillnad. Det är att i Europa i dag finns det också instrument för att ta tag i de stora gemensamma problemen -- ekonomiska problem, ekologiska problem, sociala problem. Det viktigaste instrumentet för detta är faktiskt EG. Man kan ha olika uppfattningar om hur väl EG hittills har förmått att ta sig an de här problemen. Men det är ändå en väsentlig skillnad jämfört med den situation som Europa har varit i vid tidigare tillfällen: Nu finns det fasta, etablerade samarbetsformer. Om EG skall kunna spela den här rollen kräver det att viljan och engagemanget i sociala frågor och miljöfrågor ökar, och det krävs att EG tar ett allt vidare alleuropeiskt ansvar och även själv utvecklas i alleuropeisk riktning. Det är klart att EG kommer att spela den här avgörande rollen för hur Europas stora problem löses oavsett om Sverige är med eller inte. Men om Sverige vill vara med och ta ett ansvar för Europas utveckling och om Sverige vill ha ett inflytande över avgöranden som kommer att bestämma mycket av vår egen framtid måste vi naturligtvis vara medlemmar i EG. Men det är naturligtvis också så att ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen måste baseras på att vi känner att det också ger oss ett utrymme för att ta vara på väsentliga nationella intressen. Det är viktigt att ett medlemskap innebär förbättringar och inte försämringar på viktiga politikområden. Det är därför de nu pågående förhandlingarna är så viktiga.

Jag tror att de som klagar på det är fel ute. Det är nämligen viktigt, inte bara för Sverige utan för hela EG att visa att det går att vara medlem i den europeiska unionen och samtidigt föra en politik på hemmaplan som innebär förbättringar på vissa områden. Det arbete som vi nu lägger ned på att klarlägga detta är viktigt för oss och för hela det europeiska samarbetet -- det är nämligen viktigt för det folkliga accepterandet av den europeiska unionen. Skall EG/EU kunna spela den centrala rollen för Europas framtid måste det också samtidigt ha ett ordentligt folkligt stöd. Vi i Sverige erbjuder ett sådant test genom den folkomröstning som skall avgöra om vi går med i den europeiska unionen eller inte. Ett ja innebär en förstärkning av hela Europatanken och en folklig acceptans av att EG är ett bra sätt att samarbeta på. Ett svenskt nej kommer däremot att skada hela Europasamarbetet. Därför är dessa förhandlingar viktiga både för vårt land och för Hittills har vi mest ägnat oss åt frågor som är av betydelse för den inre marknadens sätt att fungera. Snart kommer vi att ta oss an de frågor som också har att göra med unionssamarbetet. Det är viktigt att Sverige bibehåller möjligheten att framöver ta ställning till om vi skall ha en gemensam valuta eller inte. Jag vill välkomna den debattartikel som finansministern och den blivande statssekreteraren skrev i det ämnet. Vi kommer också att diskutera det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Det är viktigt att vi i Sverige är mycket tydliga i frågan om att vi skall bibehålla vår alliansfrihet som syftar till att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Jag vill gärna få bekräftat från regeringens företrädare att det kommer att bli vår linje i de diskussionerna.

Herr talman! Pär Granstedt talar entusiastiskt om ett framtida Europa. Det tycker jag är bra. Jag delar den uppfattningen. Pär Granstedt är också ordförande i EG konsekvensutredningens referensgrupp. Där talar man om alternativ till EG. Man talar om ett s.k. nollalternativ. Ett nollalternativ skulle innebära att man återgår till den situation som rådde innan EES avtalet trädde i kraft. Skall jag tolka detta som att noll för Pär Granstedt och Centern innebär att man skall riva upp EES-avtalet i den mån man inte skulle få ett ja i folkomröstningen om ett medlemskap i den europeiska unionen?
Herr talman! Såvitt jag förstår har vi tre framtidsalternativ när det gäller vår roll visavi det europeiska integrationsarbetet. Det första alternativet är fullt medlemskap. Det är helt klart att vår ambition i den förhandlingsprocess som nu pågår är att nå dit. Det andra alternativet är att vi avstår från medlemskap men har kvar en EES-lösning. Det innebär att vi får de flesta av de materiella fördelarna som ett EG-medlemskap kan ge. Men det innebär också ett mycket starkt ensidigt beroendeförhållande till EG utan att vi är med när besluten fattas. Det tredje alternativet är det som naturligtvis ger oss den största självständigheten. Det är att vi också lämnar EES-samarbetet. Men vi kan räkna med att det innebär stora ekonomiska påfrestningar och att vi på många områden isolerar oss från ett Europasamarbete. Detta är de tre alternativ som finns. Jag tycker att det är viktigt att i utredningsarbetet ordentligt klarlägga vilka konsekvenser dessa tre alternativ för med sig. Det är också viktigt att man från nejsidan så småningom klargör vilket alternativ som man egentligen står för. Såvitt jag förstår har organisationen Nej till EG slagit fast att man inte bara är motståndare till EG-medlemskap utan också till EES. Mycket av argumentationen mot EG är egentligen en argumentation mot den inre marknaden, alltså även mot EES-avtalet. Det har sagts tidigare i debatten. Vi måste alltså räkna med att ett politiskt alternativ är att vi ställer oss helt utanför. Det är ett mycket olyckligt alternativ. Men det är ett politiskt alternativ, och det måste klarläggas vilka konsekvenser det får.
Herr talman! Pär Granstedt pratar länge och mycket, men han svarar inte på min fråga. Jag säger att ett nollalternativ är ett alternativ som inte innebär någon förändring. Säger man upp EES-avtalet eller går med i EG är det en förändring. Min fråga var ganska enkel och direkt. Jag ställer den igen: Är det Pär Granstedts och Centerns uppfattning att vi skall säga upp EES-avtalet om det blir ett nej i folkomröstningen om EG?
Herr talman! Vår strävan är att vi skall få ett sådant förhandlingsresultat att Sverige kan gå med i EG Centern har inte tagit ställning till vad som skall göras om det blir nej i folkomröstningen, om EES avtalet då skall bibehållas eller om det skall sägas upp. Det blir en debatt som vi får föra då. Jag har pekat på de problem som bägge dessa alternativ för med sig. Om vi har kvar EES lösningen blir det ett ensidigt beroendeförhållande. Om vi också säger upp EES-avtalet innebär det ekonomiska problem och isolering.
Herr talman! Pär Granstedt talade om vikten av ett medlemskap. När vi lyssnar på våra vänner i EG hör vi att modlösheten och problemen är mycket större där än här hemma. De anser själva att de har misslyckats när det gäller arbetslösheten, Jugoslavien och växelkursmekanismen som skulle leda till EMU-projektet. I New Statesman skriver två brittiska ekonomer att den europeiska växelkursmekanismen i själva verket var en massarbetslöshetsmekanism, eftersom den lade allt tryck på de svagaste ekonomierna i Europa. EG har också hela GATT-problematiken framför sig. Men hoppet står till att man igen skall kunna väcka entusiasmen, genom att man får in de fyra länderna som medlemmar. Det är den realistiska beskrivning som man ger. I Le Monde diplomatique skrev man i en ledare i septembernumret: ''Dessa uteslutande monetaristiska kriterier som - - ska göra det möjligt att överlåta makten över den gemensamma valutan till en centralbank oberoende av varje politisk myndighet och demokratisk påverkan. Det är en mycket tydlig försmak av medborgarnas framtida belägenhet, utlämnade till bankdirektörer som inte är redovisningsskyldiga inför någon.'' Le Monde diplomatique är ju inte vilket organ som helst. I Sverige säger vi att vi måste gå med i EG för att få vara med och bestämma. På vilket sätt får vi som kollektiv -- ordet vi måste ju avse ett kollektiv, t.ex. riksdagen, regeringen eller landet -- makt i kommissionen, centralbanksstyrelsen och domstolen? I dessa sammanhang talas det oupphörligen om detta vi som får makt. Men människor som läser Maastrichtavtalet finner att så inte är fallet. Det är de högt uppsatta byråkraterna och tjänstemännen som fattar beslut och har ansvar för beredningar.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att EG i viss mening befinner sig i en kris. Man ser att man har stora svårigheter och är inte alltid på det klara med hur de skall angripas. Det är viktigt att man samtidigt som man ser de här problemen försöker tänka sig Europa utan EG. Om man helt enkelt lyfter bort den organisationen och Europas stater i stället för sin politik i öppen rivalitet mot varandra blir det inte mycket kvar av skillnaden mellan dagens situation och den vi hade i mellankrigstiden. Trots EG:s svagheter och brister är det ändå EG som inger hopp om att det skall gå att lösa de problem som Europa i dag har, genom samarbete och samverkan -- inte genom konflikter och strider mellan länder och folk. Vi kan naturligtvis välja att stå utanför detta om vi anser att priset är för högt. Men ett Europa utan det samarbete som EG kan erbjuda vore ett Europa som hotades av mycket stora faror. När det gäller inflytande är det naturligtvis så att EG precis som Sverige dels har folkvalda, politiska organ, dels har administrativa organ. Precis som i Sverige är det direkta folkliga inflytandet starkast i de politiska organen. I EG handlar det om EG parlamentet och ministerrådet. Däremot är inflytandet inte lika direkt i de administrativa organen. Det gäller också Sverige. Vi har inte ett folkligt val av generaldirektörer i de centrala ämbetsverken, men vi har en folklig kontroll över hur de fungerar genom de politiska organen. Det har man också i EG där ministerrådet och Europaparlamentet utövar kontroll över hur de administrativa organen fungerar. Det finns ingen principiell skillnad. Bengt Hurtig kan ha starka invändningar mot hur politiken förs i EG. Men jag tror att Bengt Hurtig också har starka invändningar mot hur politiken förs i Sverige. Anser Bengt Hurtig också att vi bör gå ur Sverige? Ur hans synpunkt är säkert inte heller den svenska politiken idealisk i alla avseenden.
Herr talman! Nej, det anser jag inte. Här har folk trots allt att ta hänsyn till helheten i politiken i allmänna val. Vi har inte lyft över den mängd beslut som fattas i Sveriges riksdag till våra myndigheter. Vi kan ta regionalpolitiken som exempel. Den yttersta övervakaren och slutinstansen i regionalpolitiska frågor som rör statsstöd kommer att vara EG-domstolen. Jurister kommer alltså ytterst att avgöra vilken typ av regionalpolitik man kan föra i Sverige. I dag är det Sveriges riksdag. På det här sättet kan man gå igenom fråga efter fråga. Det samlade intrycket är att vi lyfter över en rad problem ifrån politikens fält till juridikens. Jasidan skulle nog tjäna på att tala om att det förhåller sig på det sättet. Det går naturligtivs inte att tänka bort EG. Sådana intellektuella övningar är tämligen meningslösa. Däremot kan vi ju fundera på hur ett samarbete i Europa skall kunna utvecklas samtidigt som demokratin faktiskt stärks och parlamenten i Europa får ett avgörande inflytande över utvecklingen.
Herr talman! Även i Sverige, Bengt Hurtig, måste faktiskt de politiska besluten fattas inom ramen för de lagar som gäller. Det kan förekomma även i Sverige att politiska beslut ogiltigförklaras genom en lagprövning eller att politiska beslut inte tillämpas på det sätt som vi kanske trodde när vi fattade dem därför att det finns lagar som måste följas. Om man tycker att domstolarnas och de administrativa organens sätt att tolka lagarna är felaktiga, kan vi inte överpröva detta från politiska instanser. Vi måste i stället ändra lagarna. Det fungerar precis på samma sätt i EG. Om man från politiskt håll anser att EG-domstolen tolkar EG:s lagstiftning på ett sätt som man inte gillar, får man ändra lagarna genom politiska beslut. Det är också möjligt i EG. Det finns ingen stor principiell skillnad mellan EG:s och nationen Sveriges sätt att fungera. Lagar råder i bägge fallen. Skillnaden är naturligtvis att EG utgör ett internationellt samarbete, vilket innebär att det inte bara är Sverige som bestämmer. I den samhällsanalys som Vänsterpartiet gjorde i det förflutna fanns en insikt om att Sverige inte bestämmer ensamt, inte ens på de områden där vi kanske har en formell beslutanderätt. Sverige är de facto en del i ett internationellt samspel, där vi under alla omständigheter tvingas ta hänsyn till den internationella utvecklingen. Skillnaden är att om vi står utanför blir våra möjligheter att påverka den internationella utvecklingen mycket, mycket mindre än om vi är med. Det kan mycket väl visa sig att svenska folkets inflytande över sitt eget öde blir större om vi finns med och påverkar den här internationella utvecklingen än om vi står utanför och för en ständig anpassningspolitik.
Herr talman! Pär Granstedt sökte en bekräftelse från regeringens sida på att den militära alliansfriheten som syftar till att Sverige skall kunna hålla sig neutralt i händelse av krig i vårt närområde utgör en grundval för våra förhandlingar med EG. Mitt svar är: ja. I mitt öppningsanförande inför EG:s ministerråd den 1 februari slog jag fast att den svenska militära alliansfriheten alltjämt består, och sedan utvecklades vår syn på detta. Det öppningsanförandet utgör självfallet fortfarande utgångspunkten för våra förhandlingar med EG.

Herr talman! Jag uppskattar den markering som statsrådet Dinkelspiel gjorde här. Ibland förekommer nämligen ovanan i debatten att man säger att den svenska neutralitetspolitiken inte längre är aktuell men att alliansfriheten består. Sedan slutar man där utan att också påpeka att syftet med alliansfriheten faktiskt är att vi skall kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde. Det här kan ibland leda till missförstånd där man tror att vi har genomfört säkerhetspolitiska förändringar som är mycket större än vad de är. När vi förr i tiden talade om neutralitetspolitik betydde det aldrig att vi var neutrala i fredstid. Det betydde hela tiden: alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. När vi i dag talar om alliansfrihet är det i grunden samma sak; en alliansfrihet i fred för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig. Jag tror att det är angeläget inte minst i de kontakter som vi har med våra -- förhoppningsvis -- blivande samarbetspartner i den europeiska unionen att inte skapa osäkerhet om detta. Det skall vara helt entydigt att fundamentet i den svenska säkerhetspolitiken -- alliansfrihet i fred med inriktning på att vi skall kunna vara neutrala i krig -- består och inte har förändrats.
Herr talman! Jag delar nog Pär Granstedts synpunkt att det är viktigt att det inte råder någon oklarhet om den svenska uppfattningen. Därför har vi så tydligt redovisat den i vårt grundläggande dokument i förhandlingarna, nämligen det anförande jag höll den 1 februari. Den militära alliansfriheten består alltjämt. Det gör den i den värld som håller på att utvecklas. Det är självklart att de säkerhetspolitiska förutsättningarna förändras, men så som läget är i dag är utgångspunkten den som angavs i anförandet den 1 februari -- och ingen annan.

Herr talman! Den europeiska politiken måste effektiviseras och koncentreras kring frågor om ekonomisk utveckling och en säkerhetspolitik som tryggar fred och samexistens. Det är med kritiska ögon vi följer den passivitet som råder, inom några av EG:s medlemsländer, beträffande ratificeringen av EES-avtalet. Politisk taktik och långbänkar möter Sverige på tröskeln till den Europagemenskap som vi önskar engagera oss i. Det hittills största steget mot ett närmare samarbete mellan EG och EFTA-länderna, EES avtalet, borde ha ratificerats för sex månader sedan av alla EG:s medlemsländer. Detta kan inte uppfattas som vare sig välkomnande eller effektivt handlat. Utan starka motiv har man dragit godkännandet i långbänk. De nu pågående medlemskapsförhandlingarna kommer att bli ett mått på den flexibilitet och progressivitet som medlemsländerna och kommissionen förmår frambringa och tillämpa, både på de politiska och på de marknadsmässiga områdena. Kommer subsidiaritetsprincipen att lyftas fram som en politisk ambition och bli den ledstjärna som har uttalats av ledamöter i ministerrådet? Rimligen bör denna princip ge ökade förutsättningar för de nya medlemmarna till lokala politiska och marknadsmässiga ambitioner, utan att hamna i månadslånga förhandlingar med kommissionen kring harmonisering av teknikaliteter. Låt mig ge några exempel på problem inom olika förhandlingsområden som borde kunna lösas med en flexibilitet och subsidiaritet som mål. Sverige kräver produktionsstöd till det arktiska jordbruksområdet i Norrland. Samtidigt blir det svenska jordbruket väl rationaliserat när Sverige blir medlem i EG. I stället för ett nykonstruerat arktiskt stöd till Sverige borde Sverige kunna få en permanent ''rabatt'' på avgiften till EG:s budget och tillåtelse att fritt disponera dessa pengar för jordbruket i lågproducerande områden i Sverige. Detta skulle effektivt bidra till färre regleringar och byråkrati för både EG och Sverige. Vidare bör EG:s medlemsländer bibringas den insikten att om Sverige skall kunna bli medlem i gemenskapen måste problemet med de svenska alkoholmonopolen lösas på ett för den svenska opinionen positivt sätt. Det är ett faktum att över 15 % av svenska folket arbetar aktivt i organisationer som av hälsomässiga skäl slår vakt om vår alkoholpolitik och därmed alkoholmonopolen. Detta går inte att förhandla bort om vi skall nå ett ja i folkomröstningen. Herr talman! Den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen i världen ger inte utrymme för Europas länder att föra en inre kamp om detaljlagstiftning, institutionell byråkrati och ekonomiska beräkningsmodeller för att nå millimeterrättvisa i alla avseenden. Situationen kräver att de aktiva och självständiga nationalstaterna får en effektiv organisation för samverkan mellan länderna -- EG/EU -- där utvecklingsfrågor och avreglering kan ges ett stort utrymme på dagordningen. Om den europeiska gemenskapen skall kunna utvecklas till en zon av ekonomisk tillväxt och utveckling i global konkurrens med USA, Japan och ASEAN-länderna, måste organisationen effektiviseras och inriktas på övergripande strukturella mål för forskning och utveckling, ökad sysselsättning och social välfärdsutveckling. Hela Europa är nu inne i en djup och allvarlig lågkonjunktur. Trots att den inre marknaden sakta har börjat verka kan man inte se någon påtaglig ekonomisk återhämtning. Uppenbarligen har den tekniska utvecklingen halkat efter och försämrat produktionsvillkoren och därmed konkurrenskraften för Europa. Vårt välstånd har hittills byggt på frihandel och en nationell ekonomisk politik. Till detta måste nu också komma gemensamma ansträngningar på det ekonomisk-politiska området över nationsgränserna. Den mycket starka internationaliseringstrenden kräver ett samarbete mellan länderna i väl etablerade förhållanden. I framtiden kommer vi att möta en rad globala problem som kräver samverkan för ett resolut handlande. Låt mig nämna några av dessa områden: -- Den ekonomiska klyftan mellan rika och fattiga länder som leder till flyktingströmmar både sydnord och öst-väst i förhållande till Västeuropa. -- De globala miljöproblemen som leder till ökad ohälsa. Vi är många européer som ser problemen, och förväntningarna på bra lösningar är mycket stora. Till detta engagemang och arbete är vi svenskar inbjudna att delta med största kraft. Det är med beklagan jag konstaterar att medlemsländerna för närvarande är mer intresserade av vad vi har med oss till detta samarbete än vad vi kan uträtta i ett sådant samarbete. Herr talman! Svenska folket kommer inte att acceptera en stor klump med förhandlingskompromisser i elfte timmen. Vi behöver förhandlingsframgångar nu -- för att känna värmen söderifrån till Norden denna höst.
Herr talman! Holger Gustafsson pratade vackert om EG:s mission för de fattiga folken och mot krigen. Det är bra. Men det finns andra uppfattningar i världen om EG:s attityd. EG beskylls för stormaktsfasoner på sina håll. När EG skickade nödhjälp till Röda korset att användas i Jugoslavien fanns inte EG:s symbol med de 12 stjärnorna med på paketen. Röda korset uppgav i en dansk tidning i våras att EG krävde att för att denna hjälp skulle få distribueras i Jugoslavien EG:s symbol måste finnas med på paketen. Kravet från EG var inte förhandlingsbart. Detta väckte en viss bestörtning inom Röda korset. Man tyckte att det fanns en viss unionschauvinism i hjälpen till de fattiga och förtryckta. Har Holger Gustafsson någon synpunkt på det kravet från EG till Röda korset?
Herr talman! Jag kan bara tolka det så att Bengt Hurtig har samma bekymmer som jag. Jag tycker att EG:s och medlemsländernas agerande i olika situationer bör effektiviseras och förbättras. Det gäller säkert i fråga om nödhjälp. Jag kan förstå att det uppstår kontroverser i en situation där gemenskapen behöver känna en viss identitet i hjälpverksamheten. Jag är inte beredd att säga att den nämnda handlingen var den bästa tänkbara. EG och den blivande unionen behöver utvecklas. Jag menar att det i dag går åt alldeles för mycket kraft åt det inre arbetet där man strider om små saker, när det egentligen finns världsproblem att engagera sig i. Detta lyser också igenom i de pågående medlemskapsförhandlingarna. Jag tycker att detaljfrågorna har fått alltför stort utrymme.

Herr talman! EG-debatten här i riksdagen är för det mesta rätt lugn och sansad. Dagens överläggningar är inget undantag från den linjen. Regeringens vilja att nå samförstånd med oppositionen -- åtminstone med oss socialdemokrater, de andra partierna får tala för sig själva -- tycks också större på detta område än på andra områden. Hittills har vi lyckats komma överens om de förhandlingspositioner som har presenterats för EG. Arbetet i EG-delegationen fungerar bra dels inom riksdagen, dels mellan regeringen och EG-delegationen. Men folkets oro och osäkerhet i EG-frågan är stor. Många är negativa, och många är osäkra. Då måste man ställa sig frågan vad det kan bero på. Självfallet har osäkerheten en rad förklaringar. Men en anledning för många är säkert att regeringen använder sig av dubbla budskap. Om man t.ex. frågar statsrådet Dinkelspiel vad han anser om svensk arbetsrätt och kollektivavtalsrätt, om han ställer upp på det sociala protokollet i Maastrichtfördraget, om han tänker slåss i förhandlingarna för den nordiska modellen på arbetsmarknaden, då får man alldeles säkert ett obetingat ja till svar. Den svenska modellen är bra. Den skall vi kämpa för. Så står det ju i princip också i statsrådet Dinkelspiels inledningsanförande från Det dubbla budskapet uppstår när regeringen på hemmaplan river i olika arbetsrättsliga regler. Det är faktiskt inte mer än rimligt och logiskt att människor undrar hur helhjärtat regeringen egentligen engagerar sig i den sociala dimensionen i förhandlingarna med EG, när den samtidigt är i färd med att avrusta den sociala dimension på hemmaplan. För övrigt är det inte bara svenska folket som nås av dubbla budskap på detta område. Det gör förstås också motparten i EG-länderna. Egentligen tvivlar jag inte alls på att statsrådet Dinkelspiel gör sitt allra bästa för att klara hem kollektivavtalsfrågorna när han träffar kommissionärer och ministerkolleger. Men de måste ju gå hem och undra om den svenska regeringen egentligen menar vad den säger och fäster så stor vikt vid dessa frågor, när den strävar i motsatt riktning där hemma i Sverige och försöker försvaga de anställdas och fackens inflytande. Herr talman! Den svenska ekonomin har sedan länge i hög grad varit sammanflätad med andra länders. Vi är utomordentligt beroende av en stor utrikeshandel. En omfattande export och import har utgjort och utgör en stor del av grundvalen för vår välfärd. De allra flesta människor tror jag hyllar frihandelns och de öppna gränsernas princip i en rad avseenden. Vi har i Sverige en lång tradition av frihandel och stort handelsutbyte. Ändå har internationaliseringen av näringsliv och ekonomi fått helt andra dimensioner under de senaste 20--25 åren. Svenska företags investeringar i utlandet ökar. På motsvarande sätt etablerar utländska företag dotterbolag och filialer i vårt land. Kapitalet rör sig fritt och ofta utan kontroll över gränserna. Valutor och aktietillgångar kan vid vilken tidpunkt som helst på dygnet flyttas över gränserna. Många av de stora och viktiga besluten som angår människor i vårt land fattas utanför landets gränser. Från de anställdas håll, från fackens håll, finns oftast inget som helst inflytande på dessa frågor. Samtidigt som kapitalet tillåts röra sig fritt över gränserna tvingas de fackliga organisationerna göra halt vid nationsgränserna. Stora multinationella företag befinner sig helt utanför nationalstatens kontroll. Obalansen mellan kapital och människor går inte att åtgärda genom valutaregleringar och liknande. Den tiden är förbi. I stället måste arbetstagarna få möjligheter att utöva sitt inflytande på samma internationella arena. Jag vill säga att internationaliseringen i sig varken är något oönskat eller ont. Inte heller är den i någon särskild omfattning beroende av att EG finns. Näringslivets och arbetsmarknadens internationalisering kan vara både spännande och utmanande. Det beror alldeles på under vilka villkor den utvecklas. Vi socialdemokrater menar att den bör utvecklas i balans mellan arbetsgivare och anställda, mellan fack och företagsledningar. En tid på världen bildades nationella, fackliga organisationer för att komma till rätta med den sociala dumpningen inom vårt land. Nu är det dags att skapa regler som gör att arbetstagare inte utsätts för social dumpning på den internationella arenan. Svensk och nordisk arbetsrätt har kommit att bli en garant för stabilitet och balans på arbetsmarknaden. Om Sverige blir medlem i EG måste vi se till att kollektivavtalet får fortsätta att vara det främsta verktyget för att reglera förhållandena på arbetsmarknaden. Regeringen får inte sväva på målet när det gäller att hävda att direktiv på arbetsmarknadens och arbetsrättens område skall få omsättas i nationella regler med hjälp av kollektivavtal. Regeringen får med andra ord inte sväva på målet i frågan om att införliva Svenska kollektivavtal måste gälla för allt arbete som utförs i Sverige. Det är detta lex Britannia står för. Det är genom lex Britannia som social dumpning kan förhindras. Fackföreningsrörelsen är byggd på solidaritetens grund. Det är därför facken också vid svenskt EG-medlemskap måste få rätt till internationella sympatiåtgärder. Att ge sig på arbetsrätten är inte någon EG anpassning. Jag skulle vilja uppmana Europaministern att gå hem och förklara för sina kolleger i regeringen att det är kontraproduktivt här hemma i Sverige att ge sig på svensk arbetsrätt. Vi är många socialdemokrater som anser att ett EG-medlemskap skulle vara bra för Sverige. Vi är engagerade för det. Vi anser att den sociala dimensionen måste utvecklas just av det skälet.

Herr talman! Vad jag förstår har socialdemokraterna i Riksbanksutredningen reserverat sig mot förslaget att den svenska riksbanken skall göras självständig och att antiinflationslinjen för denna riksbank skall göras oåterkallelig. Jag förstår inte hur ni får det att gå ihop med Maastrichtfördraget. Enligt det skulle det vara en skyldighet för Sverige att vidta dessa åtgärder under anpassningen till den tredje slutfasen, då Europa skall ha en enda valuta. Jag har en annan fråga med anledning av ett protokollsutdrag från den socialdemokratiska partikongressen. Där föreslog Anders Ygeman att Sverige skall förbehålla sig rätten att föra en självständig utrikespolitik i EG. Partistyrelsens föredragande Mats Hellström yrkade bifall till detta, och kongressen biföll partistyrelsens utlåtande. Hur tänker ni driva den frågan i förhandlingarna med EG? Min tredje fråga gäller s.k. atypiska jobb, som i växande omfattning förekommer i Europa. Jag håller med om mycket av det Berit Löfstedt sade om arbetsrätten. Dessa människor arbetar ofta utan rätt till sjukersättning, pensioner, vidareutbildning, föräldraförsäkring och skydd mot uppsägning. Ofta jobbar de deltid. Man har infört en omfattande flexibilitet i t.ex. Belgien. Man kan ha folk anställda på förmidagen. Sedan kan de komma tillbaka på eftermiddagen. Arbetsgivaren slipper t.o.m. ifrån ansvar för lagstadgade raster. När företagare kommer till Sverige och vill utnyttja detta, säger man att svenska kollektivavtal skall gälla. Men för sådana jobb har vi inga kollektivavtal. Måste vi inte skapa någon sorts kollektivavtal i Sverige för pigor, hembiträden och vad det kan vara frågan om?
Herr talman! Jag vet inte vad Bengt Hurtig sysslar med. Han slår runt alldeles. Möjligen blev Bengt Hurtig sur för att jag talade om frågor som han rimligen borde ställa upp på. Arbetsrätten utvecklas i EG-länderna. Det sociala protokollet till Maastrichtfördraget utgör en grundval för att arbeta vidare på olika skyddsområden med olika inslag, både när det gäller att befrämja sysselsättning och att jobb skall utföras under vettiga förhållanden. Jag vet inte varför jag skulle hålla någon kärleksförklaring till atypiska jobb här. Kollektivavtal är ett utomordentligt sätt att reglera arbetsmarknaden. Jag vet inte av att jag har försvurit mig till piginstrumentet. Det är för övrigt en nationell, svensk uppfinning sedan i somras, detta med pigor. Jag begriper inte varför jag skulle ge mig in i den debatten. Det är en svensk fråga i vilket tempo utvecklingen går och när man blir färdig att komma med i en ekonomisk och monetär union. Vi har alltid från svensk sida varit ganska självständiga i FN. Jag föreställer mig att vi kan vara initiativrika och självständiga i EG. Det är vad ett utvecklat europeiskt samarbete behöver, självständiga, initiativrika nationer.
Herr talman! Jag fick inte riktigt klart för mig vilka kollektivavtal som gäller för de atypiska jobben, när dessa människor, inom ramen för kapitalets rörelsefrihet, eventuellt kommer hit. När det gäller detta med självständig utrikespolitik vill jag säga följande. Inför Riokonferensen begärde Danmark att få driva frågan om radioaktiva produkters rörlighet över gränser. Det fick man inte. Danmark fick begära att något annat av de nordiska länderna skulle ta upp det. Det finns en rad exempel på att man, när man har överlåtit utrikespolitiska frågor till unionen, måste följa unionen. Lojaliteten också i utrikespolitiska frågor är central i Maastrichtavtalet.
Herr talman! Jag återkommer till den senaste av Bengt Hurtigs frågor. Från svensk sida har vi varit utomordentligt framgångsrika i FN-samarbetet därför att vi har varit pådrivande, initiativrika och konstruktiva. Jag har svårt att förstå varför vi inte skulle kunna spela samma roll i ett samarbete inom EG eller EU. Varför skulle vi inte i denna mindre krets orka med att vara konstruktiva när det gäller gemensam säkerhet eller andra områden i politiken? Jag har stor tilltro till svenska möjligheter att vara konstruktiv i detta sammanhang. När det sedan gäller kollektivavtal för atypiska jobb vill jag säga att atypiska jobb är ett stort problem, som man i många EG-länder bekymrar sig över och funderar över lösningar på. Man undersöker hur man kan utbilda kvinnor så att de får bättre möjligheter att vara kvar på arbetsmarknaden. Man jobbar med stimulanser som skall göra att lågutbildade får en bättre situation på arbetsmarknaden, man har bekymmer om långtidsarbetslösa osv. I Sverige har vi inte varit vana vid atypiska jobb som t.ex. hembiträden, men Bengt Hurtig är välkommen att organisera dem och skaffa kollektivavtal för dem.

Herr talman! Berit Löfstedt säger att regeringens Europapolitik inte är trovärdig därför att man på hemmaplan samtidigt försämrar de ekonomiska trygghetssystemen. När Sveriges ekonomi började bli bekymmersam i slutet av 80-talet konstaterade den socialdemokratiska regeringen att det nog var klokt att söka medlemskap i EG. Jag tycker att det var en klok bedömning och ett bra sätt att möta de problem som dök upp i ekonomin och dem som man kunde förutse. Också våra ekonomiska trygghetssystem har varit hotade och börjat blöda. Regeringen har tagit sig an uppgiften att försöka säkra de systemen för oss och för kommande generationer. Att detta skulle vara något annat än ett klokt beteende, som rimmar väl med den socialdemokratiska regeringens förfarande att ansöka om medlemskap i EG, kan jag inte förstå. En klok politik för att på hemmaplan säkra olika ekonomiska system kan mycket väl sammanfalla med en god EG-politik.
Herr talman! Jag vill till Holger Gustafsson säga att jag talade om arbetsrätten. Jag nämnde inte lagen om anställningsskydd, som tillhör arbetsrättsområdet, men jag talade om skydd mot social dumpning. Det är fråga om minimiregler, som gör att man inte konkurrerar med undermåliga arbetsmiljöer och dåliga löner. Det handlade inte om de sociala trygghetssystemen. Dessa kan vi diskutera på annat sätt och i annat sammanhang. Vi har synpunkter på arbetsmarknadsförsäkringar och på socialförsäkringsområdet, men det var inte det som jag talade om, utan om svenska arbetstagares möjligheter att hävda sina grundläggande rättigheter och också om de anställdas möjligheter att i stora koncerner ha något inflytande över sin tillvaro, över sina anställningar och arbetsvillkor.
Herr talman! Jag vill bara ställa en kort fråga tillbaka till Berit Löfstedt: I vilket avseende är detta område hotat i de pågående förhandlingarna med EG?
Herr talman! Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart i mitt anförande, men jag skall försöka reda ut detta en gång till. Jag menade att man ger ett dubbelt budskap till svenska folket, som undrar om man sysslar med EG-anpassning när man ger sig på lagen om anställningsskydd och ifrågasätter lex Britannia. Jag hör också folk påstå att det är en EG anpassning. Jag är fullt klar över att det inte är fråga om en EG-anpassning, men detta hotar själva tilltron till förhandlingen. Många människor får för sig att det här nog är något som vi har importerat från andra länder. Det är naturligtvis också en svårighet om man inte är aktiv och ordentligt tar till vara möjligheten att implementera direktiven vad gäller kollektivavtal. Då blir det en EG-fråga.

Herr talman! Med anledning av det som Berit Löfstedt sade i sitt inlägg vill jag framhålla att det i vårt förhållande till EG inte kan råda minsta tvivel till att börja med om att Sverige fullt ut sluter upp bakom EG:s sociala stadga. Jag ser inga som helst problem i förhandlingarna på den punkten. När det så gäller kollektivavtalens ställning i Sverige delar jag Berit Löfstedts uppfattning om vikten av att vi skall få deras ställning bekräftad. Vi eftersträvar detta i förhandlingarna. Vi har inte ännu nått det resultatet, men det är ett svenskt förhandlingsmål. Att vi sedan på hemmaplan har olika åsikter i fråga om hur socialpolitiken eller arbetsrätten skall utformas är väl inte överraskande. Vi har mycket olika syn på hur vi bäst skall skapa riktiga jobb här i Sverige och hur vi bäst skall främja den ekonomiska utvecklingen. Men Berit Löfstedt vill väl inte att EG skall bli en tvångströja på oss, så att vi inte fritt skall få debattera detta och att vi inte skall ha frihet att själva utforma vår politik på dessa områden, givetvis med iakttagande av de minimiregler som EG har lagt fast. Till slut: Berit Löfstedt säger rakt ut att vårt agerande på hemmaplan -- och det måste gälla hela den politik och den diskussion som förs på hemmaplan i dessa frågor -- skulle försvaga vår förhandlingsposition utåt och att vi därigenom skulle få sämre möjligheter att få igenom våra förhandlingskrav. Låt verkligheten tala, Berit Löfstedt! Jag försäkrar att vi driver frågan om kollektivavtalens ställning med stor kraft. Låt oss se vad som händer den dag när förhandlingsresultatet ligger på vårt bord.
Herr talman! Jag vill för det första säga att statsrådet Dinkelspiel sade precis det som jag önskade mig och förväntade mig när det gällde att betyga nödvändigheten av att vi följer samma linje när det gäller att hävda kollektivavtalen. Jag sade också i mitt inledningsanförande att jag aldrig har tvivlat på att Ulf Dinkelspiel faktiskt tänker slåss för detta. Jag respekterar verkligen Ulf Dinkelspiels förhandlingsskicklighet och vilja att, enkelt uttryckt, få hyfs på denna problematik. Men det som jag ständigt konfronteras med på möten är följande fråga: Hur kan det förhållandet att regeringen är så angelägen om att driva igenom dessa frågor i det internationella sammanhanget rimma med att man i andra sammanhang är så tydlig när det gäller att försvaga arbetsrätten i dag? Jag talar nu inte om det som Ulf Dinkelspiel och hans departement säger, men om andra departement. Det blir litet bekymmersamt att, när man skall försöka att engagerat förklara nödvändigheten av att vi nu skall arbeta för att bli medlemmar i EG, samtidigt möta denna tvetydighet. Det har inget med någon EG-tvångströja att göra, men jag önskar verkligen att EG kommer därhän att det blir utomordentligt goda nivåer på det sociala skyddet. Det är ännu inte genomfört, men jag önskar verkligen att man skall kunna nå så långt i det avseendet.
Herr talman! För det första vill jag uttrycka min uppskattning av Berit Löfstedts andra inlägg, som gjorde helt klart att hon inte vill ifrågasätta vår vilja -- möjligen vår förmåga -- att nå resultat när det gäller vad också jag anser vara viktiga punkter på socialpolitikens och arbetsrättens områden. För det andra vill jag bara konstatera att Berit Löfstedt uppenbarligen vill förmena den svenska riksdagen och de politiska partierna att öppet, inom de ramar som våra internationella förpliktelser sätter, diskutera utformningen av socialpolitiken, arbetsrätten och liknande.

Sedan har vi olika uppfattningar, och det tillhör demokratins väsen, om hur politiken skall utformas på de här områdena. Jag tror att vi skall slå vakt om och vara varsamma om just den handlingsfriheten.
Herr talman! Här skall inte förmenas någon någonting. Riksdagen är en alldeles fri debattarena och skall självfallet vara det. Men jag ville bara berätta om det jag möter. Jag möter utomordentligt många mycket oroliga arbetstagare som inte förstår signalerna, som inte fattar att angreppet på arbetsrätten här hemma kan rimma med försvaret för kollektivavtalen i internationella sammanhang. Man tror inte riktigt på det, och det var det jag ville hälsa.
Herr talman! Då kanske Berit Löfstedt och jag kan enas om att vi gemensamt skall göra allt för att upplysa om att de frågorna inte har ett skvatt med EG att göra. Det är en fråga om nationella värderingar.

Herr talman! Jag vill något beröra jordbrukspolitiken i EG-sammanhang, och jag vill göra det ur två tidsperspektiv. För det första: Hur skall vi kunna hantera jordbrukspolitiken den närmaste tiden för att åstadkomma och bevara ett starkt och konkurrenskraftigt jordbruk inför ett EG-inträde? För det andra: Hur skall vi agera som fullvärdiga medlemmar inom EG? Visst anser vi att det finns brister i EG:s nuvarande jordbrukspolitik och att vi som medlemmar -- och endast som medlemmar -- kan påverka EG:s jordbrukspolitik. 1990 års jordbrukspolitiska beslut togs i en tid när GATT-förhandlarna var mycket optimistiska. Sedan dess har det som bekant gått litet ner och litet upp. Strävan efter ett normalt varuutbyte länder emellan gällde och gäller också livsmedel. Därför syftar GATT till att minska stöd och subventioner också för jordbruket. Sverige tillmötesgick på ett unikt sätt dessa GATT-krav genom den livsmedelspolitiska reformen 1990. Sverige förhandlar nu om ett medlemskap i EG. Målet är att vi skall vara fullvärdiga medlemmar av Gemenskaperna och omfattas av deras gemensamma politik. Det första och hittills kanske viktigaste området där EG har gemensam politik är just jordbrukspolitiken. Även EG:s jordbrukspolitik har modifierats för att underlätta en överenskommelse i GATT, men förändringen är inte lika långtgående som den vi har gjort i Sverige. Effekten av den skillnaden i förändringsarbete är att för svenskt jordbruk och för svensk livsmedelsindustri har konkurrensläget kraftigt försämrats gentemot de viktigaste konkurrenterna. Producentpriserna inom jordbruket i Sverige är lägre än inom EG. Även partipriserna på livsmedel är betydligt lägre här. Ett kilo smör t.ex. kostar i partiledet ca 23 kr. i Sverige mot i Danmark motsvarande ca 30 kr. Detta ger dock ingen konkurrensfördel för vår svenska näring, eftersom livsmedel från EG med hjälp av subsidier säljs till samma priser i Sverige som de svenska varorna. Svenska livsmedel däremot möts av ett gränsskydd när de skall exporteras till EG som medför att de inte heller blir billigare i EG. Situationen är orimlig och ur många synpunkter olycklig. Svenska jordbruksföretag riskerar att slås ut på grund av det här. I många fall tror jag att det redan har skett. Företagen som riskerar att slås ut är i många fall konkurrensdugliga gentemot EG:s jordbruksföretag och konkurrensdugliga med EG:s jordbrukspolitik. I en del fall rör det sig om jordbruksföretag i slättbygder, men ofta är det här fråga om företag i skogs och mellanbygd. De sistnämnda företagen riskerar vid en utslagning att för lång tid framöver upphöra med jordbruksdriften, och vi kan lätt inse vilka konsekvenser det får både för landskapsbild och för boendet på landsbygden. Jordbruket är en näring med långa planeringsperioder och med långsiktiga investeringar. Det tar t.ex. tre år från betäckning av en ko till dess att den nya kalven kan börja producera mjölk. Det är på grund av den här långsiktigheten i verksamheten som det är så viktigt att den svenska jordbrukspolitiken snarast anpassas till EG:s. När ett medlemskap blivit verklighet, får Sverige möjlighet att på allvar påverka de delar av EG:s politik som vi vill förändra. Enligt min mening bör den gemensamma jordbrukspolitiken förändras i riktning mot ökad avreglering och minskat stöd. En sådan förändring skall naturligtvis äga rum i hela Stora delar av 1990 års beslut var enligt min mening både riktiga och viktiga. Det gäller inte bara avregleringen utan också de delar som innebär att staten skall kunna köpa tjänster av jordbruket, t.ex. landskapsvård och livsmedelsberedskap. För att dynamiken i näringen skall bibehållas krävs det färre politiska ingrepp och fler marknadslösningar. I det ligger ingen motsättning mot statlig betalning för sådana tjänster som jag nämnde nyss och ingen motsättning heller mot att stöd till jordbruksföretag skall kunna betalas ut i de delar av Gemenskapen där produktionsförhållandena är extremt ogynnsamma och där det kan anses vara av värde att en jordbruksdrift upprätthålles. Jag vill, herr talman, upprepa mina två budskap: Endast som medlemmar i EG kan vi -- och skall vi -- påverka och förbättra den gemensamma jordbrukspolitiken. Innan dess måste svenskt jordbruk få likvärdiga förutsättningar som de närmaste konkurrenterna.

Herr talman! EG betyder olika saker för olika människor. Även översättningarna av EG/EU är olika. Jag måste säga att jag känner rätt stark sympati för den översättning som Hadar Cars använde tidigare i debatten, Europeiska förbundet. För mig symboliserar EG tanken på ett fredligt Europa, där nationer samarbetar med varandra i stället för att motarbeta varandra. Det är nödvändigt att Sverige aktivt deltar i detta fredsprojekt. Ett utanförskap leder inte till några fördelar för Sverige. Sverige skall tillsammans med övriga europeiska länder vara med och forma ett framtida fredligt Europa. Ett svenskt medlemskap i EG innebär betydande fördelar för Sverige, inte minst för den svenska landsbygden, för det svenska jordbruket och för det svenska fisket.

Det är en styrka i förhandlingarna att vi står eniga inom landet. För att nå ett gott resultat i förhandlingarna behöver vi enighet. Oenighet skulle bara gynna vår förhandlingsmotpart. Våra positioner är seriöst utformade, i princip utan prutmån. Det vi begär är rimliga villkor för svenskt jordbruk och svenskt fiske. Målet för förhandlingarna är att resultatet skall bli så bra att vi kan rekommendera ett ja i kommande folkomröstning. Vi förväntar oss svar från kommissionen vad gäller alla våra förhandlingspositioner i slutet av oktober. Det innebär att vi kan slutföra förhandlingarna på utsatt tid. Naturligtvis är resultatet viktigare än tidtabellen. Jag vill betona att vi inte bara passivt skall gå med i EG, utan vi skall vara med och bygga ett nytt Europa. Vi skall använda medlemskapet. Enligt min uppfattning skall vi på jordbruksområdet använda ett medlemskap till att förbättra EG:s miljöregler, skärpa djurskyddet i EG, införa miljöavgifter i alla EG-länder för att stimulera användningen av t.ex. miljövänliga biobränslen och till att förenkla den krångliga jordbrukspolitiken i EG. Onödiga regler måste naturligtvis bort. påverkar också Sverige och vår jordbrukspolitik. Uruguayrundan är nödvändigt för att hjälpa i gång världsekonomin. Svenskt jordbruk kan utan rädsla vara för en GATT-lösning, bl.a. på grund av den ändring av jordbrukspolitiken som riksdagen enades om 1990. En uppgörelse inom den pågående rundan kommer inte att vara en slutpunkt för arbetet inom GATT. Arbetet med att stärka frihandeln måste tvärtom fortsätta. I framtida diskussioner måste skyddet för miljön också tas upp. En ökad frihandel får inte innebära att miljön hänsynslöst förstörs i jakten på billigare produktion. Jag känner viss förvåning över dem som fortfarande mumlar i buskarna om att vi inte skulle anpassa 1990 års livsmedelspolitiska beslut med anledning av ansökan om medlemskap i EG. 1990 års beslut om jordbruket och 1990 års beslut om att söka medlemskap i EG fattades båda i denna kammare med några månaders mellanrum. Jag lade ned stor omsorg på att få majoritet bakom det livsmedelspolitiska beslutet. Det finns också en betydande majoritet bakom beslutet att söka medlemskap i EG. Det vore rimligt att majoriteten blir lika stor när dessa båda beslut skall sammanjämkas. Målet är att svenskt jordbruk skall vara starkt och konkurrenskraftigt vid inträdet i EG. Det gäller i hög grad också för livsmedelsindustrin. Vad gäller primärproduktionen har regeringen lämnat förslag som har behandlats av riksdagen. Ytterligare en proposition har avlämnats, och den kommer att behandlas i kammaren under hösten. Därefter ser inte regeringen behov av fler justeringar i 1990 års beslut. Svensk livsmedelsindustri måste skärpa sig för att bli konkurrenskraftig. Regering och riksdag kan inte lagstifta fram konkurrenskraft; det måste företagen klara själva. Det vore farligt om livsmedelsföretagen slår sig till ro efter valutakursförändringarna. Det behövs fortfarande rationaliseringar. Man kan inte räkna med att de nuvarande prisdifferenserna kommer att bestå för evigt. Det finns ett uttalat intresse för kvalitetsmat bland konsumenterna. Därmed ökar också intresset för ett bättre och tydligare system för märkning av livsmedel med ursprungsland. För att tillgodose detta berättigade krav har jag under våren samlat företrädare för konsumenter, handel, grossister och producenter till en hearing om märkning. Jag har nu goda förhoppningar om att ett frivilligt system för märkning av svenska kött och charkprodukter skall kunna växa fram. Socialdemokraterna är slarviga i den jordbrukspolitiska debatten. Det är illavarslande om socialdemokraterna inte förstår eller inte vill förstå EG:s politik. Vad gäller den svenska politiken kallar socialdemokraterna ofta prisregleringsavgifter för miljöavgifter och påstår dessutom att beslutet att ta bort prisregleringsavgifterna är en ny idé. Det är fel. Enligt 1990 års beslut skulle prisregleringsavgifterna avvecklas när de inte längre behövdes. Det är också det som har skett. Socialdemokraterna räknade fel i diskussionerna om positioner i EG-förhandlingarna, och det verkar som om man fortfarande vidhåller sina fel. Dess bättre kom vi ändå överens om positionerna, och det glädjer mig mycket. Socialdemokraterna har yxat till en besparing på en miljard på jordbruksområdet utan att specificera hur det skall ske. I riksdagens miljödebatt i förrgår påstod jordbruksutskottets ordförande Margareta Winberg att stödet till jordbruket ökat under min period som jordbruksminister. Det är också fel. Stödet har i stället sänkts år från år. Direktbidragen har minskat med en miljard mellan 1991 94, och ytterligare neddragningar är redan aviserade. Gränsskyddet har sänkts både på vegetabilie och animalieområdet. Jag tror att socialdemokratin kan bättre. Jag är också medveten om att jordbrukspolitik inte längre står så högt på dagordningen hos detta oppositionsparti. Herr talman! Det måste finnas ett nationellt ansvar för jordbruket, de areella näringarna och landsbygden. Vi har ett ansvar för naturresurser och miljö och för en uthållig användning och vård av dessa resurser. De areella näringarnas bruk är avgörande för den biologiska mångfalden. Jordoch skogsbruk producerar miljövänliga råvaror till livsmedel, energi och industri. Jordbruket har möjlighet att bli ett slutled i kretsloppet för det biologiska avfallet. Vi har också ett ansvar för att bevara kulturlandskapet, som skapats av våra förfäder, även om hela produktionspotentialen inte behövs vid varje tillfälle. Landsbygdens tillgångar som rekreationsbas får ökad betydelse både för dem som bor där, för andra svenskar och för européer. Vi når även dessa mål bäst genom ett medlemskap i EG.

Herr talman! Jordbruksministern pratar om de areella näringarna men nämner inte fisket, som också hör dit. Jag har en konkret fråga just när det gäller fisket. Omvänt är siffran 0. Jag har i pressen sett mycket om att det är troligt att detta förhållande inte kommer att förändras när ett avtal med EG ligger på bordet. Jag vill gärna att jordbruksministern bemöter det. Jag har också en fråga vad beträffar fri rörlighet för människor som reser med sällskapsdjur -- jag tänker på hundar. Möjligheten att ta med sig sin hund eller katt när man rör sig fritt inom EG:s område är oerhört viktig för många människor. Frågan diskuterades i riksdagen förra året. Nu ser jag i pressen att Svenska veterinärmedicinska anstalten för inte så länge sedan kom med en rapport där man föreslår att fri rörlighet för hundar och katter skall accepteras under förutsättningen att vissa regler när det gäller vaccinationer, intyg att vaccinationerna har gjorts samt godtagbar identifikation följs. Har jordbruksministern för avsikt att komma med en proposition i detta ärende? Jag tror nämligen att frågan kan ha rätt stor betydelse för den allmänna opinionen när det gäller EG.
Herr talman! Tullen på export av fiskprodukter till EG är i dag mellan 10 och 20 %. Vi har inte krävt några övergångsåtgärder på några områden, vilket Christer Windén säkert känner till. Vi vill gå direkt in i EG:s jordbruks och fiskeripolitik. Det innebär också att vi kräver att tullarna skall försvinna vid ett medlemskap. De problem som möjligen finns på EG-sidan är att det fortfarande finns övergångsregler på fiskeområdet för de senast tillkomna länderna Spanien och Portugal. Vi har emellertid under förhandlingarna fått mycket positiva signaler om möjligheten att bli av med dessa tullar. Det finns ett klart svenskt ställningstagande för att de skall försvinna. Frågan om möjligheten att resa med hundar och katter tillhör de mest debatterade jordbrukspolitiska frågorna i denna kammare under senare år. Den är kopplad till det förhållande att vi i 175 år har varit fria från rabiessmitta i Sverige. Vi vill inte ha in den. Nu finns det möjlighet att vaccinera. Så vitt jag vet är det ganska enkelt. Problemet att säkert kunna identifiera en vaccinerad hund kvarstår emellertid. Det är dessutom svårt att veta att vaccineringen har fungerat. Det kvarstår en del ytterligare arbete att göra där innan man kan vara alldeles säker. Men så fort man kan garantera en lösning som är lika säker som ett förbud för fri transport, är jag naturligtvis beredd att ta initiativ för att förenkla detta. Det är av stor betydelse för många människor.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det lugnande beskedet beträffandet fisket. När det gäller hundar har jag den absoluta uppfattningen att den rapport som är skriven och lämnad från Veterinärmedicinska Anstalten ger försäkringar av just den typ som jordbruksministern efterlyser. Om han ansluter sig till den tolkning som de gör, kan jag alltså förvänta att det kommer en proposition i ärendet inom kort.
Herr talman! För att undanröja eventuella missförstånd vill jag säga att denna rapport är mycket positiv och den pekar på de möjligheter som finns. Men enligt den expertis som vi har tillgång till vågar man inte dra dessa slutsatser, i alla fall inte ännu.
Herr talman! Jordbruksministern söker tydligen strid med socialdemokraterna om jordbrukspolitiken och EG. Det må så vara, men jag vet inte riktigt skälet. Det är möjligen så -- det brukar det ju vara i alla fall -- att jordbruksministern får hårda angrepp på sig från LRF. Det gällde mig också. Jag läser ju Land och ATL, så jag förstår hur jordbruksministern har det. Det kanske är därför som han vill upprätta en andra front. Jag tar gärna polemik i de här frågorna om jordbruksministern vill det. I somras hade vi långa kritiska överläggningar där vi, med jämkningar på bägge sidor, sedan blev överens om de positioner Sverige lagt in. Vår kritik då gällde att regeringen ville förespegla opinionen att det är gratis att kräva stora kvoter, det kostar egentligen ingenting för skattebetalarna. Den kritiken kvarstår i de frågor som inte gäller positionerna. Det är riktigt. Ur detta kom det fram tredubbla budskap. Det har talats mycket om dubbla budskap här. Det blev ett budskap till bönderna om att regeringen står på böndernas sida. Det skall bli stora kvoter och stora möjligheter att öka produktionen när vi kommer med i EG. Det syntes också direkt att många mjölkbönder kraftigt utvidgade sin produktion för att ta vara på dessa stora kvoter. Där gick signalen fram: Det blir bra detta med stora kvoter. Ni får goda möjligheter att öka produktionen. I den offentliga debatten sade regeringen till skattebetalarna att den inte skulle följa upp detta med skattepengar. Det får bli vad det blir. Till EG har man gett det tredje budskapet. Det är litet detsamma som till skattebetalarna. Det innebär att här skall marknaden få råda. Dessa kvoter kommer kanske inte att förverkligas. Det är ingenting som EG heller skall behöva betala. De som till sist kommer i kläm med en sådan uppläggning är ju Sveriges bönder. Det blir de som kan känna sig lurade av den uppläggningen. Vi varnade för detta. Vi har nyligen bekräftat våra siffror på den punkten till regeringen. De är korrekta, och vi står för dem.
Herr talman! Jag söker inte strid med socialdemokraterna om jordbrukspolitiken i EG. Jag vill möjligen korrigera en del uppgifter från socialdemokratiskt håll i den svenska debatten. Jag underströk tvärtom två gånger i mitt inlägg den stora tillfredsställelse som jag känner över att vi har nått samförstånd om positionerna. Jag anser att det är mycket viktigt att vi bevarar detta under kommande debatter. I Mats Hellströms replik här ligger det en antydan om att vi ändå, trots detta, skulle ha begärt för stora kvoter. När man umgås i Bryssel med företrädare för kommissionen, och även när man träffar representanter för andra kandidatländer, är det uppenbart att alla har den uppfattningen att det är mycket seriösa positioner som vi har lämnat in. Det kan vi ju glädjas åt gemensamt, eftersom vi båda står bakom dem. När det sedan gäller frågan om den svenska skattebetalaren tycker jag illa om att socialdemokraterna antyder att vi driver en politik som kan innebära kostnader på kanske ytterligare 5--10 miljarder. De siffrorna har nämnts och nämns i debatten. Det var därför jag illustrerade vad vi har gjort. Vi har nämligen sänkt kostnaderna under de här åren, och vi har aviserat ytterligare sänkningar. Jag är säker på att en annan signal skulle vara mycket positiv i de tidningar som Mats Hellström refererade till, men jag känner ett ansvar inför det svenska folket för att fullfölja den politik som vi faktiskt var eniga om 1990.
Herr talman! Det är utmärkt om vi kan vara sams om att fullfölja den politik vi var eniga om 1990. På den punkten har jag inget som helst skäl att polemisera med Karl Erik Olsson. Detta blir ett svar på de angrepp som jordbruksministern nu gjorde. Vi hade diskussioner. Regeringen backade, och vi gjorde kompromisser. Vi stod bakom de positioner som sedan har lämnats in. De är naturligtvis seriösa. Men om man hade följt den uppläggning som regeringen flaggade för och även offentliggjorde -- det var ju det som jordbruksministern refererade till i sitt första inlägg -- råkar man ut för svenska budgetkostnader i den storleken. EG:s jordbrukspolitik får mer och mer betalas även direkt över nationella budgetar. Det behöver kanske sägas flera gånger om. Det är inget konstigt och inget marginellt. Det sker på stora viktiga områden -- just sådana områden som svenskt jordbruksstöd kommer att handla om. Det kan man inte, och det ska man inte, mörka i diskussionen om vad detta kommer att kosta.
Herr talman! Vi skall inte gå in på några detaljer i den här debatten. Det var en debatt som vi förde i ett tidigare skede. I stort sett har vi följt den uppläggning vi hade från början med vissa jämkningar. Det är sant att EG:s jordbrukspolitik kommer att förändras. Vi kan se möjligheter till förändringar efter 1995. Det kan sannolikt bli 1997 eller något i den stilen. Det är riktigt att det i många länder finns en nationell jordbrukspolitik som kostar ganska mycket pengar för den nationella budgeten. Jag vill inte heller motsäga att detta kan öka i framtiden. Jag anser däremot att det är grovt felaktigt att antyda att den nuvarande svenska regeringen skulle ha en ambition att blåsa upp de nationella budgetkostnader både innan och efter ett EG medlemskap. Det finns inga indikationer på det. Det är en sned debatt från socialdemokraternas sida.

Herr talman! Jordbruksministern sade ingenting om Norrlandsjordbruket. Det är ett starkt konsumentintresse att den nivå på livsmedelsproduktionen som finns i Norrland i dag kan bibehållas. Därför finns det ett stöd som är produktionsinriktat och som försöker stimulera bönderna att upprätthålla konsumtionen. Detta är ju på tvärs mot den typ av stöd som finns ute i Europa. Där måste stödet utformas så att inte en överproduktion uppstår. I det här området har vi alltså en underproduktion. Det är i stort sett bara mjölken som man klarar. Jag tror att det finns ett starkt intresse hos konsumenterna att bibehålla konsumtionen av livsmedel som kommer från någorlunda nära håll och som håller en bra kvalitet. Därför vill jag fråga vilka möjligheter jordbruksministern bedömer att det finns för att bibehålla produktionsinriktningen på det stödet, dvs. att vi skall ha kvar ett stöd som också riktar in sig på kilo, liter osv. och inte bara på areal och per nötkreatur.
Herr talman! Jag tycker att det är värdefullt att vi från svensk sida har haft fullständig enighet i strävan att upprätthålla stödet till Norrlandsjordbruket i ett EG-sammanhang. Vi för nu diskussioner om hur detta skall kunna utformas. Jag har under sommaren och hösten lagt ner ganska stort arbete på att informera ledande företrädare för EG om det norrländska jordbruket. Jag kan notera att de visar ett mycket stort intresse för hur det norrländska jordbruket fungerar och hur man skall kunna utforma stödet i framtiden. Det är uppenbart att det kan vara svårt men inte omöjligt att enligt gällande acquis finna ett stöd som har tillräcklig nivå. På något sätt måste man kanske komplettera regelverket. Men jag utesluter inte möjligheten att finna en lösning utan att ändra regelverket särskilt mycket. Sedan är debatten om prisstöd aktuell. Prisstöd finns ju i Sverige eftersom vi behöver stimulera just produktionen. Det finns även med ett krav om detta i våra positioner. Jag tror att det skall bli möjligt att få någon typ av produktionsanknutet stöd som man accepterar utan att vilja sänka. Diskussionerna pågår här och är konstruktiva. Jag ser fram mot en lösning som är till gagn för det norrländska jordbruket i framtiden.
Herr talman! Jag får tacka för det svaret. Jag konstaterar också att jordbruksministern säger att detta är svårt att förena med gällande acquis på området. Det har en rätt så stor betydelse före folkomröstningen att veta vilken typ av produktion som kommer att kunna bedrivas i Norrland i fortsättningen vid ett eventuellt medlemskap.
Herr talman! När det gäller vilket slags produktion som skall bedrivas vet vi att mjölkproduktionen är helt dominerande. Det är därför som det också är fastlagt i de andra positionerna att mjölkproduktionen är viktig för Sverige som helhet. Jag gjorde ett besök i de norra områdena tillsammans med kommissionär Steichen, som har ansvar för jordbruksfrågorna. När han såg hur pass liten produktion och hur pass få mjölkkor som finns där, och när vi räknade litet på vad detta kan handla om i pengar, uttryckte han en mycket positiv syn på möjligheten att på något sätt lösa problemet. Jag tycker att det kan vara värt att notera i detta läge.

Herr talman! Rösträtten är grunden för den demokratiska utvecklingen. Den förutsätter institutionella rättigheter för att människor skall göra sin stämma hörd. Den snabba internationaliseringen leder till att många viktiga frågor inte längre kan lösas effektivt utan ett politiskt samarbete över nationella gränser. Vi står inför ett val om svenskar skall få rösträtt i det europeiska förbundet och om svenskar skall kunna påverka de politiska beslut som direkt kommer att beröra oss. De europeiska politiska besluten blir en del av vår vardag oavsett om vi säger ja eller nej. Det gäller att uppnå ett så starkt svenskt inflytande som möjligt över de europeiska och internationella politiska besluten. Inom EG förbereds nu massiva åtgärdsprogram för att öka antalet jobb och stärka Europas konkurrenskraft. Den frågan, samt de institutionella förändringarna, står nu i centrum för dagens europadebatt. Ur denna aspekt var inte minst Mr Majors europaartikel om åtgärder för nya jobb i Europa i septembernumret av Economist en vitaminspruta. Europa skall leverera, för att använda Göran Lennmarkers målande formulering. Vi måste tillsammans sträva efter de bästa lösningar vi kan finna för att nå fram till medlemskap så att Sverige får vara med när nästa tillväxtperiod drar i gång i EG. Vi har missat tillräckligt många tåg, vilket Göran Lennmarker väl konkretiserade i sitt anförande. Det är inför detta perspektiv det känns angeläget att varna för att Sverige skall hamna i en process där man slänger ut barnet med badvattnet. Problemet i svensk politik för närvarande är att åstadkomma bred majoritet för långsiktiga lösningar. Partier har svårt att fatta långsiktiga beslut. Man nödgas i alltför stor utsträckning för att det skall vara hälsosamt för nationens framtida utveckling att anpassa sina beslut till kortsiktiga intressen. Det är visserligen politikens och systemets villkor. Men vi måste göra vad vi kan för att priset inte skall bli för högt, inte minst för alla dem som har svårt att se de globala sammanhangen. Det har tidigare fattats felaktiga beslut när det gäller Sveriges förhållande till Europa. De har ofta varit grundade på partipolitiska hänsyn. Det får inte hända igen. I så fall blir de ekonomiska konsekvenserna långsiktigt förödande. Professor Assar Lindbeck talade om fördjupad kris och kommande katastrofer om inte de rätta åtgärderna vidtas. En av dem är det nödvändiga medlemskapet i EG. Att nöja sig med att stanna kvar i EES, det ekonomiska förhållande som nu diskuteras som övergångsform för flera av de exkommunistiska länderna, är en alldeles för låg ambitionsnivå för denna kammare. Det är glädjade att insikten om medlemskapets betydelse finns här. Men det gäller också att hjälpas åt att sprida den bland medborgarna. Det finns anledning att inte dra ut på det arbetet. Vi måste numera alltid tänka i två dimensioner, utifrån svensk synpunkt men också utifrån europeisk synpunkt. Det kan visst framföras skäl för att förlägga folkomröstningen till senare tidpunkt än valet, inte minst med hänsyn till att opinionsbildning tar tid. Men det finns också tunga konstitutionella, ekonomiska och demokratiska skäl att avhålla EG-valet på den ordinarie valdagen. Den svenska debatten är fortfarande litet gammaldags och endimensionell. Vi har fler faktorer att ta hänsyn till, inte minst konsekvenserna för Sverige av förseningar. Det finns ett antal dokument från betydande EG kännare som visar just på problemen med en fördröjning. En sådan skulle kunna riskera att de länder som är oroade för den skandinaviska utvidgningen av EG får nya möjligheter att skjuta in svårigheter för Sverige. Det skulle förvåna mig om något ansvarsfullt svenskt parti med önskemål att bevara svenskt välstånd skulle vilja betala det framtida politiska priset för att ha förhindrat Sveriges möjligheter att bli medlem i EG när nu sista vagnen med västeuropeiska länder passerar. Den här frågan är alldeles för viktig och allvarlig för Sverige för att vi skall riskera misslyckande på grund av traditionell hemmablindhet. Politiker måste våga tänka långsiktigt, ta ställning, visa och gå före. Det politiska uppdraget är inte enbart att artikulera medborgarnas uppfattningar och att sjunga i intressekörer. De nya politiska uppdragen kommer att kräva mer samarbete, mer kunskap och mer mod. Kan man inte uppbåda det riskerar man att bli sittande med Svarte Petter. Faktum är att debatten om institutionella förändringar är mycket aktuell i EG. Det belgiska ordförandeskapet har kommit med en teknisk framskrivning av nuvarande institutionella regler som säkert kommer att mötas av nytänkande från kommissionen. Ur svensk synpunkt är det angeläget att vi deltar i regeringskonferensen 1996. Det finns all anledning för Sverige att visa att vi håller fast vid det datum för svenskt medlemskap som EG:s regeringschefer har lagt fast, den 1 januari 1995. Det vore fel av oss att öppna för tidsödande diskussioner om detaljer, vilka kan leda till helt andra konsekvenser än vi förutsatt, och det på helt andra områden än där diskussionen om eventuella tekniska detaljer befinner sig. Det grekiska ordförandeskapet ligger inte nästgårds. Det är svårt att förutsäga vad det kommer att innehålla. Men man kan vara säker på att det ur svensk synpunkt är klokt att bidra till linjen att utvidgning och institutionella förändringar skall följas åt. Det gör vi inte genom att glömma att det finns en värld utanför den där vi just sitter. Vi har ett viktigt uppdrag att informera den svenska allmänheten. Internationalismens effekter är fakta som snarast måste föras ut tillsammans med bilden av den gemensamma humanistiska grund som Europa står på. Det är en bild som försvagades under de år när det geografiska närområdet inte stod i politikens centrum. Vi har ingen tid att förlora, sade Ingvar Carlsson när han nyligen talade om arbetsmarknadssituationen utifrån ett europiskt perspektiv. Att dra ut på den folkliga förankringen är inte riskfritt. Politiker måste våga visa vägen och inte vänta på att alla medborgare vill ta till sig all EG-information. Den europeiska integrationsprocessen är ett faktum. Det är bara vår roll i den som vi avgör genom vårt handlande.

Herr talman! Jag vill inte genom att gå i polemik i den här frågan förta det grundläggande intrycket av en bred enighet i debatten. Mats Hellström är liksom jag, det vet jag, medveten om att diskussioner pågår om utformningen av ett direktiv rörande utländska entreprenader som gäller just den här typen av frågor. Dessutom har vi vår nationella lagstiftning. Jag kan försäkra, Mats Hellström, att de lagar och bestämmelser som utfärdas här -- vare sig det blir efter Mats Hellströms skön eller det blir efter vårt skön -- kommer vi i Sverige, som är en rättsstat -- det vågar jag säga -- att utforma på ett sådant sätt att de står i full överensstämmelse med EG:s regler.

Herr talman! Vi socialdemokrater vill skapa en skola för alla. Vi vill att alla barn och ungdomar skall få en bra skolgång som ger dem goda kunskaper, lust och förmåga till fortsatt lärande, fostran till ansvarstagande samt hänsyn till medmänniskor och vår gemensamma miljö. Skolan skall vara en sammanhållande kraft i samhället. Den skall motverka främlingskap och minska spänningar mellan människor. Därför måste vår gemensamma grundskola försvaras. Socialdemokraterna vill inte medverka till en klasskola som sorterar elever efter social bakgrund eller begåvning. Tyvärr ser vi en sådan utveckling nu. Den borgerliga regeringen uppmuntrar stelbenta skolpengssystem, och man favoriserar privata skolor. Och inte nog med det: Resurserna skall tas från de kommunala skolorna, som redan bågnar under stora besparingar. Konsekvensen är att många barn i den svenska skolan har fått betydligt sämre skolgång. Det visar inte minst den utfrågning som utbildningsutskottet hade förra veckan. De elever som har fått vidkännas de största försämringarna är de som sedan tidigare har det svårt. De kan klara skolgången bra om de får stöd, men nu minskar stödet. Så iskallt fungerar segregationen! Så bryter man ner den rätt till likvärdighet som vi i riksdagen länge har varit ense om! Vi socialdemokrater anser inte att vi har råd med frikostiga enhetsbidrag till privatskolor. Barn är olika. Men de är lika mycket värda och kräver därför olika mycket av resurser. Vi säger nej till skolpengssystem som fördjupar klyftor mellan elever och som äventyrar målet om en skola för alla. Herr talman! Regeringen har nu lagt fram förslag om läroplan och betyg för de olika skolformerna. Vi socialdemokrater ställer upp på delar av förslagen. Men vi har också allvarlig kritik och tar avstånd på flera punkter, t.ex. när det gäller betygen i grundskolan. Vi beklagar djupt att regeringen nu har frångått traditionen att ha en bred förankring för grundläggande skolbeslut. I stället hastar man fram besluten. Det verkar som om man vill förändra allt innan vi går till nästa val -- kosta vad det kosta vill! Vi socialdemokrater vill dock än en gång -- på allvar -- framhålla hur viktigt det är för den svenska skolan att de politiska partierna i utskottet kan enas om huvuddragen i en ny läroplan och ett nytt betygssystem. Målsättningen måste vara att ett läroplansbeslut kan stå sig i 10--15 år, över regeringsskiften. Mot den här bakgrunden förstår vi inte varför utskottsmajoriteten inte ville tillstyrka vårt förslag om att skicka ut proposition och motioner om betygen i grundskolan på remiss. Det betygsförslag som vi nu skall hantera är ju till sina huvuddrag helt nytt och har i denna form inte gått ut på remiss till alla kunniga ute på fältet. Hur kan det skada att få in ytterligare synpunkter inför utskottets vidare arbete? Den frågan ställer jag till de borgerliga utskottsrepresentanterna. Herr talman! Regeringen har lagt fram förslag om ett helt nytt betygssystem för grundskolan. Skolorna skall själva få bestämma när de skall börja sätta betyg på barnen. Men betyg från femman vill man att det skall vara. Skolministern och regeringen öppnar dörrarna på vid gavel när det gäller att sätta betyg redan i första klass i grundskolan. Vi socialdemokrater anser att betyg är en nationell angelägenhet, och vi vill inte att betyg skall sättas före årskurs 8. Vi vill i stället betona utvecklingssamtalens betydelse i skolan. Vi vill alltså utveckla kvartssamtalen till en verklig kontaktform mellan hem och skola. Vi tror att det bästa sättet för lärare och föräldrar är att prata sig fram och att på det sättet utveckla barnens skolgång i ömsesidigt förtroende. Vi vill inte att betyg sätts redan i ettan. Men vill de borgerliga kompromissa med oss om betygsstarten kan vi så att säga gå ner till sjuan, som Betygsberedningen över blockgränserna enades om och som man fick starkt stöd för hos remissopinionen. Vi vet genom forskningen att barn inte är mogna att förstå vad betyg står för och vad som mäts. Först i tonåren kommer denna mognad. Små barn tar ett dåligt betyg som ett underkännande av dem själva som personer. Dåliga betyg kan knäcka självkänslan, och det vill vi inte utsätta barn för. Vi måste här i riksdagen ta vårt ansvar och besluta när det är lämpligt att börja sätta betyg. Lärarförbunden har enat sig om att säga nej till lokalt beslutade betyg. De vill ha en nationell betygsstart tidigast i sjuan. Deras motivering är att betyg styr undervisningen och att lokalt beslutade betyg skulle äventyra den likvärdiga utbildningen. Också Hem och skola förordar betygsstart tidigast i sjuan. Skolministerns betygssystem är en kraftig tillbakagång till gamla hårda skoltider och har starka ideologiska moderata drag. Regeringen har ingenting lärt av modern skolforskning om barns mognad och inlärning, och man vägrar att lyssna till remissopinioner. Till sist måste jag, herr talman, därför fråga: Är verkligen riksdagsmajoriteten beredd att driva igenom ett nytt betygssystem mot oppositionens, lärarnas, föräldrarnas och elevernas vilja? Är Centern, som tidigare stått för en framsynt skolpolitik, och Folkpartiet med sin förankring i lärarleden beredda att helt ignorera dessa starka åsiktsyttringar? Var finns lyhördheten?